Fru talman! Jag blir skrämd och beklämd av Bo Lundgrens politik, så det är väl ömsesidigt. Ett problem som Bo Lundgren inte vill se är att enligt vissa bedömare görs mer än 90 % av alla valutatransaktioner i spekulationssyfte. Är det en bra tingens ordning? Påståendet att vi vill ha en lagstadgad arbetstidsförkortning är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Vi vill ha en sänkning av normalarbetstiden. Vi vill ändra definitionen på normalarbetstid så att den är kortare. Det kommer inte att innebära att man inte får jobba mer om man vill, men det som är normalt skall vara mindre än dagens 40 timmar i veckan. Den höjda bensinskatten anser vi vara viktig för att göra någonting åt de miljöproblem som privatbilismen orsakar. Den enskilda människan kommer att kompenseras i vårt system genom den skatteväxling som jag talade om. Höjda energiskatter ger utrymme för sänkta skatter i form av både arbetsgivaravgifter och sänkta skatter på arbetsinkomster.

Fru talman! Det finns redan lagstadgat vad som är normalarbetstid, och vi vill bara minska antalet timmar för vad som är lagstadgad normalarbetstid. Det är en mycket liten värld Bo Lundgren lever i när han låtsas som att man skulle komma åt problemet med valutaspekulationer om man fick Sverige att ansluta sig till EMU. Det finns en mängd olika valutor, så spekulationerna mellan olika valutor kommer knappast att upphöra om Sverige går med i EMU. När det gäller bensinskatten är ju problemet att många kör mycket mer bil än vad de behöver. Vi vill göra det lönsamt att leva miljöriktigt i Sverige.
Fru talman! Jag skall inskränka mig till att ställa några frågor till Matz Hammarström, eftersom han är en del av regeringsunderlaget. Matz Hammarström talar inte om maxtaxan, men regeringens genomtrumfande av maxtaxan i vårpropositionen är väl ingenting som Miljöpartiet direkt har applåderat. Och hur är det med den finansiering som den nu har fått, med höjningen av högkostnadsskyddet inom medicinkostnaden? Hur ser Miljöpartiet egentligen på det här? Det talas också om en skördetid. Jag undrar vad Matz Hammarström har att säga till de 458 866 personer som nu är arbetslösa eller i åtgärder. Är det att vi har ett bra företagsklimat? Det låter som att allt som behöver göras redan är gjort. Är det så man skall tolka Matz Hammarström? Eller kommer Miljöpartiet att driva på regeringen för att genomföra de strukturreformer som alla ekonomer är överens om skulle behövas för att få ned denna mycket höga arbetslöshet? Slutligen, fru talman, vill jag fråga vilka effekter Birger Schlaugs beslut att frysa Miljöpartiets samarbete med regeringen får vid dagens votering och vilka effekter det får under de kommande skattesamtalen. Jag tycker att Miljöpartiet, som nu ingår i regeringsunderlaget och tar ett nationellt ansvar för det här landet, inför denna kammare borde redogöra för vad denna frysning kommer att innebära.
Fru talman! Det var en skur av frågor. Som Mats Odell borde veta är höjningen av högkostnadsskyddet inte någonting som görs för att finansiera införandet av maxtaxa. Höjningen av högkostnadsskyddet görs för att vi skall klara utgiftstaket 1999 och för att motverka de ökade kostnader som har uppstått inom det utgiftsområdet. När det gäller de arbetslösa kommer vi att öka sysselsättningen i Sverige genom att sänka arbetsgivaravgiften som en del i en grön skatteväxling, genom att satsa mer på kommuner och landsting och också genom att satsa mer på vad jag tidigare kallade socialt kapital, dvs. att få till stånd ett bättre utbyte t.ex. mellan lokala högskolor, regionala utvecklingscentrum och lokalt näringsliv. I dagens votering är det självklart att Miljöpartiet står fast vid den överenskommelse som vi träffade i våras angående budgeten. Frågan om fortsatt samarbete kommer att beslutas vid partistyrelsens möte den
Fru talman! Det som inte framgår här är om Miljöpartiet erkänner att det finns strukturella problem med arbetsmarknadens funktionssätt och lönebildningen. Socialt kapital är någonting som vi kristdemokrater också understryker och vill arbeta för. Men vi ser också verkligheten i vitögat, att vi har en strukturell arbetslöshet på 7-8 %. Är det acceptabelt för Miljöpartiet? Eller är ni beredda att tillsammans med de fyra partier som tidigare har varit uppe här och som vill arbeta i den riktningen medverka till att vi kan få ned den höga strukturella arbetslösheten, som inte kommer att ge vika även om konjunkturen fortsätter att vara stark?

Fru talman! Den här debatten handlar ytterst om välfärden, svenska folkets välfärd i dag och i framtiden. Nog har Sverige gjort en storslagen resa från det gamla gistna Fattigsverige till dagens rymliga, moderna Välfärdssverige. Ändå får vi erkänna att vårt land inte helt är det land som vi vill att det skall vara, det riktigt goda kvarteret Framtiden där rättfärdigheten bor och där vi har omsorg och omtanke om varandra. Som jag ser det finns det fem stora utmaningar för oss: Sverige skall besegra arbetslösheten. Vi skall ta steget in i kunskapssamhället. Vi skall värna och utveckla välfärden. Vi skall vara ett föregångsland i omställningen till ett miljövänligt och hållbart samhälle. Vi skall utveckla en frisk och levande demokrati där alla kan känna sig delaktiga. Skall vi besegra arbetslösheten, då måste vi utveckla näringslivet, stärka den gemensamma sektorn och på alla olika sätt ta vara på människornas vilja att göra en insats. Skall vi ta steget in i kunskapssamhället, då handlar det om att skapa bästa tänkbara skola och förskola och öppna dörrarna på vid gavel för det livslånga lärandet. Skall vi värna välfärden, då måste vi se till att alla får vård och omsorg efter behov, oavsett plånbokens tjocklek. Det är en stor utmaning, men samtidigt vet vi att det system som vi har för att finansiera välfärden är bättre än vad lågskatteländerna har. Det som människor där kan slippa betala skatt för får de dyrt betala i privata sjukvårdskostnader, skolavgifter, försäkringspremier m.m. Sådana privata system är ofta kusligt orättvisa, kusligt orationella och oekonomiska. Ett exempel på detta är att moderaterna föreslår att svenska folket skall klara de höga läkemedelskostnaderna genom att så många som möjligt skall teckna försäkringar. Grunden måste i stället vara en solidarisk betalning över skatten. Bo Lundgren sade här tidigare: Sänk skatten och låt människorna bestämma själva! Ja, om man sänker skatten på det sätt som moderaterna föreslår betyder det att vi raserar välfärden på många områden och att låginkomsttagarna får mindre att bestämma över. De får en sämre standard, och därmed är det en negativ förändring, om den genomförs. Skall Sverige vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle, då måste vi fortsätta att gå från ett avloppssamhälle till ett kretsloppssamhälle. Totalt under de kommande åren satsar vi 30 miljarder kronor på ekologisk omställning av energi, skog och jordbruk, trafik, byggande samt ny teknik. Skall vi få en verkligt levande demokrati, då handlar det om öppnare och rakare beslutsformer. Man måste skapa nya former för politiskt engagemang. Men vi skall inte blunda för att dagens demokrati kanske stärks och vitaliseras allra bäst genom en intensiv och framgångsrik kamp för jobb, jämställdhet och rättvisa. Det rör sig om fem utmaningar och i alla dessa finner vi kampen mot arbetslösheten, arbetet för en utveckling av näringslivet, för en satsning på kunnande och kompetens, för värnande om välfärden, för byggande av ett hållbart Sverige samt för att göra människor till aktiva deltagare i demokratin. I budgetpropositionen och i vårpropositionen finns en rad förslag för att vi skall få en utveckling i denna riktning. Välfärden skapas av ett folk i arbete. Därför är och förblir kampen mot arbetslösheten den allra viktigaste politiska uppgiften. Bo Lundgren fruktade att vi socialdemokrater skulle slå oss för bröstet i dagens debatt. Om vi låter bli att slå oss för bröstet, kanske Bo Lundgren kan lova att inte hänga läpp eller ta sig för pannan när läget nu i det stora hela ser ljusare ut än på många år. Går det bra för Sverige brukar det bli ganska besvärligt för politikens pessimister, i varje fall om de har varit tvärsäkra i överkant. Jag kan inte låta bli att tänka på att just i den här talarstolen för ett halvår sedan stod Lars Tobisson och talade om hur illa det skulle gå för jobben och tillväxten i Sverige. Han var helt övertygad om att tillväxten skulle skrivas ned steg för steg. Alldeles särskilt dystert såg han på sysselsättningen, eftersom han tyckte att "varslen hade stått som spön i backen". I sitt huvudanförande fick han för övrigt instämmande av Mats Odell. Han fick också stöd av Carl Bildt som i ödesmättade ordalag talade om en svart dag för Jag läste häromdagen den liberala Göteborgs Posten. Chefredaktör Peter Hjörne skrev så här: "Ja, torsdag var en riktigt dålig dag för det svenska eländet. För då kom också en mängd rapporter som samstämmigt påstod att det går bra och kommer att gå bra för Sverige." Och vidare: "Intellektuell heder kräver då, även om det tar emot, att vi ger Göran Persson rätt när han hävdat att det ekonomiska saneringsarbetet varit framgångsrikt och att utvecklingen går åt rätt håll." I detta sammanhang vill jag passa på att instämma i det som Karin Pilsäter sade, att budgetpolitiken i grunden hade varit bra, men självfallet får detta inte leda till att vi sätter oss ned i lugn och ro och vilar på lagrarna. Låt mig ändå i all ödmjukhet påpeka att arbetslösheten fortsätter att sjunka. Den har inte varit så låg på sju år. Sysselsättningen har ökat med 131 000 personer sedan maj förra året. Det är en historisk ökning av sysselsättningen. I april krävde tre av de fyra borgerliga partierna nyval. I maj framträdde fyra borgerliga ledamöter i finansutskottet i en stort uppslagen artikel och försökte ge sken av att det nu fanns en gemensam plattform och att de fyra var överens om viktiga delar i den ekonomiska politiken. Hade det varit vanlig konsumentupplysning, hade det varit stor risk för att ni hade åkt dit för vilseledande marknadsföring. Det behövs handling, skrev ni, och därför kommer de fyra partierna att presentera en gemensam plattform för företagens utveckling i en reservation till finansutskottets betänkande. Jag kan tänka mig att borgerliga väljare med spänd förväntan kastade sig över finansutskottets betänkande och slog upp reservation 28. Men så besvikna de måste ha blivit! Lena Ek sade nyss: Vi vill inte vänta längre, vi vill handla nu. Men i reservation 28 finns ju varken handling eller krafttag, snarare är det ett litet pip om en utredning om generationsskiften i fåmansföretag, att utredningen bör arbeta skyndsamt och att detta bör ges regeringen till känna. Tala om västgötaklimax! Verkligheten är ju att ert samlade program är som ett sönderblåst paraply. Det spretar åt alla möjliga håll. Räknar vi antalet hemställanspunkter ser vi att ni går åt olika håll i 15 av de 21 hemställanspunkterna. Tar vi i stället de sammanlagt 28 borgerliga reservationerna kan vi se att inte mindre än 24 är separata. Bara blygsamma fyra reservationer är gemensamma. Jag går sedan över till en annan sak. I budgetdisciplinens namn vägrar Moderaterna, som enda parti, att gå med på en budgeteringsmarginal. Om man skulle följa ert förslag tror jag att en i grunden bra budgetprocess snabbt skulle komma i vanrykte. Normalt - man kan behöva göra undantag - skall myndigheterna kunna fördela sina utgifter över tiden. Men med er metod skulle varje förändring av anslagssparandet som överstiger den beräknade förbrukningen leda till att utgiftstaket överskrids, hur obetydlig ökning det än är fråga om. Det är knappast rimligt att riksdagen återkommande skulle ta ställning till varje liten förändring av det slaget. Utan en budgeteringsmarginal går det knappast att behålla nuvarande anslagsvillkor, som ändå har stora fördelar. Utan en budgeteringsmarginal skulle man behöva hissa utgiftstaket upp eller ned för varje ny konjunkturbedömning. Därmed skulle man rubba tilltron till utgiftstaket som ett allvarligt menat budgetpolitiskt mål. Den uppenbara risken är att Moderaterna i den strikta budgetdisciplinens namn luckrar upp budgetprocessen i stället för att stärka den. Jag kan förstå den psykologiska bakgrunden till detta. I Moderaternas retorik framställer man sig gärna som ett parti med en hårt åtdragen svångrem. Men i praktiken, sett till de perioder då vi har haft moderata ekonomi och finansministrar, har det inte varit den hårt åtdragna svångremmen utan de lösa hängslenas politik. Bo Lundgren sade i utskottet att han i dag ville ha en diskussion i kammaren om det vi kallar de ofinansierade skattesänkningar som ni beslutade om hösten 1991. Enligt Bo Lundgren var det inte fråga om ofinansierade skattesänkningar, eftersom de matchades med nedskärningar. Men sett till de budgetprinciper vi använder oss av nuförtiden håller inte det. Vad som hände var ju att det blev en rad utgiftsökningar som många gånger översteg de nedskärningar ni gjorde. Budgetunderskottet ökade mellan 1991 och 1992 med inte mindre än 80 000 miljoner kronor - och det var bara ökningen av budgetunderskottet från det ena året till det andra. I det perspektivet och med nuvarande budgetprinciper kan man absolut inte säga att de kapitalskattesänkningar som beslutades hösten 1991 var finansierade. De var, som vi har konstaterat i utskottet, just ofinansierade. Mats Odell är de starka ordens politiker. På den positiva sidan kan man säga att han ibland använder ett blomsterspråk som kan vara ganska roande. Ofta tar han till väldigt hårda ord i ett inledande skede. Han talar, som han gjorde nu, om "katastrof" och "katastrofalt". Han använder ofta ordet "skandal" och liknande uttryck i politiska sammanhang. Detta gör han till att börja med; sedan har han någon brasklapp nedstoppad någonstans som han tar till när verkligheten möter retoriken. Vi kommer ihåg det oerhört stora genomslag han fick när han talade om skandal när det gällde finansieringen av Botniabanan förra året. I finansutskottet skrev han upprört: "Förslaget att låta ett statligt bolag svara för upplåningen ter sig således som en skenkonstruktion för att undgå att tillämpa budgetlagens bestämmelser." Det var stor uppståndelse i pressen under tre veckor. Sedan hade trafikutskottet ett sammanträde där också Mats Odell deltog. Där tog han fram brasklappen. Han skriver: "För att inte fördröja byggandet av Botniabanan, som är ett viktigt trafikpolitisk objekt av stor betydelse för Norrlands framtid, tillstyrker vi emellertid vid detta beslutstillfälle den av regeringen föreslagna finansieringsmodellen." Där kom brasklappen. Karin Pilsäter visade ju att hon var betydligt bättre påläst än Mats Odell när det gäller kristdemokraternas marginaleffekter, och jag kan bekräfta att detsamma gäller Lars Bäckström när det är fråga om karensdagen och dess finansieringseffekter. Kristdemokraterna hänvisar till att man kan få en besparing om man flyttar arbetsgivarens period från dag 2-14 och i stället lägger den på dag 3-15, och det kan man. Men besparingseffekten blir inte 1,1 miljard. Den blir 200-300 miljoner eller någonstans i det området. Det förvånar mig inte så mycket att Lars Bäckström även på den här punkten var bättre påläst än Mats Odell, men så var det. Jag vill sedan yrka bifall till finansutskottets förslag. Jag tackar Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett konstruktivt och bra samarbete. Till sist vill jag säga att det i vårpropositionen finns en god växtkraft och många goda förslag. Med vårpropositionen tar vi många viktiga steg på väg mot arbetets Sverige, kunskapens Sverige, välfärdens Sverige och solidaritetens Sverige. Vi socialdemokrater vill att solidariteten skall vara Sveriges väg att möta framtiden. Det är så vi får trygga och fria människor som kan göra Sverige till ett bra land att leva i.

Fru talman! Nej, jag har inte läst Per Molanders bok, men jag skall gärna göra det sedan Bo Lundgren rekommenderat mig att göra det. Jag har däremot tagit del av en hel del studier kring vad det blir för effekter om man skulle ändra på den svenska modellen med bidrag och skattepolitik. Beräkningarna kan göras på lite olika sätt, men den samlade bilden är att det skulle kunna leda till att låginkomsttagare får en livsinkomst i storleken 1 miljon kronor mindre än om man har den nuvarande modellen. De får lägre skatt om man gör en sådan här förändring, men de får inte bättre trygghet och välfärd. Det har gjorts en del jämförelser mellan olika länder. Har man högre bruttonationalprodukt i ett land är det klart att man får en större köpkraft om man slår ut den på invånarna. Men när Bo Lundgren så ofta talar om att vi har världens högsta skatter men inte världens högsta välfärd skulle jag gärna vilja veta vilket land som är Bo Lundgrens föredöme när det gäller välfärden. Det skulle vara intressant att höra, så att vi mer konkret skulle kunna diskutera fördelar och nackdelar med olika system. Låt oss se till att Bo Lundgren fritt får välja ut ett land och låt oss sedan diskutera i vilka avseenden detta skiljer sig från Sverige när det gäller nackdelar och fördelar. Då kan diskussionen gå ett steg vidare.

Fru talman! Jag vill gärna ge Bo Lundgren ett erkännande för att han vågar vara så konkret att han väljer ett land som Schweiz och säger: Låt oss jämföra dessa två länder och se hur det står till med välfärden i dessa stater. Jag skulle gärna vilja fortsätta den debatten. Men jag vill redan i dag konstatera att även om Schweiz har en hög nationalprodukt per invånare har de inte lika låg barnadödlighet och inte lika lång medellivslängd som vi har i Sverige. De har inte alls nått lika långt när det gäller jämställdhet och en jämställd inkomstfördelning. De har inte invandrare. Det tillåter de inte. Men sina gästarbetare har de behandlat på ett oerhört dåligt sätt. Man har tillgodogjort sig deras arbetskraft för att höja sin nationalprodukt. Jag ser med intresse fram emot att vi kan fortsätta den här debatten. När vi väl kommer in på de konkreta frågorna, tittar närmare på vad moderaterna har för föredöme och jämför det med den svenska modellen kan vi komma betydligt längre än om man bara har svepande formuleringar. Tack, Bo Lundgren, för att vi nu kan starta den debatten.

Fru talman! Även jag kan hålla med Jan Bergqvist om beskrivningen att det går bra för Sverige. Det är riktigt, men det är lång väg kvar att gå till år 2004 när vi skall ha 200 000 personer till i arbete. Det är det vi behöver. Vi kan ha problem på vägen. Ett av problemen kan vara det budgetsystem som Jan Bergqvist sade i grunden är bra. Det kanske det är, men det finns en del problem, och jag vill diskutera de problemen med Det ena problemet som jag ser är att vi nu har ett överskott, givet budgetmålet uppnås, på ungefär 22 miljarder för 2001 och drygt 40 miljarder för 2002. Det är ju betryggande och gott och väl. Det är behagliga problem. Vi har en budgeteringsmarginal år 2001 på 16 miljarder och på 33 miljarder år 2002. Det är också behagliga problem. Det är en marginal för oförutsett och för reformer. Men jag vill skriva in i det här protokollet och säga till alla här i kammaren och till alla på rummen: Tänk på att det här inte är två skilda summor! Det är samma summor. Jag vill nu kontrollera att jag har tänkt rätt, Jan Bergqvist. Det är oerhört viktigt att jag och Jan Bergqvist är överens om detta, så att vi förstår varandra. Om man sänker skatten år 2001 med 20 miljarder finns det väl bara 2 miljarder i budgeteringsmarginal, för den är ju finansierad. Då är det bara 2 miljarder i budgeteringsmarginal. Det är inte så mycket. Om vi tänker att jag har rätt nu kan vi kanske förstå Erik Åsbrink lite bättre. Det är ganska komplicerade vikter och balanser. Har jag tänkt rätt? Det är oerhört viktigt att vi kontrollerar detta. Då finns det en mycket liten budgeteringsmarginal år 2001. På samma sätt är det om man utnyttjar hela budgeteringsmarginalen. Då finns det mycket begränsade summor. Om vi går ända upp till utgiftstaket finns det bara 6-7 miljarder till skattesänkningar år 2001 och 2002. Har jag tänkt rätt, Jan
Fru talman! Lars Bäckström tänker i de allra flesta fall rätt, men i det här fallet råkar det faktiskt inte vara så. Utgiftstaket skiljer sig från de utgifter som föreslås. Det är det som är budgeteringsmarginalen. Och budgeteringsmarginalen är inte finansierad. Det är bara skillnaden mellan föreslagna utgifter och det utgiftstak som riksdagen fastställer. Det betyder att man mycket väl kan sänka skatten utan att man får de effekter på själva utgiftstaket och budgeteringsmarginalen som Lars Bäckström talade om. När det gäller ansatsen för arbetslösheten och vikten av att vi får en hög sysselsättning, att vi kommer upp till 80 % år 2004, vill jag säga att jag ibland möter personer som säger att de inte tror att vi kan få full sysselsättning igen i Sverige. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det är fullt möjligt för ett land, även ett land som har rätt stor marknadsekonomi, att åstadkomma full sysselsättning, under förutsättning att man bestämmer sig politiskt för att jobben är den absolut viktigaste frågan och att man är beredd att organisera samhället så att det kan bli jobb åt alla, även åt arbetshandikappade och andra som kan ha svårigheter på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag tror nog att jag har tänkt rätt i alla fall. Jag kanske däremot har uttryckt mig otydligt. Vi har de takbegränsade utgifterna. När vi har betalat dem får vi ett överskott som beräknas till ca 22 miljarder år 2001 och ca 41 miljarder år 2002. Så långt måste vi vara överens, Jan Bergqvist. Men skulle man dessutom behöva använda budgeteringsmarginalen minskar överskottsbeloppet, som skall skjutas till hushållen på något sätt. Det minskar eftersom just budgeteringsmarginalen är ofinansierad. Det är just det som är min poäng. Så långt är vi överens. Det tycker jag är oerhört viktigt för den svenska politiska debatten. Det är många som har missat att om man använder en överföringspost till hushållen finns det mindre resurser för att finansiera budgeteringsmarginalen, eftersom den är ofinansierad. Budgeteringsmarginalen måste finansieras ur överföringsbeloppet. Så är det. Det är oerhört viktigt att vi får in den förståelsen i hela kammaren. Kan vi sedan få större inkomster ökar överföringsbeloppet, och då blir det lättare att sänka skatten. Alla människor vill ju sänka skatten. Det är inget egenvärde att ha höga skatter. Det är självklart. Men jag tror allt att jag har rätt, Jan Bergqvist. Det är oerhört viktigt att vi i skattesamtalen kommer fram till den gemensamma synen, så att vi inte slarvar bort statsfinanserna och ställer till oreda i dem, utan att vi sänker skatten i den takt som samhällsekonomin tillåter och inte på något annat sätt. Jag tror att Erik Åsbrink - man säger bara gott om de döda och om dem som avgått - har en poäng där. Vi får inte slarva i den här frågan. Sedan en annan fråga om jag hinner med, IT investeringarna: Är det rimligt att vi skall ställa investeringar i bredbandsteknik mot löpande utgifter när vi har utgiftstaken? Det är egentligen inte ett rimligt system vi har på den punkten. Det tror jag att alltfler börjar inse. Om vi skall klara av den tunga investeringen i bredbandsteknik är det inte rimligt att ställa kostnader för sjukförsäkring och läkemedel mot viktiga framtidsinvesteringar som ger jobb. Har jag inte en poäng även där?
Fru talman! Det talas om retoriska frågor, sådana som inte kräver något svar. Sedan finns det andra frågor. Lars Bäckström ställer ofta frågor och vill kolla om han kan få bekräftelse. Jag tyckte att det nu var tydligare vad Lars Bäckström avsåg. Jag tror att med det arbete som nu pågår när det gäller att gå igenom budgetprocessen och belysa de olika delarna - det arbete som Lars Bäckströms granne Lisbet Calner leder i Riksdagskommittén - kommer det bli mycket tydligare och klarare hur de olika sambanden finns. När det gäller insatser för jobben är det olika dimensioner på enormt stora nationella investeringar under en lång period och löpande utgifter under enstaka år. Det är en fråga som finansutskottet har diskuterat i olika sammanhang. Vi har sagt att när man lånar till investeringar innebär det ändå att det kan bli fråga om inteckningar på anslaget kommande år. Det är viktigt att man har ett bra grepp över vilka inteckningar det kan bli. Botniabanan är ett sådant exempel där vi har sagt att det är viktigt att vi vet vad det finns för redan gjorda inteckningar för kommande år och vad det finns i den pågående diskussionen som kan leda till att man gör stora inteckningar på kommande års anslag.
Fru talman! Låt mig först klargöra min inställning när det gäller Botniabanan. Jag anser att den behövs. Jag tycker att den finansieringsmetod som regeringen har valt, och som innebär att vi kommer att få kostnader för statsbudgeten på i storleksordningen drygt 400 miljoner kronor om året under de kommande 25 åren innan ett enda tåg har gått på banan, är felaktig. Här finns ett motstånd, exempelvis regeringens motstånd, mot den alternativa finansieringsmetod som vår regering införde när det gäller Arlandabanan. Det verkar nu dessbättre, Jan Bergqvist, som att vi kanske kommer att mötas. Jag har sett skrivningar i vårpropositionen och på andra håll där regeringen nu börjar öppna upp för detta. Fru talman! Jag tror att debatten om budgeteringsmarginalen år 2002, som nu är 33 miljarder, i själva verket handlar om att Vänsterpartiet vill ha ett utrymme för nya kostnadskrävande utgiftsreformer, medan socialdemokraterna mera är inriktade på att sänka skatterna. Det är naturligtvis det som det hela handlar om - därav Lars Bäckströms mycket kryptiska frågor. Slutligen, fru talman, hade Jan Bergqvist många trevliga och bra formuleringar om välfärden, vård och omsorg åt alla. Kampen mot arbetslösheten är det allra viktigaste, säger han. Men det är bara målsättningar som Jan Bergqvist talar om och som regeringen föreslår. När kommer åtgärderna? Det går bra nu för Sverige när det gäller ökad sysselsättning, det är rätt. Men vi har fortfarande närmare en halv miljon människor arbetslösa. Vi skall inte vila på lagrarna, säger Jan Bergqvist. Bra! Kan Jan Bergqvist då svara mig: När kommer åtgärderna för att få ned den strukturella arbetslösheten? Skall vi ha en extra session i sommar? Skall vi vänta på höstpropositionen, eller när kommer de konkreta förslagen, som vi nu har väntat på i snart fem år?
Fru talman! Var och en som kunde lyssna på Mats Odell när han gick ut till pressen och talade om skandal förra våren måste säga att det var att krypa till korset när han sedan skrev på i trafikutskottet att han accepterade regeringens finansieringsmodell. Mats Odell gör ofta så att han går ut och får ett imponerande stort genomslag i pressen när han ondgör sig över olika saker. När sedan diskussionen möter verkligheten tonas det hela ned, och ofta tar han till de brasklappar som han gömt någonstans och krånglar sig undan diskussionen. Det är min uppfattning att så har det varit i flera fall. Var finns förslagen? frågar Mats Odell. Ja, läs vårpropositionen. Där finns en rad förslag. Det är inte så att det plötsligt nu kommer ett antal förslag, utan vi har undan för undan i budgetpropositionen och i tidigare vårpropositioner genomfört stora förändringar av karaktären strukturella förändringar, kan man utan vidare säga. Denna väldiga kunskapssatsning som vi genomför när vi höjer kunskapsnivån för en stor del av svenska folket; den kvalificerade yrkesutbildningen som får mera pengar och som betyder oerhört mycket för att ta bort flaskhalsar på arbetsmarknaden. Jag skulle kunna gå vidare när det gäller näringspolitiken och de olika politikområdena. Det går att ta del av de konkreta förslagen i vårpropositionen. Vi har faktiskt skaffat fram pengar för att kunna genomföra konkreta förslag som innebär förbättringar och som innebär att kampen mot arbetslösheten kan gå vidare.
Fru talman! Jag säger som bonden: Det är väl ingen idé att fortsätta att mjölka när kon står i sin. Här talar Jan Bergqvist fortsättningsvis om att det inte är så att det plötsligt kommer en massa förslag. Nej, det är verkligen ingen som har trott det. Det är det som är problemet. Han skulle kunna gå igenom, säger han, näringspolitiken och annat och peka på förslag. Ja, men gör det, Jan Bergqvist. Tala om vad det är för förslag som är på gång. Hela det svenska näringslivet, de hårt kämpande småföretagarna, väntar på att regeringen nu skall komma med de konkreta förslag som man har utlovat under en så lång tid. Dessa strukturella reformer som hade kunnat genomföras - eller rättare sagt hade man inte behövt genomföra de företagarfientliga återställarna med Vänsterpartiet redan hösten 1994 - kostar inga pengar. Jag tycker att Jan Bergqvist faktiskt fortfarande är svaret skyldig: När kommer förslag i den riktningen, exempelvis sådana som Tony Blair och Gerhard Schröder föreslår i sitt program för den tredje vägen? Det kan nu Göran Persson inte ställa sig bakom. Det är ganska pikant, vilket flera talare har varit inne på. Tror Jan Bergqvist att det blir möjligt för regeringen att komma ut ur handlingsförlamningen på strukturpolitikens område och komma med några konkreta förslag, och när i så fall kommer de?
Fru talman! Mats Odells tal om att det inte görs någonting nu är bara enkel retorik. Det är riktigt att en del av de förslag som Kristdemokraterna inte för fram inte har fått vårt stöd. Det kan för en oppositionspolitiker kännas lite frustrerande, det kan jag förstå. Men när Mats Odell upprepade gånger framställer det som att ingenting görs, att vi väntar på förslag är det lite genant att då behöva läsa innantill i betänkandet, som Mats Odell varit med och genomfört. Där finns ett brett åtgärdsprogram för att göra sysselättningen uthållig. Där finns förslag till förstärkningar för högskoleutbildning, forskarutbildning. Grundforskningen tillförs mer resurser. En ny studiereform skall genomföras. Mer resurser tillförs barnomsorgen, skolan, vården och omsorgen. Det har lett till att den minskning av antal anställda som varit i den offentliga sektorn har vänt förra året. Nu ökar det. Det är fler och fler människor som får jobb i vården, skolan och omsorgen. Jag kan gå vidare när det gäller näringspolitik och många andra frågor. Det är ett fortlöpande arbete som pågår och som redovisas i olika sammanhang: budgetproposition, vårpropositioner. Talet om att ingenting görs är naturligtvis bara tomt tal.
Fru talman! Jan Bergqvist ironiserar över oppositionspolitiken. Jag kan hålla med om att det finns mycket att göra för att förbättra oppositionspolitiken och göra den mer konstruktiv. Men när det gäller företagens villkor, och särskilt de mindre företagens villkor, finns det en gemensam plattform som har synts i olika sammanhang och är fast och konstruktiv. Jag kan inte låta bli att i detta sammanhang tänka på att det inte kan vara så roligt att företräda socialdemokratin och luta sig mot två partier som stödben, som varje gång de besvärliga besparingsförslagen är uppe till diskussion säger att det är mycket smärtsamt och att de inte vill göra några besparingar, men att de har fått ge sig i en förhandlingsöverenskommelse. Hela tiden är det socialdemokratin som får stå med ansvaret för de tunga och svåra förslagen. De andra kryper undan eller begär time out. Det kan inte heller vara så roligt. Jan Bergqvist pratar väldigt väl om de strukturella förändringar som måste till för att man skall klara Sveriges ekonomi långsiktigt. Han pratar då om utbildning. Jag skulle vilja fråga lite mer på det området. Centerpartiet och socialdemokratin har gemensamt den inställningen att högre utbildning skall flyttas ut till människor och att vanliga människor skall ha en möjlighet att läsa på högskola. Den framgångsrika utbyggnaden av de små och medelstora högskolorna är ett gemensamt projekt. Man pratar om forskning och forskarutbildning, men enligt budgetförslaget för år 2000 skall 70 miljoner räcka till att bygga upp forskningen vid tre nya universitet - Karlstad, Växjö och Örebro - till två högskolor med forskningsområde, nämligen Mitthögskolan och Karlskrona/Ronneby, och dessutom till att förstärka forskarutbildningen vid alla andra universitet och högskolor, som Nya Campus i Norrköping. Det håller inte. 70 miljoner kronor för detta är ingen satsning på forskare och forskarutbildning. Vi har för de tre närmaste åren en ökning av anslagen med 2 miljarder. Sedan går jag till kunskapslyftet. Man stryper tillväxten. Vad skall ni göra åt att det är förbjudet, höll jag på att säga, att läsa vidare när man har fyllt 45, trots att man har 20 år kvar i yrkeslivet?
Fru talman! Jag kan börja med att vitsorda att samarbetet mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna fungerade mycket bra under förra mandatperioden. Det gick alldeles utmärkt både i förhandlingar och utåt. Vad jag kan konstatera nu är att samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet också går mycket bra. Det är ett mycket bättre samarbete i budgetsammanhang än vad man möjligen kan tro när man läser tidningarna. Jag kan tänka mig att det finns en skillnad mellan vad som står i tidningarna och hur det fungerar i praktiken. Jag vill understryka hur viktigt det är att vi för ut högskolorna och universiteten i landet och att vi inte får en alltför stark koncentration. Där har även socialdemokraterna fått ta en strid mot moderaterna, som har använt det nedsättande uttrycket buskuniversitet i tidigare sammanhang. Vi vill fullfölja satsningen på att få ut högskolorna i landet. Vi vill fortsätta arbetet med att skapa ordentliga universitet. I den meningen är det bra. Vi får naturligtvis göra det i den takt som pengarna medger.
Fru talman! Är det inte lite felaktig marknadsföring att säga att man satsar på forskning och forskarutbildning när 70 miljoner kronor skall räcka till tre universitet och två högskolor plus all annan forskning? Det är ingen utveckling av forskningen. Det täcker knappast ens förändringen av lönekostnaderna till följd av vanliga löneökningar. Är det inte besvärande att de som försöker skaffa sig en ny framtid genom att läsa på kunskapslyftet ser att kunskapslyftets utveckling stryps därför att anslagen inte utvecklas som det var tänkt och att man inte kan få studiemedel när man har fyllt 45 år? Man har ändå hela tiden från 45 års ålder till 65 års ålder på sig att arbeta. Möjligen arbetar man framöver fram till dess att man är 70 år, om pensionsåldern blir valfri. Man kan inte låna till vidareutbildning trots att utbildning är det som kan göra att väldigt många personer som aldrig har fått chansen att studera tidigare i sitt liv undviker arbetslöshetsfällan.
Fru talman! Kunskapslyftet har varit en oerhörd framgång. Det kommer att fortsätta även efter den 1 juli 2002. Det har vi nu skaffat fram pengar till. Men vi kommer att ligga på en något lägre nivå. Orsaken till detta är att det nu händer så mycket annat på arbetsmarknaden och i andra utbildningssammanhang att det kan finnas anledning att fördela om resurserna. Även 70 miljoner kronor är pengar. Man får se det som att det är fråga om en långsiktig utbyggnad. Man får bygga upp det i den takt man får resurser. Det viktiga är att det finns en vilja att bygga upp det långsiktigt. Det är någonting som jag tycker att Lena Ek borde glädja sig åt.
Fru talman! Konjunkturer har alltid gått upp och ned. Detta är kanske den nionde konjunkturuppgången sedan andra världskriget. Jag tror att man utan att vara pessimist med ganska stor bestämdhet kan säga att det kommer att komma en ny konjunkturnedgång efter den konjunkturuppgång som vi har nu. Utan att vara pessimist kan jag säga att jag därför tycker att det är lite oroande att regeringen med sina stödpartier vill göra så lite åt andra strukturfrågor än utbildningen. Vi kan ha synpunkter på innehållet i utbildningssatsningarna, men vi är överens om att de är en viktig del. När Jan Bergqvist nu talade märkte man att det är som det alltid är. Det är den enda satsning man gör. Det kommer ytterst få förslag om andra förändringar, t.ex. när det gäller skattesystemen, regelverken, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen och avregleringen av olika produktmarknader. Det händer att det kommer, men det kommer ytterst få. Sanningen är den att vi nu bara högst marginellt har passerat den siffra för antalet svenskar som jobbar som gällde när regeringens politik fick genomslag. I januari 1995 var det 3 900 000, och nu är vi på drygt 3 900 000. Det är fyra förlorade år hittills. Det är bra att procentsatsen går ned, men för de enskilda människor som är arbetslösa - det är i dag egentligen inte fler som har jobb än för fyra år sedan - spelar procenttalet inte speciellt stor roll. Den ökning som kom innan er politik fick genomslag var mycket kraftfullare. Jag tycker att man måste ta det till intäkt för att det behövs andra typer av strukturreformer.
Fru talman! Det kommer säkert en konjunkturnedgång i framtiden. Det har vi räknat med. Då är det särskilt viktigt att det också finns resurser och att den statliga ekonomin står stark, så att man kan sätta in kraftfulla åtgärder för att dämpa konjunkturnedgången. Jag tycker nog att Karin Pilsäter förenklar det för sig när hon säger att det bara handlar om utbildning. Det görs insatser på hela området. Men det är i och för sig riktigt att Folkpartiet för fram en del förslag som vi har lite svårt att hänga med på. Det har att göra med att det handlar om att försämra den anställdes ställning på arbetsmarknaden och försvaga fackets möjlighet att vara en viktig kraft på arbetsmarknaden. Där skiljer sig våra uppfattningar åt. När det sedan gäller skattepolitiken hade Folkpartiet och Socialdemokraterna en gång i tiden ett ganska bra samarbete kring skattereformen. Skattepolitiken är ju nu föremål för överläggningar mellan partierna. Vi får se vad som kommer ut därav. Jag utgår från att det kommer att bli förändringar i skattepolitiken som är inriktade på att man skall ha långsiktigt stabila och bra regler.
Fru talman! Det är inte så att vi är speciellt ensamma om att förorda att vi skall göra strukturella reformer nu. IMF skriver t.ex. om det i en rapport. Regeringen var så noga med att lyfta fram det beröm den fick där, men det är inte det som är huvudpoängen. Huvudpoängen är just att man pekar på att vi nu måste göra strukturreformer. Vad man bl.a. säger från IMF, och det tycker jag att det är väldigt viktigt att vi drar lärdom av, är att den ekonomiska världshistorien inte lämnar något tvivel om att kostnaderna för förändringarna blir större att bära om man väntar tills behovet av förändringar är uppenbart. Vi skall inte rusta oss inför lågkonjunktur bara genom att se till att vi har en statsfinansiell möjlighet att bedriva någon sorts kontracyklisk politik. Vad vi måste göra är att se till att människorna i Sverige är rustade på det sättet att en konjunkturförsämring inte obönhörligt slår ut jobb och därmed drar undan resurserna för välfärden. Det här är ju någonting som era socialdemokratiska partikamrater i resten av Europa - som ni så gärna vill föra fram som föredömen och som ni vill samarbete med - tycker är jätteviktigt. I EU-valrörelsen talades det så mycket just om att man skall dra åt samma håll och om gemensamma krafter. Det stod t.o.m. på era valaffischer att man med en gemensam syn kan lösa det mesta, t.ex. arbetslösheten. Då blir man ju väldigt förvånad över att ni och era partikamrater i de andra länderna inte alls har någon gemensam syn utan går helt i otakt. Där pekar man just på att det inte räcker med den här typen av finanspolitiska åtgärder. Man måste genomföra förändringar så att enskilda människor står bättre rustade för att kunna få jobb.
Fru talman! Det finns en del som det är intressant och viktigt att ta del av när det gäller IMF, OECD, Världsbanken och även andra länders partier och utredningsförslag. Vi har säkert en hel del att lära utifrån. Men om IMF eller Världsbanken ger oss ett pekfinger och säger att vi nu skall försämra situationen för de anställda på arbetsmarknaden måste vi kunna säga: Nej, det vill vi inte vara med om. Vi tänker inte göra detta. Vi måste kunna stå för det. Och vi kommer att stå för att vi inte vill försvaga de anställdas ställning på arbetsmarknaden.

Fru talman! Sommaren är här i all sin prakt, och riksdagens sommarlov står för dörren. Att gå på en ledighet brukar kännas extra angenämt när det sker efter ett väl förrättat värv. Jag tycker att riksdagens ledamöter förtjänar ett gott betyg för sina insatser denna vinter och vår. Jag passar därför gärna på tillfället att säga att jag tycker att samarbetet och dialogen mellan regering och riksdag har fungerat utomordentligt bra under den korta tid som jag hittills har haft förmånen att delta i det arbetet. Jag tror att det är viktigt, inte bara här i riksdagen, att skapa ett klimat som präglas av vilja till samförstånd och respekt för varandras synpunkter. Det har vi alla att vinna på, dels i form av ett konstruktivt debattklimat, dels därför att det är nödvändigt med stabilitet och kontinuitet i flera stora och avgörande ekonomiska frågor. Pensionsfrågan är ett sådant exempel. Jag hoppas även att det skall vara möjligt att nå en samsyn om skattepolitiken i viktiga avseenden. Det är därför glädjande att som landets finansminister stå i riksdagens talarstol i dag och kunna instämma i vad Financial Times skrev för några dagar sedan i sin granskning av svensk ekonomi, nämligen att jag som finansminister hade ärvt en av Nordeuropas hälsosammaste ekonomier. Men denna framgångsrika politik har inte kunnat genomföras utan uppoffringar från det svenska folket. Den solida grund som svensk ekonomi i dag står på har byggts genom ett tufft, nödvändigt och för många människor kännbart saneringsprogram. Skatter har höjts, och bidrag har minskats. Desto mer glädjande känns det därför när vi nu kan konstatera att uppoffringarna inte har varit förgäves. Stora budgetunderskott fördubblade statsskulden på bara tre år i början av 1990-talet. I dag kan vi börja betala av på statsskulden. Förra veckans årsredovisning för staten visar att 1998 års utgiftstak har hållits, och målet om balans i de offentliga finanserna för förra året uppfylldes med god marginal. Genom att hålla fast våra budgetmål, utgiftstak och överskott i de offentliga finanserna kommer vi att successivt kunna minska vår och kommande generationers skuldbörda. På den punkten kommer varken jag eller den socialdemokratiska regeringen att vika sig. Vi tänker inte ta på oss tidigare regeringars på kredit utställda spenderbyxor. Varför är det så viktigt med ordning och reda i ekonomin? Varför skall man inte släppa på budgetdisciplinen och sänka skatter som vissa här i kammaren föreslår? Varför skall man inte släppa på budgetdisciplinen genom att låta de offentliga utgifterna rusa i höjden? Fru talman! Svaret är att de sunda statsfinanserna, som ger låg inflation och låg ränta, är en oerhört viktig förutsättning för den positiva utveckling som vi nu ser framför oss på arbetsmarknaden. Bo Lundgren sade förut att jag skulle stå här och rösta nej till en situation där vi skulle kunna komma under 5 % arbetslöshet. Bo Lundgren borde ha upptäckt att vi i maj månad hade en arbetslöshet på 4,9 %. Det är den lägsta siffran sedan 1992. Att vi i maj hade 131 000 fler människor i jobb är ett annat rekord. Det har vi inte haft sedan SCB:s arbetskraftsundersökningar startade 1963. Samtidigt vill jag säga att arbetslösheten fortfarande är alltför hög, och vi skall naturligtvis fortsätta att kämpa ned den tiondel för tiondel. Men jag tror att fler och fler tror att det är möjligt att komma i närheten av det mål som många har betraktat som orealistiskt. Vi ser nu att den förda politiken, tillsammans med en gynnsam konjunkturutveckling, ger resultat. Tillväxten har återhämtat sig, och flera prognosmakare spår tillväxtsiffror på nära eller t.o.m. över 3 % de kommande åren. Från regeringens sida har vi valt en mer försiktig väg. Vi bygger inte våra prognoser på riktigt lika höga siffror. Samtidigt är våra prognoser också ljusa, och den negativa tillväxt som Sverige hade så sent som i början av 1990-talet känns alltmera avlägsen. Fru talman! Att de tuffaste åren ligger bakom oss innebär att vi nu kan ha ett mer offensivt och framtidsinriktat fokus i den ekonomiska politiken. Sverige är ett bra land att leva i, inte bara nu på sommaren när sol, värme, bad och semester väntar. Vi har en i ett internationellt perspektiv hög levnadsstandard, och tillväxtprognoserna ser mycket ljusa ut åren framöver. Därför vill vi använda tillväxten åren framöver till att öka resurserna till vården, skolan och omsorgen, som redan har beslutats här i riksdagen, och till att sänka skatterna. En stor del av budgetsaneringen gjordes just med höjda skatter och egenavgifter. Det vore bra om vi kunde nå en bred enighet kring att det just är de grupper som har fått bära de höjda egenavgifterna som först bör komma i fråga när det uppstår ett utrymme för att sänka skatterna. Viktiga inslag i en uppgörelse om den framtida skattepolitiken är också låga marginaleffekter och beredskap för åtgärder med anledning av den ökade rörlighet som ny teknik och öppnare gränser innebär. Med den vårbudget som regeringen har presenterat lägger vi en god grund för det fortsatta arbetet för tillväxt, sysselsättning och rättvisa. Regeringens vårbudget innebär att statsbidragen till kommuner och landsting höjs med sammanlagt 25 miljarder kronor fram till år 2002. Kvaliteten i vården, skolan och omsorgen sätts främst. Men det är ändå inte hela bilden. En hög tillväxt ökar också kommunernas skatteinkomster. Bara under nästa år kan kommuner och landsting sammantaget räkna med minst 20 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Genom att kommuner och landsting under kommande år får mer resurser kan fler anställas i skolan, vården och omsorgen än vad som hade varit fallet om vi hade tvingats att fortsätta med saneringspolitiken. Kommunernas möjligheter att klara kvaliteten i skolan stärks nu i stället. Tryggheten för de sjuka och äldre ökar. Genom att vi kan höja barnbidrag och pensioner får de som har dragit tunga lass under budgetsaneringen mer pengar i plånboken. Rättvisan stärks. Ändå skall vi inte slå oss till ro. Som socialdemokrater är vi inte nöjda. Samtidigt som vi vårdar de starka offentliga finanserna måste vi gå vidare och blicka mot framtidens möjligheter och utmaningar. De goda år som vi har framför oss ger oss förutsättningar att genomföra åtgärder som varaktigt stärker förutsättningarna för tillväxten, sysselsättningen och rättvisan också bortom nästa lågkonjunktur. De socialdemokratiska värderingarna om alla människors lika värde och rätt förpliktar mig och regeringen att föra en politik som ger alla människor chansen att förbättra sina liv. Vi avvisar den konservativa tanken om att en välbärgad elit skall kunna ta för sig i toppen av samhället medan andra hänvisas till ett i alla avseenden fattigare liv. I praktisk handling innebär det att socialdemokratiska värderingar ger en politik som ger människor ökad makt över sina egna liv. Ett hinder för en utveckling är naturligtvis höga marginaleffekter som i dag möter många människor med låga eller normala inkomster när de vill förbättra sin situation genom att ta ett jobb eller gå upp i arbetstid. Ett system där den sammanlagda effekten av bidrag, skatter och avgifter hotar innebär en fattigdomsfälla för dem med de lägsta inkomsterna. Därför måste vi ändra det systemet. Att genom arbete bidra till samhällets och sin egen utveckling måste alltid löna sig. Höga marginaleffekter är ett hinder för alla men i praktiken framför allt för kvinnor som vill ut i arbetslivet eller gå upp i arbetstid. Denna orättvisa är ett hinder för ökad jämställdhet men också ett hinder för en stark tillväxt och en fortsatt uppgång i sysselsättning. Att marginaleffekter skapar problem är inget nytt. Det är däremot en positiv nyhet att den positiva ekonomiska grund som nu är lagd ger oss förutsättningar att rätta till dessa och andra orättvisor i samhället. Det kan ske utan att vi behöver låna till denna politik. Det kan också ske utan att hota den svenska generella välfärd där alla har lika rätt till skola, vård och omsorg. Jag ser det därför som en av mina och regeringens viktigaste uppgifter att se över och förbättra bidrags-, skatte och avgiftssystemen så att de ger bättre förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och rättvisa på 2000-talet. Ett första viktigt steg är taget i och med att det i vårpropositionen finns avsatt ett ekonomiskt utrymme för att påbörja införandet av maxtaxa in barnomsorgen. Till sist skulle jag vilja uppehålla mig vid det som kanske är ganska självklart. Vi skall naturligtvis lära av det förgångna och inte minst av det som har hänt under 90-talets första år i vår ekonomi. Men vi kan inte leva i det förgångna. Vi måste se framåt. Vi kan inte drömma nostalgiskt om en tid som antingen vi tycker att den har varit bra eller dålig inte kommer åter. I dag växer nya branscher fram. Det är alltfler kunskapsintensiva branscher. Det är en mycket positiv utveckling. Här ligger nyckeln till framgång på 2000-talet. Det är också viktigt att vi får en politik för tillväxt, sysselsättning och rättvisa som ger oss möjligheter till utveckling och framåtblickande. Det är viktigt med möjlighet till stimulans och utbildning där utbildning ses som en chans att byta sysselsättning och att kunna trygga vårt näringslivs framtid. Det handlar helt enkelt om att gå från gårdagens jobb till de nya jobb som växer fram i nya branscher där IT-teknik och hög kompetens är det avgörande för de nya näringsgrenarna. Fru talman! Vi har många drömmar som vi bär med oss in i 2000-talet: arbete åt alla, ett rättvisare samhälle, ekologisk hållbarhet och ett samhälle där kunskap och kompetens växer och där alla har lika möjligheter till det. Stefan Edman målar i sin bok Världens chans. Ny möjlighet för Sverige upp en vision om det gröna folkhemmet som är Sveriges svar på FN:s uppdrag i Rio till alla världens folk och nationer att ställa om till större ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Som socialdemokrat är min vision om 2000-talets samhälle ett samhällsbygge grundat på jämlikhet, tillväxt, arbete och rättvisa. Fru talman! Jag ser med tillförsikt fram emot höstens samarbete och hoppas att det goda samarbetet mellan regeringen och riksdagen kan fortsätta. Från regeringens utgångspunkt är det viktigt att vi håller fast vid en sund ekonomi, låga räntor, låg inflation, satsning på arbete, utbildning och företagande. Det är en konsekvent politik som vi nu har sett så tydliga positiva resultat av i vår ekonomi och som skapar drömmar och förhoppningar för alla våra medborgare inför 2000-talet.

Fru talman! Bo Lundgren har ett märkligt synsätt på det offentliga. De människor som lever i Sverige och som tycker att det offentliga skall ha ett ansvar för att driva en bra fördelningspolitik kallar han beroende av det offentliga. Om man vill minska den offentliga delen i vår ekonomi och inte använda den offentliga delen i vår ekonomi till fördelningspolitik ger det ett mycket märkligt resultat med det resonemang som Bo Lundgren för. När Bo Lundgren blandar in strukturåtgärder och det offentliga handlar det hela tiden om att pressa grupper - sjuka, arbetslösa och löntagargrupper - till en sämre position i förhållande till andra grupper. Det är inget uttryck för något värn om de svaga grupperna som moderaternas politik står för. Vi har när det gäller skattepolitik och andra områden sett att de tvärtom inte vill använda det offentliga för att bedriva en fördelningspolitik som står på de svagas sida. Det som gör mig bekymrad är att moderaternas budgetalternativ i vanligt ordning innehåller just hårda besparingar som träffar arbetslösa och sjuka, skolan, sjukvården, vården av de äldre och andra välfärdsområden. Det är en ganska dyster läsning när man ser moderaternas motion. Den är väldigt traditionell. Det som möjligen förbryllar mig i moderaternas resonemang är att man säger att man vill skapa förutsättningar för en hög tillväxt och att medborgarna skall förlita sig på det egna arbetet. Det är ganska inkonsekvent att då avvisa regeringens förslag om maxtaxa. Just förslaget om maxtaxa skulle innebära minskade marginaleffekter, ökat utbud av arbetskraft och därmed bättre förutsättningar för tillväxt. Särskilt märkligt är det mot bakgrund av att Arbetsgivareföreningen nyligen i en rapport visat just att de största marginaleffekterna i landet för en barnfamilj finns i ett antal moderatstyrda kommuner här i Stockholms län: Nacka, Ekerö, Danderyd och Waxholm. Det är just därför att de har så oerhört höga avgifter i barnomsorgen.

Fru talman! Det är något pinsamt för Bo Lundgren att Svenska Arbetsgivareföreningen har kunnat visa att det är just de moderatstyrda kommunerna med höga barnomsorgsavgifter som har de allra högsta marginaleffekterna. Moderaterna borde faktiskt dra någon lärdom av ett sådant material. I det sammanhanget har jag svårt att se varför man av kategoriska skäl bara säger nej till idén om maxtaxa och inte ens vill pröva den. Bo Lundgren vill ju inte ens ta upp detta till diskussion. Jag utgår ifrån att de oerhört höga barnomsorgsavgifter som leder till de stora marginaleffekter som finns i de moderatstyrda kommunerna rimligen borde vara ett problem för Moderata samlingspartiet, både lokalt och i rikspolitiken. Bo Lundgren upprepar hela tiden behovet av strukturåtgärder. Det är bara intressant när man också preciserar vad det handlar om för typ av strukturåtgärder. Om det är den typ av strukturåtgärder som moderaterna har i sin motion om den ekonomiska politiken, är det åtgärder riktade mot arbetslösa, sjuka och andra utsatt grupper. Det är ett eko som hörs från moderaterna oavsett om konjunkturen är bra eller dålig. Oavsett om vi befinner oss i de ena eller andra ekonomiska läget är repliken och svaret desamma för moderaterna. Det handlar om en ideologisk förskjutning där arbetsrätten skall förskjutas i riktning mot att de anställda skall få en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det är inte någonting som i den här situationen bidrar till någon tillväxt, ökad sysselsättning och ökat samförstånd i vårt samhället. Låt mig till sist komma med en kommentar till det dokument som Schröder och Blair har gett ut nyligen. Den propå om sänkta skatter som finns där är precis det som vi har diskuterat och framfört i regeringens vårproposition. Där finns det en mycket tydlig markering av skattepolitiken och vi ställer ut ett löfte om att sänka skatterna under mandatperioden.
Fru talman! Jag blev glad när jag hörde Bosse Ringholm säga att vi inte skall leva kvar i det förgångna. Jag tycker att det är mycket positivt och hoppas att han kan få med sig sina stödpartier Vänstern och Miljöpartiet upp ur de gamla hjulspåren. Man får omedelbart syn för sägen när han börjar hämta förebilderna i sin politik från Svenska Arbetsgivareföreningen. Det är naturligtvis att lämna det förgångna. Det har redan talats om behovet av strukturella åtgärder och om det är verkligt och påkallat. Jag skulle vilja ställa en fråga till Bosse Ringholm om den kvarvarande arbetslösheten, trots den glädjande uppgång som vi nu ser i sysselsättning. Det finns en kvarvarande arbetslöshet. Det kommer att vara en hög arbetslöshet ändå. Den kommer inte att hinna gå ned dit vi skulle vilja ha den innan konjunkturen börjar gå ned. Erkänner finansministern att jämviktsarbetslösheten ligger för högt? P-O Edin säger att den ligger på 7-8 %. Jag antar att han menar total arbetslöshet. Tycker finansministern att det behövs flera strukturella åtgärder än de som har genomförts? Jag går inte in på exakt vilka de är. Jag skulle gärna lyssna om Bosse Ringholm ville ge exempel på sådant som han tror skulle behövas. Det kanske är sådant som vi skulle kunna ena oss om t.ex. i de kommande skattesamtalen. Då är jag inne på detta med de höga marginaleffekterna. Vi har den här straffskatten på högre utbildning. Vi talar om kunskapslyft, men det är något paradoxalt att den som skaffar sig en lång forskarutbildning omedelbart drabbas av den här straffskatten på högre utbildning som kallas värnskatt. Skulle finansministern vilja ta bort värnskatten om det fanns resurser? Eller vill han ha den kvar av det vi skulle kunna kalla fördelningspolitiska skäl? Ser han den strukturella problematiken med att det nu bara är de utländska experterna som skall uppmuntras? Är det inte dags att också stimulera svenska experter?
Fru talman! Jag kan förstå att Mats Odell ogärna vill diskutera familjepolitiken efter den avbasning som Karin Pilsäter gav honom förut. Det synsätt som Kristdemokraterna har när det gäller familjepolitiken är i allra högsta grad riktat mot de jämställdhetssträvanden som Folkpartiet, Socialdemokraterna och många andra partier har arbetat mycket länge för. Jag använde Svenska Arbetsgivareföreningens rapport för att påvisa vilka höga marginaleffekter som finns i moderatstyrda kommuner med mycket höga barnomsorgsavgifter. Jag ser inte Arbetsgivareföreningen i största allmänhet som en förebild i politiken, men jag tycker att de gör ett viktigt påpekande om de höga marginaleffekterna. Jag hörde inte något annat förslag i Mats Odells anförande om hur man kan komma åt dessa höga marginaleffekter. Jag vill gärna ta upp Mats Odells referat av P-O Edin som sägs ha accepterat en ständig arbetslöshet på 7-8 %. Det är en fullständig snedtolkning av vad P-O Edin har sagt. Jag är mycket väl medveten om att en stor del av den arbetslöshet som vi har inte bara kan bekämpas med konjunkturpolitiska insatser. Vi har en strukturell arbetslöshet som gäller t.ex. arbetshandikappade, långtidsarbetslösa och invandrare. I vårpropositionen har regeringen lagt fram förslag speciellt för de långtidsarbetslösa. Det är den typen av riktade insatser som måste göras för att komma till rätta med den strukturella arbetslösheten. Till sist tycker jag att det var intressant - och det gäller kanske inte bara Mats Odell utan också tidigare talare - att man inte ville ta upp den handske som jag kastade om att vi i de fortsatta skattepolitiska diskussioner skall prioritera de grupper som har drabbats hårt av egenavgifterna. Det tycker jag är en mycket viktig prioritering, och det vore bra att få ett besked på den punkten.
Fru talman! Kristdemokraternas familjepolitik går ut på att skapa valfrihet mellan olika barnomsorgsformer. Vi tror inte att det är Bosse Ringholm, Karin Pilsäter eller jag som skall tala om för barnfamiljerna vilken barnomsorgsform de skall välja. Vi vill betro dem med att göra det valet själva. Om det leder till någonting som Bosse Ringholm kallar för jämställdhet eller inte är sekundärt. Detta skall vara dessa familjers fria val. Det är inriktningen på vår politik. Jag är glad om P-O Edins uttalande skall tolkas så att han är medveten om att nu ligger jämviktsarbetslösheten på 7-8 % och att han är beredd att medverka till strukturella åtgärder som kan nedbringa den till acceptabla nivåer. Det är i så fall en helt ny tolkning som jag hälsar med stor tillfredsställelse. Sedan gäller det den sista frågan som finansministern ställer om att prioritera de grupper som har drabbats av egenavgifterna. Ja, men vi kristdemokrater har sagt att vi vill börja sänkningen av inkomstskatten med ett grundavdrag eftersom det är flera grupper än dessa som också har drabbats av egenavgifterna. Det handlar bl.a. om de sämst ställda pensionärerna. Vi anser att de bör komma med i den första vändan när man skall förbättra levnadsvillkoren efter den hårda budgetsaneringen. Sedan kan man gå vidare med ett förvärvsavdrag. Vi har anslagit mycket pengar för att höja grundavdraget och därmed sänka inkomstskatten. Men vi har ännu inte tagit i anspråk de överskott som i vårpropositionen antyds skulle finnas för åren 2001 och 2002. Vi tycker att det är rimligt att gå vidare med ett förvärvsavdrag där.
Fru talman! Om jag skall tolka det sista som Mats Odell sade välvilligt, sade han att kd visserligen är beredda att prioritera dem som har drabbats av höga egenavgifter, men samtidigt sade han att man skall prioritera alla andra grupper också. Då är det ingen prioritering. Jag hoppas kunna få ett tydligare besked i fortsättningen. Man kan inte prioritera alla samtidigt. För min egen del har jag uttryckt en mycket tydlig prioritering. Det är de låg och medelinkomsttagare som har fått kraftigt höjda egenavgifter under senare år som definitivt bör tillhöra den prioriterade gruppen. När det gäller strukturreformer av olika slag låter Mats Odell ibland som ett eko av Moderaterna och Bo Lundgren. De här strukturåtgärderna drabbar arbetslösa, sjuka och andra utsatta grupper. Jag anser inte att den typen av insatser i första hand kommer förändra förutsättningarna för vår tillväxt. Det handlar faktiskt om att ge stora grupper möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och få bra villkor via kompetenshöjning, utbildning, på annat sätt och via arbetsmarknadspolitiken. Jag tror också att det är viktigt, som ett inlägg när det gäller familjepolitiken, att ställa frågan till Mats Odell: Vilken valfrihet har en ensamstående mamma som inte har råd att arbeta därför att det är för höga dagisavgifter och för höga marginalavgifter? Kristdemokraternas familjepolitik är, som Karin Pilsäter har beskrivit tidigare i dag, tyvärr ett inlägg mot jämställdhet, mot tillväxt och därmed i sista hand också mot den enskildes frihet. Vi skulle behöva underlätta för den ensamstående mamman att komma ut på arbetsmarknaden, att få ett stöd för en bra utbildning och att få ett bra jobb i stället för att driva en familjepolitik som verkligen tillhör det förgångna.

Fru talman! Finansministern pratar om de positiva ekonomiska rapporter som har kommit. Det är roligt eftersom Centerpartiet också har tagit ett tungt ansvar för att vi skall komma dit. Men i samma rapporter påpekar man hela tiden att det måste till strukturella förändringar i Sverige. Det är det ena stora hotet mot att det skall bli bättre i det här landet. Det andra stora hotet är kommunernas och landstingens ekonomi. Två tredjedelar av kommunerna gick back förra året och bara ett landsting visade överskott. Det är ett mycket stort problem. Vad avser finansministern göra på det området? Det gäller ju vård, skola och omsorg, som går ända in i märgen på vanliga människor. När det gäller de strukturella förändringarna skulle jag vilja ta upp en sak eftersom finansministern pratar om samverkan och om att konfrontation inte leder någonstans. Det är reglerna på arbetsmarknaden, som har använts som konfrontation och slagträ på ett ganska hårdhänt sätt under åren. Det har i dag kommit en rapport från Arbetslivsdelegationen som säger att 500 000 människor i Sverige står utanför trygghetssystemen eftersom de har tillfälliga arbeten och projektarbeten. De flesta av dem är ungdomar och kvinnor. Det berör mig mycket djupt eftersom jag också är ordförande i det största politiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna, i det här landet. Vad avser finansministern göra för att det skall bli strukturella förändringar som släpper in den halva miljonen människor som står utanför? En annan viktig sak när det gäller strukturer är utbildning. Är det inte fel, Bo Ringholm, att man vid 45 års ålder stoppas på grund av regler i studiemedelsystemet när man vill studera vidare? Man stoppas trots att vi arbetar så mycket med att få människor att studera för att komma ur arbetslöshetsfällan och få en chans som man inte fick i sin ungdom. Dessutom finns det rapporter, bl.a. av Allan Larsson i en vitbok från EU, som säger att vi måste lösa kompetensproblemet i Sverige. Så till den sista frågan om de fyra näringarna - bryggeri, åkeri, rederi och jordbruk - som särbeskattas. Vad skall göras, och när?
Fru talman! Lena Eks inlägg präglas av 20 frågortekniken. Det är inte möjligt att inom ramen för två minuter besvara 20 frågor. Jag ger gärna Lena Ek och Centerpartiet ett erkännande för det ansvar som man har tagit när det gäller den ekonomiska politikens utveckling och saneringen under senare år. Jag är däremot något förbryllad över att Lena Ek instämmer i den moderata och kristdemokratiska sången om strukturella förändringar utan att egentligen kunna precisera vad hon menar. När det gäller moderaterna är det ju alldeles uppenbart vilka grupper man avser att klämma åt. Jag tycker att det allmänna talet om strukturella insatser inte är mycket värt om man inte kan precisera vad man menar. För egen del ser jag att den största strukturella förändringen som kan ske på vår arbetsmarknad under åren framöver är den oerhörda satsning vi gör på utbildning och kompetensutveckling. Det handlar om att ställa om vårt näringsliv, vår industri och vårt tjänstesamhälle till ett IT-samhälle och ett kunskapssamhälle. Där kommer kompetensutvecklingen, inbyggd i arbetsplatsen och i hela arbetssituationen, att vara oerhört avgörande. Det är den stora strukturförändringen som vi har lagt grunden till via kunskapslyftet och många högskolesatsningar. Där har även Centern medverkat i samverkan med den socialdemokratiska regeringen. Får jag säga ett ord om en av de många frågor som Lena Ek tog upp, nämligen kommunernas och landstingens situation. Jag är väl medveten om att det är oerhört olika för kommuner och landsting. Många klarar sig ganska hyggligt, andra har stora svårigheter. Det är därför regeringen gör två saker. Det ena är att vi har tagit fram i storleksordningen 20-25 miljarder kronor i ökade statsbidrag under senare år till kommuner och landsting. Det andra är något som är oerhört viktigt. Får vi till stånd en ökad tillväxt i vår ekonomi - och det är hela den ekonomiska politikens inriktning - ökar kommunernas och landstingens skatteintäkter kraftigt under åren framöver, med 20 miljarder redan nästa år.
Fru talman! De miljarder som överförs till kommuner och landsting har också Centerpartiet varit med om att förhandla fram, utom den allra sista knappa miljarden det här året. Reglerna på arbetsmarknaden släpper i dagens läge inte in de människor som har tillfälliga arbeten och projektarbeten i den nya sortens företag som växer fram. Det handlar om strukturella reformer som måste ge t.ex. unga tjejer som jobbar i projektarbeten i IT företag tillgång till de trygghetssystem som finns. Det är mycket enkelt och mycket klart preciserat. Vad skall göras i de här regelsystemen för att de som lever med projektarbeten och projektanställningar skall finnas med när det gäller sjukförsäkring, föräldraförsäkring och andra sociala trygghetssystem? Det är, tycker jag, något helt annat än den del av de arbetsrättsliga reglerna som finansministern tog upp. Det handlar om trygghet, rättvisa och jämställdhet. På utbildningssidan är det självklart viktigt med kompetensutveckling i företag. Men i vårpropositionen utgörs ju det av EU-projekt. Det är den ena satsningen. Det andra satsningen utgörs av fler arbetsförmedlare. Det är egentligen vad som finns bakom de orden. Det är väldigt synd. Jag tror nämligen att vi delar den grundläggande åsikten att det är pyramidalt viktigt och en förutsättning för tillväxt att frågan om kompetensutveckling i företagande blir löst. Vi har förslag om kompetenskonto och sådana saker som skulle kunna ta hand om det. När det gäller vuxenutbildning stoppar studiemedelsystemet människor som fyller 45 år från att utnyttja studiemedelsystemet. Alldeles frånsett att vi fortfarande har en social snedrekrytering när det gäller studier har vi också här en åldersdiskriminering. De människor som har satsat på vuxenutbildning för att ta sig ur arbetslöshetsfällan har ändå minst 20 år kvar i arbetslivet.
Fru talman! Det förefaller som om Lena Ek beklagar att vi använder EU-pengar för att satsa på kompetensutveckling. Jag tycker snarast att det är en av de mest offensiva satsningar vi kan göra. En del av den ström av pengar som vi betalar till EU och som vi kan få tillbaka använder vi för en av de stora strukturförändringarna i vårt näringsliv och på vår arbetsmarknad. Jag skulle gärna se att vi kan använda en stor del av de resurser vi får tillbaka via EU-medel för satsningar på kompetensutveckling. Det förslag som regeringen har utarbetat tillsammans med arbetsmarknadens parter tar sitt avstamp i en EU finansiering och andra resurser som vi kan tillföra under de kommande åren. Då är det bra att vi kan se att EU-resurserna också förs in i ett lite större politiskt sammanhang. Jag är väl medveten om att det här är en fråga som vi kommer att jobba med under många år framöver, där arbetsmarknadens parter i allra högsta grad kommer att kunna ta ett stort ansvar för att diskutera hur man kan bygga in kompetensutveckling i den vanliga arbetsmarknadssituationen. Jag delar Lena Eks uppfattning att det är viktigt att alla människor på arbetsmarknaden får del av satsningen på kompetensutveckling och att alla människor får del av vårt trygghetssystem. Då är det viktigt att säga att det gäller att inte instämma i den typ av strukturförändringar som moderater och kristdemokrater för fram. De skulle snarast minska tryggheten för de anställda på arbetsmarknaden. Det vore ju bra om Lena Ek ställde sig på den sida som vill öka möjligheterna till kompetensutveckling och social trygghet för den enskilde i stället för att ändra balansen på det sätt som exempelvis moderater och kristdemokrater föreslår.
Fru talman! Finansministern inleder med att referera till det beröm som den tidigare regeringen fått i Financial Times. I dagens Financial Times kan man läsa att regeringen planerar att flytta skulder från statsskulden in i de statliga bolagen, vilket skulle leda till att man hyfsar siffrorna för statsskulden. Det står också återgivet i Financial Times. Jag skulle vilja efterhöra sanningshalten i den artikeln, och därmed kan man kanske få en bild av hur väl insatta de är i svensk ekonomi. Bosse Ringholm ville ha besked om vad vi tycker om skattepolitiken. Det skall han gärna få. Vi har lämnat besked i partimotioner i höstas. Vi har lämnat besked i skattesamtalen. Vi har lämnat besked i våra partimotioner nu. Det är ganska märkligt att regeringen hela tiden kräver att vi skall lämna besked om och om igen, samtidigt som vi aldrig får några besked tillbaka om vad regeringen är intresserad av. Nu har vi ändå fått en hint om att det just är skattesänkningar som motsvarar de höjda egenavgifterna. De egenavgifterna är ju i dag riktiga försäkringspremier. Det tycker vi är en bra strukturreform, men det gör ju att det kostar mer pengar för människor. Därför har vi tydligt redovisat i vår motion att vi vill prioritera en sådan skattesänkning som motsvarar det. Jag tolkar Bosse Ringholms inlägg som att han tar avstånd från den kritik som finansutskottets majoritet riktar mot oss för att vi redovisar den ståndpunkten. Jag skall inte fråga mer om skattepolitiken för man får ju inga svar. I stället skulle jag vilja fråga finansministern varför regeringen inte vill reformera de system som staten har hand om och som skapar marginaleffekter för barnfamiljerna, nämligen bostadsbidragen. Varför vill man att staten skall gå in och ändra på det som kommunerna har hand om i stället för att ta tag i det som staten faktiskt har hand om och som betyder mest för dem som har de låga inkomsterna och som därmed är de mest negativa fattigdomsfällorna? För min egen del gör det inte så mycket att jag har höga dagisavgifter. Jag har ändå bara 55 % i marginaleffekt. Men för mina lågavlönade väninnor, som har mycket högre marginaleffekter, skulle en reformering av bostadsbidraget vara betydligt mycket mer effektivt.
Fru talman! Karin Pilsäter säger att hon inte får några svar från mig och regeringen när det gäller skattepolitikens inriktning. Jag angav ju ett mycket tydligt svar och en tydlig utgångspunkt, och ställde det snarast som en motfråga till Karin Pilsäter och andra, och sade att jag tycker att det finns skäl att prioritera just dem som har drabbats hårdast via höga egenavgifter när vi kan se fram emot sänkta skatter under åren framöver. Att hänvisa till Folkpartiets motion som innehåller ett stort antal olika skattesänkningar, utan att man har den klara prioriteringen, tycker jag inte är något rimligt och särskilt tydligt svar. Jag skulle uppskatta om Karin Pilsäter ville vara tydlig på den punkten. Instämmer Karin Pilsäter i min bedömning att det är just de som har drabbats av egenavgiftshöjningar som bör stå i första ledet när vi nu kan sänka skatterna, och att vi därmed kan bidra till att sänka marginaleffekterna i sådana lägen där det handlar om vanliga inkomsttagare, dvs. låg och medelinkomsttagare? Jag kan inte gå i god för hur olika tidningsartiklar är refererade. Jag har inte läst den artikel som Karin Pilsäter hänvisar till, men jag såg rubriken. Vad det handlar om är ju att vi naturligtvis inte kan låta engångsintäkter till svenska staten, om vi säljer ut aktier i olika företag, finansiera den löpande verksamheten i fortsättningen. Engångsintäkterna får naturligtvis tas för vad de kan vara, och bidra till att sanera vår ekonomi och minska statsskulden.
Fru talman! Om det som Bosse Ringholm just nu sade skulle vara inriktningen på skattepolitiken får man verkligen bara en enda association, och det är den som sade att han inte kunde tugga tuggummi och gå samtidigt. Folkpartiet klarar av att ha en skattepolitik som har fler komponenter än en specifik skattesänkning. Det är den som vi redovisar. Vi tycker nämligen att de strukturförändringar som handlar om att det skall löna sig att arbeta, spara och ta risker kräver mer än ändringen av en skatt i en skatteskala. Vi har finansierat de största delarna av det med besparingar, men vi räknar, precis som regeringen, med att det kommer att uppstå ett utrymme som man kan ta i anspråk för den här typen av mer fördelningspolitiskt motiverade skattesänkningar. Om man jämför Bosse Ringholms och den socialdemokratiska regeringens skattepolitik i Sverige med de socialdemokrater i Europa, som ni just har gått till val på att ni måste samverka med för att kunna lösa problem - falsk marknadsföring, skulle jag vilja kalla det för - finner man att man där talar om att man behöver göra fler olika reformer. Det är inte bara internationella institut. I Dagens Nyheter i dag redovisar Inger Efraimsson vilka behov som finns av strukturella reformer när det gäller försäkringssystemen. Det finns massor av sådana förslag. Det är ganska anmärkningsvärt att Bosse Ringholm anser att man ger klara besked om skattepolitikens inriktning genom att tala om att man vill prioritera en specifik skattesänkning. I så fall tycker jag att det besked som finansutskottet ger på ett annat ställe i betänkandet, nämligen att man inte vill diskutera skattepolitiken eftersom man hänvisar till de pågående överläggningarna, är mer innehållsrikt. Då talar man ändå om att man inte vill säga något alls. Jag skulle återigen vilja fråga Bosse Ringholm om han inte kan tänka sig att vilja genomföra fler strukturella reformer, exempelvis när det gäller barnfamiljerna och deras marginaleffekter, och göra något åt det som verkligen betyder något för låginkomsttagare.
Fru talman! Två av de vanligaste och tristaste knepen i politiska debatter är att antingen tala om något helt annat än det debatten handlar om, eller att felreferera den man debatterar med. Karin Pilsäter lyckas använda båda de här knepen samtidigt. Jag bad i mitt anförande om ett besked, och jag upprepade det i min förra replik till Karin Pilsäter, om vad man skall prioritera som allra viktigast när det gäller de skattepolitiska diskussioner om skattesänkningar vi ser under åren framöver. Karin Pilsäter svarar genom att säga att vi skall sänka allting. Det är också ett sätt att debattera. Jag har gjort min mycket klara prioritering genom att säga att det är de som har drabbats av höga egenavgiftshöjningar som skall prioriteras i första hand. Det är det som jag gärna hade velat ha ett besked om från Karin Pilsäter, och inte svaret: Vi kan tänka oss att sänka alla skatter på en gång. Man kan också försöka felreferera vad någon säger. Jag framförde mycket tydligt att det just är marginaleffekterna för vanliga inkomsttagare, dvs. de som Karin Pilsäter också säger sig värna om, som vi har anledning att försöka göra något åt. Det handlar inte minst om barnfamiljer. Det handlar om många kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden eller öka sitt engagemang på arbetsmarknaden. Där är marginaleffekterna betydande. Det kan vi naturligtvis komma åt via en skattereform. Jag tycker att det är positivt, Karin Pilsäter, om vi är överens om att det är den gruppen och den typen av marginaleffekter som vi vill åtgärda. Sedan kan vi säkert resonera om vilken teknik vi kan hitta för att lösa problemet.
Fru talman! Finansministern har ju ställt en fråga till riksdagspartierna om vilken skattesänkning vi vill prioritera. Från Vänsterpartiet skall vi svara att vi vill prioritera kompensation för egenavgifterna. Vi har helt samma ståndpunkt som Bosse Ringholm. Det var väl bra det. Nu har vi enighet mellan två partier att utgå från. Men jag måste säga till kammaren att det hade funnits en annan metod. Det hade varit att låta bli att införa egenavgifterna. Då hade man sluppit kompensationen. Det hade varit enklare. Ännu enklare än att ge kompensation hade varit att låta bli att höja dem. Men det är väl för enkelt. Men kompensation är vi överens om. Finansministern sade att Socialdemokraterna har ett internationellt perspektiv. Det har vi vänsterpartister också. Det är viktigt med internationell samverkan inom arbetarrörelsen. Det har jag alltid känt. Min farfars fackföreningsbok i murarförbundet var giltig över hela Europa, från Sverige till Finland till Serbien. Vi har alltid varit internationalister. Låt oss vara det. Jag läste en bok häromdagen av en svensk, Rudolf Meidner, också internationalist. I hans bok finns det ett upprop från ledande ekonomer i Europa: Modigliano, Solow, Samuelsson, Tobin. Nobelpristagare kan vara duktiga ibland - rätt ofta. De säger att vi måste ha en annan finanspolitik i Europa. Vi måste ändra riktlinjerna för EMU. Den europeiska centralbanken får inte ha inflationsbekämpning som första mål. Då löser vi inte arbetslöshetsproblemet. De säger att med en annan finanspolitik i Europa, med en annan inriktning för valutaunionen, kan vi åter nå den fulla sysselsättningen. Det är oerhört entusiasmerande för framtiden. Delar finansministern min och dessa ekonomers syn, att detta är möjligt, att det är bra och att detta bör vi försöka göra på den europeiska nivån? Just nu är det jobbigare när vi har fått en massa konservativa krafter i parlamentet, men visst skall vi klara det om vi är överens. Är vi det?
Fru talman! Det var ett positivt besked från Lars Bäckström, att vi har samma uppfattning om att de grupper som har drabbats av höjda egenavgifter skall prioriteras. Det kan vara enkelt att säga att man inte borde ha höjt egenavgifterna över huvud taget. Men om man inte vill lösa stora frågor som våra framtida pensioner kan man kosta på sig den typen av uttalande. Om man däremot vill se saken i sitt sammanhang och lösa frågorna om budgetsanering, pensionerna och den allmänna ekonomiska politiken måste man ha ett bredare perspektiv. Jag delar uppfattningen att det internationella perspektivet är oerhört viktigt för våra möjligheter att få en god tillväxt i Sverige. Det är därför vi i vårt arbete i Europeiska unionen gör allt för att lyfta fram tillväxt och sysselsättningsfrågor. Lars Bäckströms parti har inte varit det främsta att främja arbetet inom Europeiska unionen, med tanke på vänsterns inställning till EU. Jag har haft glädjen att under ett par månaders tid delta i intensiva diskussioner inom EU tillsammans med mina kolleger, finansministrarna i Europa, om en sysselsättningspakt. Vi försöker kombinera olika ekonomisk-politiska insatser för att åstadkomma högre tillväxt och därmed ökad sysselsättning. Jag ser inte sysselsättningspakten som ett slutmål eller en slutgiltig lösning på en rad problem. Jag ser den som en början till att vi äntligen, inom EU, under ett stort antal socialdemokratiska finansministrars ledning, sätter sysselsättningsfrågorna i centrum. Så var det inte för fem år sedan, innan Sverige kom in i EU. Det är viktigt att vår medverkan i EU kan bidra till att EU får det sysselsättningsperspektiv som jag hoppas att Lars Bäckström och jag är helt överens om.
Fru talman! Vi är överens om målet. Men nu är jag konkret. De ekonomer jag talar om föreslår att man skall ändra instruktionerna för den europeiska centralbanken så att dess uppgift inte bara blir inflationsbekämpning. Den skall också ha som uppgift att stimulera sysselsättningen, i likhet med amerikanska Federal Reserve. Det är vad ekonomerna säger. Jag stöder dem. Gör även finansministern det? Vi måste börja vara konkreta. Ekonomerna föreslår att man skall satsa på en samordnad finanspolitisk expansion i Europas stater, t.ex. på investeringar i bättre infrastruktur och IT. Det är detta som chefen för Framtidsfabriken, Jonas Birgersson, kräver för att stanna i Sverige - investeringar i bredbandsteknik. Då är det viktigt att vi inte har ett budgettak som stoppar investeringar. Är vi överens om den inriktningen har vi möjlighet att klara av den tunga uppgiften att skapa minst 200 000 nya jobb och åter nå full sysselsättning. Vi kan inte bara tala nedskärningar och budgettak. Vi måste också tala om offensiva investeringar för jobb. Häromdagen hörde jag ett gammalt proggband på radion: Verkligheten verkar trött och frusen, står på perrongen och väntar på X 2000. Vilken defensiv inställning! Men det går att vara offensiv och satsa på framtidsinvesteringar, som vi gjorde en gång. Här vill jag vara eldare, både i det nationella och det europeiska perspektivet. Är vi överens om att vi inte får driva en så återhållsam budgetpolitik för EMU anpassning som hindrar oss att göra offensiva investeringar? Jag önskar finansministern en trevlig midsommarhelg och en god sommar. Läs Rudolf Meidners bok Manifest för full sysselsättning. Det kanske finansministern redan har gjort. Läs då om den, och svara ja på den utmaning som det manifest för ökad sysselsättning som nobelpristagarna har gjort i Italien innebär. De pekar på att EMU hittills har varit ett hinder. Det hindret kan undanröjas om vänsterregeringar driver på.
Fru talman! Jag läser alltid Rudolf Meidner med stort nöje. Han har många intressanta idéer att tillföra debatten och har verkligen gjort en stor insats i svensk arbetsmarknadspolitik kring sysselsättningsfrågor. När jag hör Lars Bäckströms citat från perrongen får jag snarast ett intryck av att det är en vänsterpartist som står och väntar medan både EU-tåget och EMU-tåget går förbi i full fart. Lars Bäckström talar sig varm för EU-politikens och framför allt EMU politikens utformning. Det är en något udda situation. Vänsterpartiet vill ju att Sverige absolut inte skall medverka i EU och EMU. Sverige deltar i Europeiska unionens arbete i allra högsta grad, även om Sverige inte är medlem i just EMU. Vi har möjlighet att via sysselsättningspakten och de allmänna ekonomisk-politiska riktlinjerna få till stånd ett ekonomisk-politiskt perspektiv för EU:s 15 länder som kommer att kunna leda till en mycket bättre sysselsättningspolitik än den vi sett i det förgångna. Det är viktigt att vi kan föra in det som vi från svensk sida tycker är viktigt, nämligen våra sysselsättningsmål. Vi har uppmanat andra länder i Europa att sätta upp sysselsättningsmål som det vi har satt upp. Vi har ju satt upp målet att 80 % av befolkningen skall vara i arbete 2004. Vi har också satt upp mål om kompetensutveckling, kunskapslyft och utbildning. Lars Bäckström och jag är helt överens om att sysselsättningspolitiken måste bli en mycket större del av EU-politiken i framtiden.

Fru talman! Debatten med anledning av finansutskottets betänkande har varat i några timmar. Jag hade hoppats att det skulle kunna bli en skattedebatt nu, där vi med anledning av propositionen kunde diskutera en rad konkreta regeringsförslag. Jag har inte hoppats på att förslagen skulle vara perfekta i alla delar utifrån mina politiska utgångspunkter. Men det är hög tid för regeringen att bekänna färg. Flera tidigare talare har varit inne på det. I propositionen finns det fyra små lagförslag med bäring på skattepolitiken. Men vad tycker regeringen i de stora frågorna? Där blir propositionen svaret skyldigt. Resten skjuts på framtiden eller begravs i utredningar. Under tiden vill socialdemokratiska företrädare i regel inte ha några offentliga åsikter eller svara på frågor om skattepolitiken. Med de förutsättningarna riskerar skatterundan att bli lite torftig. Hoppet är emellertid det sista som överger människan. Jag ser fram emot debatten med Arne Kjörnsberg, som naturligtvis kommer att lämna en hel del klarlägganden. Jag skall försöka använda min tid till att dels ställa frågor, dels utveckla några infallsvinklar på skattefrågan utifrån moderat perspektiv. Låt oss först se på frågan huruvida vi har ett högt skattetryck eller inte. Fortfarande betalar Sveriges befolkning världens högsta skatter. I Tyskland men framför allt Storbritannien har man lägre skatter. Det hindrar inte de socialdemokratiska ledarna i dessa länder från att nu gå ut med ett upprop om att man vill sänka skatterna ytterligare. Man utgår då från en nivå som är lägre än den i Sverige. Dessutom har man en del andra intressanta förslag om arbetsmarknaden. Jag tror mig förstå deras motiv. Hur ser skatteutskottets ordförande på det? I EU valet sade Göran Persson glädjestrålande att han nu skulle få chansen att samarbeta med elva s-ledda regeringar, kanske t.o.m. 13 regeringar i EU med socialdemokratiskt inslag. Nu går några av de tyngsta regeringscheferna ut och säger att man skall sänka skatterna. I Sverige skall statsministerns parti samarbeta med skattehöjarpartierna från vänster. Det blir motsägelsefullt. I den svenska riksdagen skall man samverka med skattehöjarpartier. I EU skall man samverka med partier som uppenbarligen vill sänka skatterna. Hur skall detta gå ihop? Vilken väg kommer socialdemokraterna i Sverige att välja? Låt mig fortsätta med några ord om inkomstskatterna. Problemet för svenskarna är inte endast att de betalar världens högsta skatter utan kombinationen av höga skatter och olika bidrags och försäkringssystem. De kan leda till orimliga marginaleffekter. Ett exempel kan illustrera det. En ensamstående arbetslös med två barn i förskoleåldern har en a-kassa på 10 400 kr. Om personen får arbete och tjänar 13 000 kr i månaden och barnen går på dagis på heltid, blir nettot minus 250 kr. Det är en ekonomisk förlust att få ett arbete. Ett annat exempel kan vara en ensamstående med två barn som ökar sin arbetstid och därmed sin lön från 11 250 kr till 15 000 kr i månaden. En löneökning med nästan 4 000 kr ger ett netto på plus 868 kr. Jag skulle kunna lämna en hel rad exempel som visar på hur svårt det är i Sverige, många gånger helt omöjligt, att genom eget arbete påverka sin ekonomiska situation. Går man upp i arbetstid är det inte säkert att inkomsterna ökar. Nettot kan bli i princip oförändrat eller i värsta fall lägre. Vi kan naturligtvis inte fortsätta att ha det så. Ett rimligt krav är, minst sagt, att vi får ett skattesystem där det är möjligt för enskilda och familjer att självständigt kunna påverka och överblicka sin ekonomiska situation. Vi moderater har lagt fram förslag om ett förvärvsavdrag för att kompensera löntagarna för höjda egenavgifter. Det leder till lägre skatt för dem med lägre inkomster. Det är ett steg på vägen mot en ekonomi som flyttar beslut från politikernas sammanträdesrum till köksborden. Det är intressant att notera att finansministern i dag vid åtminstone ett par tillfällen har sagt sig ha ambitionen att kompensera löntagarna för egenavgifter. Då kan vi väl också sälla oss till skaran som vill ställa upp på att göra detta. Vi har föreslagit detta i flera år. Det är bara att sjösätta det moderata förslaget om förvärvsavdrag. Det kan riksdagen göra redan i eftermiddag. Det vore tråkigt om vi skulle behöva vänta ytterligare en sommar, en höst eller vad det nu kan bli innan riksdagen kan komma till skott. Lägger man därtill våra förslag om höjt grundavdrag, nytt grundavdrag för barn och sänkta kommunalskatter genom att staten tar över vissa kostnader, växer det fram ett skattesystem med en för landet och familjerna betydligt bättre profil. Regeringen å sin sida hänvisar ofta till skattesamtalen. Dessa förs i en takt som är så långsam att jag undrar om regeringen verkligen har någon ambition. Dessutom har statsministern den 1 juni i Göteborgs-Posten uttalat att han anser att regeringen självständigt och oberoende av skattesamtalen skall lägga fram ett socialdemokratiskt förslag senare i sommar. Statsministern uttalade vidare att han är ganska säker på att detta kommer att få majoritet i riksdagen, enligt tidningen. Uttalar man sig så och är statsminister i Sverige, bör man också ha en rimlig uppfattning om vad det politiska sakinnehållet skall vara i en sådan uppgörelse. Annars kan man ju inte vara säker på att få majoritet för det. Det borde vara en rimlig utgångspunkt. Men det här leder naturligtvis till förvirring för utomstående. Är det lönt att tala med socialdemokraterna? Eller blir det som med Rosengrengruppen, dvs. att man först inleder förtroendefulla samtal till tonerna av pukor och trumpeter, sedan kommer statsministern och säger sitt och till slut blir det inga förslag alls till riksdagen? Förs det för närvarande några skattesamtal? När har socialdemokraterna tänkt sig att de skall vara avklarade? Vad är syftet med dessa samtal? Har socialdemokraterna någon självständig uppfattning om målet med skattesamtalen, eller lyssnar man endast på andra för att sedan relatera sina egna förslag till övriga partiers förslag? Detta är egentligen väldigt självklara och banala frågor, men mot bakgrund av uttalandena de senaste veckorna måste de ändå ställas. Mot bakgrund av att viktiga socialdemokratiska regeringar i Europa nu tar steg mot sänkta skatter, från en nivå som är lägre eller betydligt lägre än i Sverige, är det viktigt att regeringen agerar nu. Jag menar att det inte räcker med att vi får ned marginalskatterna till 50 %. För medborgarnas skull måste skattetrycket sänkas rejält. Ett annat viktigt område som rör den personliga ekonomin är fastighetsbeskattningen. Skattesatsen, omräkningstalen, taxeringsförfarandet, reavinstskatten, förmögenhetsskatten - ja, snart sagt alla delar av fastighetsbeskattningen hänger nu i luften. Mitt eget svar är att vi har lagt fram förslag som både sänker fastighetsskattesatsen och samtidigt kommer till rätta med de värsta avarterna av taxeringsförfarandets effekter. Boendebeskattningen måste emellertid förändras vidare. Alla människor är beroende av att kunna bo. Denna självklarhet till trots är det mycket svårt för många att med dagens system bo kvar i normala fastigheter. Ett system som innebär att om grannfastigheten byter ägare, så ökar min boendeskatt är naturligtvis i grunden felaktigt och mycket märkligt. När det gäller reavinstskatten tog det över ett från det att vi tog upp frågan i skatteutskottet till dess att regeringen hörde av sig. Nu kan vi förvänta oss slutligt besked och riksdagsbeslut sent i höst, eftersom det inte finns något lagförslag i denna proposition. Det innebär att det kan ske kanske endast några veckor innan de gamla övergångsreglerna löper ut. Jag tycker att det är både otillständigt och nonchalant mot medborgarna att regeringen dröjt så länge med ett beslut av detta slag. Planeringshorisonten för medborgarna när det gäller fastighetsaffärer är naturligtvis betydligt längre än några veckor i slutet på december, innan övergångsregeln löper ut. Under denna vår är det många branscher som hört av sig till oss politiker med bekymmer. Någon tidigare talare har också varit inne på det. Bryggerinäringen, lantbruket, åkerierna, turistnäringen, rederierna är några av de branscher som från olika utgångspunkter pekar på att de håller på att slås ut på grund av att deras utländska konkurrenter har ett lägre skattetryck. Man anser sig inte kunna konkurrera på lika villkor. Besvikelsen bland jordbrukarna var stor när regeringen i propositionen endast meddelade att man avser att återkomma. Redan i regeringsförklaringen i oktober framhöll statsministern att jordbruket är en viktig framtidsnäring. Jag kan inte förstå varför man nu inte fullföljer detta påstående genom att sänka dieselskatten, elskatten och skatten på eldningsolja. Många bönder har i dag svårt att klara sin ekonomi, men framför allt behöver man ju besked om den långsiktiga inriktningen på politiken. Konkurrenskraften ökar inte med besked från regeringen om "kanske eller senare". Bryggerinäringen känner liknande vanmakt. Medborgarna tycker tydligen att den svenska ölskatten är för hög, och därför köper man utländskt öl i en utsträckning som är högst avsevärd. Inte minst vi i södra Sverige kan märka av detta. Låt mig ta några andra områden vad gäller företagsbeskattningen. I propositionsförteckningen, som delades till riksdagen tidigare i år, skrevs att den 28 maj skulle en proposition komma om slopade stoppregler för fåmansföretag. Den har inte kommit till riksdagen. Min fråga är: Kommer det en proposition eller inte, och varför har den i så fall fördröjts? Från småföretagarhåll framhålls detta som en av de viktigaste åtgärderna som behöver ses över och revideras. Vi moderater har under våren ställt åtskilliga frågor till finansministern. Vi har ställt skriftliga frågor och ställt interpellationer och har också varit aktiva under de muntliga frågestunderna. Det har gällt riskkapitalförsörjning, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt etc. Finansministern har hela tiden svarat undvikande. Det vore därför bra om skatteutskottets ordförande nu, dagen före sommaruppehållet, kunde ta tillfället i akt att ge besked på en lång rad skattefrågor. Jag tycker inte att det riktigt håller att i samtliga fall hänvisa till skattesamtal eller utredningar. Om utskottets ordförande ger ett tydligt besked på mina fyra frågor om skattesamtalen, kanske det kan bli lite mer ursäktligt. Kammaren har annars möjlighet att ta ställning till de moderata förslagen även på företagsbeskattningens område. Slopad dubbelbeskattning t.ex., som skall göra investeringar i nya jobb attraktivare, slopad förmögenhetsskatt och rimliga regler för småföretagare är andra förslag som riksdagen redan i dag borde ha bejakat. Jag tycker att det är tid för regeringen att övergå från ord till handling. Finansministern har ju tidigare i dag tagit upp behovet av minskade marginaleffekter och nya villkor på arbetsmarknaden, som jag också tidigare varit inne på i mitt anförande. Det visar ju trots allt på en spirande insikt. Det är därför förvånande att så lite har hänt sedan valet. Jag vill uppmana Socialdemokraterna att lägga fram förslag absolut senast i höstbudgeten, för tiden håller nu på att rinna ut för många branscher och för enskilda människor. Det behövs lägre skatter i syfte att ge valfrihet åt medborgarna och samtidigt ge dem möjlighet att fatta ekonomiskt självständiga och av politiker oberoende beslut.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tala lite grann om några viktiga hörnpelare i skattepolitiken. Jag tänker sedan övergå till att kommentera och ställa lite frågor kring de reservationer som finns med anledning av finansutskottets betänkande, som i första hand rör skattepolitiken. Jag tror att det är viktigt när vi skall diskutera skatterna att slå fast varför vi betalar skatter, vad det är för hörnpelare som vi måste staka ut. Det är då viktigt att slå vakt om den generella välfärden. Vi måste kunna finansiera en välfärd där vi skall kunna ta hand om en växande skara äldre människor i detta samhälle. Det är oerhört viktigt. Vi har nu fått larmrapporter, inte minst från Landstingsförbundet, om att nästan inte något landsting kommer att nå en budget i balans. Man ser detta som en stor fara för att man inte skall kunna ge den vård och den omsorg som den äldre generationen faktiskt måste kunna få. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta, inte minst när vi har en kör av oppositionspartier som hela tiden går fram i den här talarstolen och talar om skattesänkningar, skattesänkningar och skattesänkningar. Det finns en annan viktig del. Det är att kunna styra beteenden med skatter. Då tycker jag att det är sympatiskt med de skrivningar vi har om miljörelatering av skatter och att vi nu skall kunna påbörja, eller i varje fall fortsätta arbetet med, en grön skatteväxling. Det ser vi från Vänsterpartiet som oerhört viktigt. Vi tror, och vi vet, att detta kommer att bli ett arbete som ganska många vill vara med i, för det är faktiskt en överlevnadsfråga. Det är en viktig fråga. Vad som kanske diskuteras mest är skatternas legitimitet och det här med att använda skatterna i fördelningspolitiken. Vi i Vänsterpartiet tycker att skatter i det här avseendet är oerhört viktiga. Vi kan ju inte räkna med att få acceptans hos medborgarna om vi inte utformar skatterna på ett sådant sätt att de känns rättvisa. Att i det läget prata om skattesänkningar för höginkomsttagare tror vi är farligt, t.ex. att ta upp frågan om att ta bort värnskatten. Vi tror också att det är farligt att alltför mycket utforma skatter så att man får intrycket att vi skulle ha ett skattefrälse i det här landet. Jag tänker då på expertskatt. Jag tänker på mångmiljardärer på börsen som inte betalar skatt, Stefan Persson m.fl. Det är saker som måste ses över, saker som måste rättas till. Vi vill gärna bidra till att rätta till de här problemen. Vi har också hört i den tidigare debatten att man har pratat väldigt mycket om låginkomsttagarnas skattesituation. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att de marginaleffekter som många låginkomsttagare i dag upplever är väldigt alarmerande. Och det är ju inte så konstigt att man har hamnat i den situationen efter det att egenavgifterna infördes. Det är ju trots allt låginkomsttagarna som nu på 90-talet har fått vara med och dra de absolut tyngsta lassen när det gäller att sanera statens ekonomi. Jag tycker att det är viktigt att vi när vi får utrymme framöver också skall kunna kompensera låginkomsttagarna för de insatser de faktiskt har gjort för det här landets ekonomi. Det är också viktigt att alla ni partier som nu sitter i den s.k. genomförandegruppen kommer till skott i de här frågorna. Det är faktiskt så att den s.k. avgiftsväxlingen inte är klar än. Det är faktiskt så att man i dag inte finansierar det nya pensionssystemet fullt ut på ett sådant sätt som man har sagt att man skall göra enligt den överenskommelse som vi träffade och det beslut som vi fattade här i riksdagen för ganska precis ett år sedan. Och det är inte bara den frågan som återstår. Det är många andra frågor som också återstår när det gäller pensionerna. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är viktigt att vi får ordning på de sneda marginaleffekter som vi tycker har blivit en fattigdomsfälla i dag för många människor. Men vi måste gå varligt fram. Vi får inte dra undan för stora skatteinkomster från staten. Det är väldigt viktigt att kunna upprätthålla en god nivå på den generella välfärden. Det finns en annan sida här som också förs fram från oppositionen. Det är att man vill byta ut den generella välfärden mot grundtrygghet, privata försäkringar. Vi har, tyvärr måste jag säga, kommit ganska långt. Vi kan se det t.ex. på floran av privata sjukförsäkringar som hela tiden ökar. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är lite alarmerande att det går den vägen. Och när man hör på debatten som finansutskottet har är det hela tiden tankegångar som kommer igen hos väldigt många partier. Jag tycker att det är en farlig väg. Det här är en starkt ideologisk fråga, och jag tycker att det är viktigt att vi markerar var vi står i de här frågorna. Jag har, fru talman, tittat på de reservationer som finns från de borgerliga partierna i finansutskottets betänkande. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det i dem står att sänker vi skatterna blir allting bra. Men för att läsa dem lite mer grundligt finns det vissa frågor som de flesta partier återkommer till. Det är t.ex. att ta bort värnskatten. Jag ser att Moderaterna t.ex. säger att det är ett sätt att beskatta kompetens att ta ut värnskatt. I min värld vet jag inte riktigt om hög lön hela tiden är lika med kompetens. Jag tycker att det finns oerhört många kompetenta människor i det här landet, t.ex. sjuksköterskor, som har en alltför låg lön och som inte alls kommer upp i sådana inkomster att de blir föremål för värnskatt. Jag vill bara markera det. Däremot tycker jag att man kan beskatta höga inkomster som sådana. Jag tycker att det är mer solidariskt. Väldigt många återkommer också till att det skall bli lättare att få F-skattsedel. Det var ju så att vi för något år sedan lättade på reglerna för dem som vill starta företag. Det har blivit lättare att få F-skattsedel. Den här debatten har ju återkommit i kammaren. För förra året har jag sett en siffra på att av de 74 000 F skattsedlar som söktes var det bara knappt 1 % som inte beviljades. Det gällde ca 600 av dem som ansökte om detta. Ni skriver ju själva i era reservationer att man skall ge F-skattsedel till alla som vill. Men sedan finns det alltid ett "men". Det finns alltid de som av olika orsaker inte kan få den här F skattsedeln. Då måste det väl ändå vara så här? Sedan återkommer flera av er till skattesubventionering av hushållstjänster. Jag har läst i reservationerna och hittat en gemensam reservation där ni skriver att detta skall ge 50 000-100 000 nya jobb. Ni är flera företrädare som skall upp efter mig, och jag skulle vilja fråga: Tror ni verkligen att vi kommer att få 50 000-100 000 nya jobb i Sverige om vi skattesubventionerar hushållstjänster? Jag läste en artikel i SAF-tidningen av nationalekonomen Magnus Henriksen där han starkt ifrågasatte det här systemet med riktade bidrag respektive riktade skattesänkningar till en väldigt smal sektor. Han trodde t.ex. inte på detta. Skall man prata om servicesektorn skall man väl prata om den i lite vidare mening? Man skall inte avgränsa så snävt som ni, som jag ser det, gör med ett oerhört krångligt och komplicerat system för de här skatteavdragen. Vi pratar ju hela tiden om vilken arbetsbelastning vi lägger på våra skattemyndigheter. Det här verkar ju inte underlätta deras arbete på något sätt. Till sist, fru talman, tittade jag på Moderaternas reservation. Alla ni partier beskriver väldigt omfattande skattesänkningar. Har man läst ett tag hittar man också vad detta betyder i pengar. För Moderaternas del handlar det om 35 miljarder år 2000, 65 miljarder år 2001 och 89 miljarder år 2002. Det läser jag på s. 238 i betänkandet. Då är det alltid intressant att se vad det är för neddragningar man skall göra. Man kan ju förmodligen inte hänvisa allting till någon typ av dynamisk effekt. Då handlar det om sjukförsäkringen. Man vill sänka ersättningsnivån. Man vill införa ytterligare en karensdag - den minskade kostnaden tillfaller väl i så fall i första hand företaget i fråga och inte staten? Man vill minska företagsstöden, skriver man. Då tänker jag genast på mitt hemlän Värmland. Lokaliseringsstöd och transportbidrag är två stöd som jag faktiskt vet att de mindre företagen i norra Värmland väldigt gärna vill ha. De blev väldigt frågande häromåret när diskussionerna gick höga om att dra in transportstödet. Vad är det för stöd Moderaterna vill ta bort? Det som kanske förvånar mig mest när jag läser reservationen är att jag hittar utgiftshöjningar. Man vill satsa mer på rättsväsendet och ytterligare medel till forskning vid de nya universiteten. Det är jättebra förslag, tycker jag. Men det behövs ju pengar till det. Man skall också satsa mer på kommunsektorn. Man skall också finansiera tänkta skattesänkningar ute i kommunerna. Det skall pengarna också räcka till. Det handlar alltså inte bara om besparingar, utan det är ytterligare satsningar som Moderaterna tänker göra. Hur går denna ekvation ihop?

Fru talman! Jag skall göra några anmärkningar, eller kommentarer, till det som Marie Engström sade och som även finansministern tidigare var inne på. Det finns anledning att här göra klart följande. De moderata skattesänkningarna år 2000 är 35 miljarder. Det var mycket riktigt refererat av Marie Engström. Av detta ligger ungefär 5 miljarder på företagande och 30 miljarder på inkomstbeskattning för individer, och därav ligger ungefär 18 miljarder på förvärvsavdrag för dem som har inkomster upp till 7,5 basbelopp. Kan det efter detta klargörande råda någon som helst tveksamhet vari prioriteringen ligger när det gäller de moderata skattesänkningarna? Den absolut största delen gäller de människor som har lägre inkomster. Det visar ju faktiskt tabellerna mycket tydligt. Jag har ytterligare en kommentar. Marie Engström sade att våra förslag när det gäller servicesektorn inte förenklar för skattemyndigheterna. Det kanske inte heller riktigt är syftet, utan syftet är att det skall förenkla för medborgarna och göra det möjligt för samhället att fungera på ett bättre sätt och skapa nya arbetstillfällen. Det är huvudsyftet med dessa förslag. Jag kan dela Marie Engströms uppfattning att man borde gå vidare till fler sektorer. Så är det definitivt. Men det förslag som nu föreligger är ett första steg. Sedan måste man bredda detta, så att servicenäringen får en chans att fungera på ett bra sätt i Sverige.
Fru talman! Jag tror inte att min tid tillät att jag läste upp alla satsningar som Moderaterna gör i sin reservation. Jag tog upp några bara för att ge några exempel. Jag ställde då frågan till Carl Fredrik Graf: Var någonstans skall ni göra de stora besparingarna? Ni gör väldigt stora skattesänkningar, och ni anger ett par områden där ni skall göra besparingar. Det gäller även arbetslöshetsförsäkringen, vilket jag inte sade förut. Men det gäller framför allt inom sjukförsäkringsområdet, där det faktiskt är företagen som gör en del besparingar och inte staten. Det tycker jag är mycket viktigt. Sedan frågade jag också Carl Fredrik Graf om Moderaterna verkligen tror att dessa skattesubventionerade hushållstjänsterna skall ge 50 000-100 000 nya jobb. Man kan ju se vad som har skett i Danmark, där man nu har utvärderat ett liknande system. Det gav mycket färre jobb.
Fru talman! Jag är mycket glad över att Marie Engström utvidgade denna skattedebatt till att omfatta det som egentligen borde ha tagits upp tidigare i dag om hela finanspolitiken. Hon pekade på att vi vill vidta offensiva åtgärder, förbättra rättstryggheten och öka stödet till handikappade. Hon sade ingenting om att återställa änkepensionerna, och det kan jag förstå, eftersom Marie Engströms parti hade lovat änkorna detta men sedan hoppade av det när man närmade sig maktens köttgrytor och började göra upp med regeringen. Min motfråga till Marie Engström blir: Hur blir det med Vänsterpartiets besked till änkorna? Kommer de att få någon kompensation, eller har man hoppat av tåget för gott? När det sedan gäller finansieringen har jag vår motion här. På s. 72 framgår det precis vilka förändringar som vi gör på de olika utgiftsområdena. Det handlar t.ex. om lägre partistöd, och det handlar, som Marie Engström mycket riktigt påpekade, om förändringar också på socialförsäkringsområdet. Det är ingenting som vi hymlar med. Men, för att plocka ut en fråga, Marie Engström: Hur blir det med ersättningen till änkorna? Ställer ni upp på det, eller sviker ni dem en gång till nu?
Fru talman! Änkornas situation är någonting som vi i Vänsterpartiet tar upp återkommande i våra budgetförhandlingar. Det är svaret på den frågan. Anledningen till att jag tog upp och läste ur Moderaternas reservation var att jag på det sättet ville åskådliggöra hur lätt det är att hela tiden tala om stora skattesänkningar och om hur bra allting skall bli. Men vad besvärligt det blir för Carl Fredrik Graf när han nogsamt och detaljerat skall förklara för mig var man skall göra dessa besparingar.

Fru talman! Så har riksdagens ledamöter åter getts möjligheten att debattera ingenting, dvs. regeringens förslag till förändrad skattepolitik som inte innehåller någon substans. I propositionen säger regeringen " - att Sverige kan tillåta sig såväl utgiftsökningar som skattesänkningar under perioden 2001 och framåt, förutsatt att de håller sig inom de ramar som kravet på överskott i de offentliga finanserna, utgiftstaken, konjunkturläget och den ekonomiska tillväxten medger." Men så kommer man inte med några färdiga förslag till skattesänkningar. I propositionen påminner regeringen om att man har inbjudit samtliga partier till överläggningar för en varaktig skattereform. Av dessa överläggningar har ännu inte någonting utkommit. Fru talman! Jag har varit ute i en intensiv EU valkampanj där jag har träffat företrädare för landsbygdsutveckling, jordbruksnäringen, näringslivet och småföretagarna - många människor som berörs av de ekonomiska frågorna. Vi har diskuterat Sveriges ekonomiska relationer till EU och omvärlden i övrigt och vad som krävs för att utveckla svensk ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Men väldigt ofta kan jag konstatera att våra största problem är våra egna skatteproblem. Det är ju detta som det fastnar på när det gäller relationerna till utlandet - Sveriges skattetryck på ca 52 % i konkurrens med exportländerna. Många av dem har ett skattetryck på 35-40 %. Här i riksdagens kammare väntar vi förgäves på regeringens förslag till sänkta skatter för att trygga landets ekonomiska utveckling, men vi ser ingenting. Fru talman! Det sägs också att regeringens mål är "att med början under mandatperioden genomföra inkomstskattesänkningar för alla med tyngdpunkt på låg och medelinkomsttagare. Skattesänkningarna bör utformas så att marginaleffekterna minskas och arbetskraftsdeltagande och utbildning uppmuntras. På så sätt kan en långsiktig förstärkning av Sveriges internationella konkurrenskraft åstadkommas, vilket är viktigt för att stärka välfärden." Detta är ju alldeles riktigt. Det är ju ett bra konstaterande. Det är helt korrekt. Men så undrar man vilka förslag som finns när det gäller dessa angelägna skattesänkningar. Ja, regeringen står fullständigt tomhänt och har gjort det under hela vintern och våren. Och detta är för närvarande riksdagens och därmed svenska folkets allra största problem. Så skriver man på ett annat ställe att stabilitet i skattesystemet är viktigt och att det är ett motiv till skatteöverläggningarna. Men det lilla man åstadkommer är några bedömningar och överväganden om vad som kan komma att bli aktuellt så småningom. För det första: Man bedömer att det finns ekonomiskt utrymme att medge en tillfällig skattelättnad för låg och medelinkomsttagare även under år 2000 - men inget konkret förslag. Det var en bedömning. För det andra: Återköp av aktier skall kunna genomföras inom vissa företag - men inget konkret förslag. För det tredje: Kupongskatten på näringsbetingade aktier skall slopas - men fortfarande inga förslag. Att särskilda skatteregler skall införas även i Sverige för efterfrågade nyckelpersoner är också en idé - men inga förslag. Vidare handlar det om att stoppreglerna för fåmansföretag skall slopas i betydande utsträckning - men inga förslag. Småföretagsdelegationens ytterligare förslag nämner man men inget av dem är aktualiserat. Det ligger på is. För det sjunde: Man överväger att ge jordbruket motsvarande regler inom energiskattesystemet som gäller för tillverkningsindustrin - ett övervägande men inga förslag. Fru talman! Det riksdagen i sitt arbete möter är en helt handlingsförlamad regering. Det finns gott om motionsförslag till denna kammare för att kunna skapa majoriteter för nyttiga skattesänkningsförslag som ger en ökad ekonomisk tillväxt och mindre arbetslöshet i Sverige. Uppenbarligen är det stora hindret för en bättre skattepolitik relationen mellan regeringen och dess rödgröna stödpartier. Regeringen måste också i skattepolitiken frigöra sig från dessa bromsklossar och söka andra allianser för en bra skattepolitik. Fru talman!

Det är inte vår avsikt att regeringen skall ställa upp på allt detta men det är en fin meny att börja titta på och som man kan börja diskutera. Det finns många andra sådana här menyer i denna kammare där vi kan hitta möjligheter att komma fram på skattesänkningssidan. Det fattas inte förslag. Däremot fattas det en regering som kan lägga fram förslag och som kan hitta en majoritet i denna kammare för att åstadkomma något för svenska folket. I propositionen talar man ju om själv hur nödvändigt det är. Man har alltså insikten men man kan inte åstadkomma någonting. Fru talman! Om regeringen vill förverkliga denna insikt, som deklareras i den egna propositionen, så är det bara att läsa texten. I fråga om nödvändigheten av kloka skattesänkningar kan vi kristdemokrater, som sagt, erbjuda en hel meny till bra skattesänkningsförslag som regeringen kan använda för att komma tillbaka till kammaren med förslag till beslut. Jag kan lova att vi inte kommer att rösta mot våra förslag och är alldeles övertygad om att övriga partier kan lova detsamma. Tack!

Fru talman! Min fråga till Holger Gustafsson blir kanske lite grann av samma art som den som var uppe i replikskiftet med Carl Fredrik Graf. Vi kunde nyss höra Holger Gustafsson rabbla upp skattesänkningsförslag. Det var väl 17, 18 eller 19 förslag. Kanske har han ytterligare förslag i bakfickan. Det lät så. Jag läser även er reservation i finansutskottets betänkande. Det handlar om hur ni kristdemokrater skall finansiera era skattesänkningsförslag. Ni skriver att ni skall göra betydande besparingar inom sjukförsäkringen. En del av de betydande besparingarna är den andra karensdagen. Jag tror att Holger Gustafsson också förstår att de pengarna inte skulle komma statskassan till del, utan de kommer företaget i fråga till del. Vad innebär detta, Holger Gustafsson? Innebär det att ni skall göra ytterligare försämringar i sjukförsäkringen? Skall nivåerna sänkas, eller handlar det om någonting annat? Vidare vill jag upprepa den fråga som jag förut ställde från talarstolen: Tror Holger Gustafsson att skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige på sikt kommer att ge 50 000-100 000 nya jobb, som ni ju skriver i era reservationer?
Fru talman! Det var 18 förslag. Kanske kan jag prestera fler om det skulle behövas. När det gäller karensdagen avser vi självfallet att pengar skall gå tillbaka till statskassan. Vi är inte klara med exakt hur konstruktionen tekniskt skall lösas men vi tror att departementet så småningom kan hjälpa till med det. Det är i alla fall själva grundidén i det hela. Departementet har tidigare visat att man kan klara av sådant. När det gäller tjänstesektorn är det inte vår uppfattning att det handlar om en subventionering av skatter. Vår utgångspunkt är inte att allting måste vara beskattat och att det om man sänker en skatt är en subvention. Vi tror på de 50 000 nya jobben. Skulle det vara 40 000 nya jobb så är det inte dåligt, och skulle det vara 30 000 nya jobb så är det också bra. Dessutom bidrar vi kanske till att den svarta sektorn i landet minskas. I så fall tycker vi att det här är ännu bättre.
Fru talman! Holger Gustafsson tror att pengar skall återföras till statskassan men det var faktiskt ett något svajande svar. Jag tror mig veta att man skall ha lite mer på fötterna när man skriver sina reservationer än att just tro att departementet skall fixa det hela. Även om man kan tro Finansdepartementet om mycket skall man kanske inte tro på det sättet. Sanningen att säga handlar det i stället kanske om att höja arbetsgivaravgifterna för företagen för att i någon mening få in de här pengarna. Där skulle Holger Gustafsson kanske kunna ge ett svar. Det framgår av er reservation att ni kristdemokrater skall sänka skatterna men ni skall också tillföra kommunerna ytterligare resurser; det skriver ni ju. Dessutom skall ni tillföra pengar i assistansersättningen och pengar i tandvårdsförsäkringen. Vidare gäller det inkomstprövningen av änkepensioner osv. Inte nog med att vi skall finansiera skattesänkningar. Vi skall också finansiera utgiftsökningar som ni faktiskt staplar på varandra här. Det vore nog bra om vi kunde få ett svar från Holger Gustafsson på frågan om hur detta skall gå till. Eller tror Holger Gustafsson också i det här fallet att det löser sig?
Fru talman! Det är inte så att man sänker skatten och har en motsvarande utgiftsreduktion exempelvis. Vi har en helt annan filosofi. Sveriges stora bekymmer i dag är det höga skattetrycket - ett skattetryck som försätter oss i en svår konkurrenssituation gentemot omvärlden och som hindrar oss att få den export till marknader som vi eljest skulle få. Det skapar arbetslöshet i Sverige och en stor kostnad i statsbudgeten. Det rör sig om i storleksordningen 100 miljarder kronor. Den onda cirkel vad gäller de höga skatter som läggs på överallt i produktionen vill vi försöka ändra i små, försiktiga steg så att vi genom strategiska skattesänkningar kan vända på cirkeln; detta för att få lägre kostnader för vår produktion och vår export och för att få fler i arbete och fler som betalar skatt på lägre nivåer. Då får vi ett samhälle som fungerar. Det är den vägen som vi vill börja beträda. Då får man inte stirra sig blind på bara budgetposter. Man måste faktiskt tro på den filosofin.
Fru talman! Det var intressant att få ta del av Holger Gustafssons skattesänkningsönskelista. Det var 21 miljarder andra året och 36 miljarder tredje året. Problemet är, som alltid, hur detta skall finansieras. Nu tycks Holger Gustafsson vifta bort detta med att det gäller att ha rätt inställning så ordnar sig det hela. Det är intressant med en sådan trosvisshet. Problemet är alltså finansieringen. Det enda vi egentligen har hört om finansieringen är karensdagen, och den ger i bästa fall 200 miljoner. Det är en knapp hundradel av den inkomstminskning som dessa skattesänkningar skulle innebära. Jag skulle vilja ha en redovisning av ytterligare besparingar för att vi skall ha råd med de här skattesänkningarna.
Fru talman! Jag har redogjort för vår syn när det gäller skattepolitiken och vikten av att förändra det skattesamhälle som vi har. Vill man se ytterligare en lång rad finansieringsförslag får man läsa vår skattemotion. De är så många att jag inte kan stå här och räkna upp dem - det skulle vara helt ogörligt. Våra skattesänkningar är helt finansierade. Vi har också ett utrymme för att betala av på statsskulden. Vi har inga problem i det sammanhanget.
Fru talman! Holger Gustafsson har samma problem som Mats Odell hade tidigare i dag att redovisa hur det här skall gå ihop. Det är kardinalproblemet med de borgerliga budgetarna att de inte hänger ihop ekonomiskt. Nu hänvisar Holger Gustafsson till sin syn, men det räcker inte att ha en syn för att få en statsbudget att gå ihop. Det är väl det som är den avgörande skillnaden mellan den rödgröna majoriteten och den borgerliga oppositionen, att vi tar ett statsfinansiellt ansvar för vår politik.
Fru talman! Vi har inte vid något tillfälle lagt något förslag utan att det har varit finansierat till sista kronan. Man kan lita på att det är på det sättet. Att vi sedan har en övertygelse om att skattetrycket i Sverige är ett stort bekymmer som vi måste ändra på är ett logiskt tänkande, som jag hoppas att flera här i kammaren skulle kunna omfatta. Då skulle vi gemensamt kunna diskutera en framtid som är bättre. Jag kan förstå av de två sista frågorna som har tagits upp här att det är bekymmersamt för regeringen. Jag kan se i den propositionstext som regeringen skriver, som jag själv har citerat ur, att regeringen inser detta bättre än dess stödpartier, som inte har någon förståelse för skatteproblematiken. Därför har vi också en död hand över svensk skattepolitik i dag. Det bekräftar vad jag har sagt i mitt anförande om att regeringen bör se sig om efter andra samarbetspartner och allianser i det här sammanhanget.

Fru talman! Regeringen och regeringsunderlaget har - av allt att döma till stor del beroende på interna spänningar - hamnat i en situation som kännetecknas av prat, prat, beslutsvånda och mera prat, prat. Det gäller framför allt inom närings och skattepolitiken. De enda konkreta skatteförslag man har kunnat samla sig till i vårpropositionen är förlängningar av redan gällande tillfälliga förslag. Därutöver anger regeringen ett antal inriktningar utan konkretisering och hänvisar till pågående skattesamtal. Därmed bidrar regeringen och dess samarbetspartier ytterligare och återigen till den osäkerhet på skatteområdet som rått under lång tid. Det signalsystem som regeringen under det senaste året tillämpat på skatteområdet kan knappast beskrivas på annat sätt än som förvirrande. Före valet i höstas gav regeringspartiet besked att något utrymme för skattesänkningar inte fanns i sikte. Efter valet ändrades beskedet till att det finns ett sådant utrymme för skattesänkningar. Så startade skattesamtalen i december, och på nyåret var beskedet från finansministern att det finns ett skattesänkningsutrymme - men inte nu, och det är osäkert när ett sådant utrymme kan förväntas uppstå. Tala om olika och förvirrande besked under mycket begränsad tid! Lägg därtill att under hela den här tidsperioden försågs vi med olika besked på skatteområdet från olika företrädare för regeringen. Så får man inte hantera enskilda individer, som för planering av sin egen och andras framtid är beroende av något så när klara besked och signaler. Även genomförandet av de nu halvårsgamla skattesamtalen har präglats av valhänthet och beslutsvånda. Det finns ingen tidsplan, ingen struktur, ingen inriktning på arbetet. Jag har vid varje tillfälle då vi varit samlade till skattesamtal under detta år påtalat denna fundamentala brist på effektivitet och framåtsyftning av arbetet. Här förtjänar regeringen stark kritik för sitt sätt - eller snarare brist på sätt - att driva samtalen framåt. Nu har den nye finansministern beslutat överge seminarieformen för överläggningar och i stället föra överläggningarna med varje parti för sig. Det kan vara en väg till effektivisering och att öka tempot, men det förutsätter att man inte enbart byter metod för samtalen. Det förutsätter också, och framför allt, att man från regeringens sida bemödar sig om att systematiskt och målmedvetet driva frågan framåt under samtidig öppenhet för synpunkter från övriga partier. Fru talman! Vi kommer att från Centerpartiets sida konstruktivt medverka i dessa överläggningar med sikte på ett brett skattepaket med brett stöd i denna kammare. De frågor vi kommer att driva i dessa överläggningar tar framför allt sikte på att sänka skattetrycket och att förbättra förutsättningarna för en stabil och långsiktig tillväxt och en förbättrad miljö. Dessutom skall skattesänkningarna ges en förbättrad fördelningspolitisk profil. De skall ske under en mycket viktig restriktion, nämligen den att samhällsekonomin skall fortsatt vara i balans, att överskottsmålet om 2 % skall ligga fast och att dessa överskott skall användas för amortering på statsskulden. De i närtid mest angelägna åtgärderna för oss är att sänka inkomstskatterna för låg och medelinkomsttagare och att sänka arbetsgivaravgifterna framför allt för småföretagen. Båda dessa åtgärder är i hög grad tillväxtbefrämjande. Sänkta inkomstskatter ökar köpkraften och därmed omsättning och sysselsättning i samhället. Sänkta arbetsgivaravgifter minskar kostnaderna framför allt för de företag som, generellt sett, har störst växtkraft och därmed växande arbetskraftsbehov. Vi kommer att driva frågan om en successiv avveckling av förmögenhetsskatten. Den har i dag spelat ut sin roll som fördelningspolitiskt instrument och har i dag närmast motsatt effekt. Mycket stora förmögenheter undgår helt beskattning, medan mycket måttliga förmögenheter i t.ex. en villa eller banktillgodohavande förmögenhetsbeskattas. Det första steget bör vara att avskaffa sambeskattningen av förmögenheter. Det är en kvarleva från en förgången tid som borde varit utmönstrad för länge sedan. Utöver sänkningen av arbetsgivaravgifterna bör beskattningen av de små företagen och av dem som driver företagen underlättas. De diskriminerande regler som går under beteckningen fåmansföretagsreglerna måste i allt väsentligt rensas bort. Särskilt utsatta småföretagarbranscher när det gäller konkurrensen med kolleger i andra länder är t.ex. åkerinäringen, jordbruket och yrkesfisket. Det är nu hög tid att leva upp till de löften och de förväntningar som dessa löften lett till genom att lägga fram konkreta förslag som också kan leda till konkreta beslut. Är det inte generande, Arne Kjörnsberg, att gång efter annan ge småföretagare i olika branscher löften om förbättringar som sedan inte infrias i form av konkreta åtgärder? Ta jordbruket som ett exempel! Där har sedan lång tid tillbaka funnits utredningsförlag till hur man skall komma till rätta med problemen. Olika regeringsföreträdare har helt eller delvis anslutit sig till dessa förslag. Men ännu har icke något konkret förslag lämnats till riksdagen. Det är ett slående bevis på regeringens oförmåga att komma till skott i angelägna och viktiga frågor. Under tiden minskar sysselsättningen, inte bara i jordbruksproduktionen utan också i den efterföljande och mer sysselsättningskrävande livsmedelsförädlingen. Ett annat slående bevis på regeringens obenägenhet att komma till beslut är energibeskattningen. Här har under lång tid aviserats ett samlat energiskatteförslag som står i överensstämmelse med energiöverenskommelsen. Det har under tiden lagt en förlamande hand över hela energiskatteområdet. Det gör t.ex. att vi alltjämt har högre fordonsskatt för nya miljövänligare dieselbilar än för äldre och mera miljöskadliga bilar. Detta är återigen ett exempel på felaktiga och otydliga signaler som dessutom retar medborgare genom sin inkonsekvens och ologiskhet och som minskar skattesystemens legitimitet. Här krävs också handling och besked - snart! Fru talman! Sammanfattningsvis är vi nu i ett skede där vi har ett extremt behov av konkreta förslag till och åtgärder för skattesänkningar. Vi behöver mindre prat och mer resultat. Av allt att döma förmår inte det nuvarande regeringsunderlaget att åstadkomma detta. Att komma till resultat kräver alltså endera samarbete av bredare slag eller ett regeringsskifte. Vi kommer att positivt pröva samarbetsvägen, men vi kommer långsiktigt att verka för ett regeringsskifte. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna nr 21 och 31.

Fru talman! Jag kan instämma i Rolf Kenneryds synpunkt, att det har gått för långsamt med skattesamtalen. Det är då en strävan från regeringens sida att få så bred uppslutning som möjligt kring förändringar i skattesystemet. Men inom den rödgröna majoriteten är vi ense om grunddragen i en förändring av skattesystemet, vilket också redovisas i vårpropositionen. Vi vill alla tre partier ha sänkta inkomstskatter, främst för låg och medelinkomsttagare. Vi aviserar också energiskattelättnader för jordbruket som skall finansieras genom motsvarande höjning av andra energiskatter. Vi aviserar också en skatteväxling som bl.a. innebär sänkta arbetsgivaravgifter, något som Det är glädjande att se att det tycks finnas en samstämmighet mellan den rödgröna majoriteten och Centerpartiet medan Kristdemokraterna straffar ut sig genom den här typen av omfattande önskelistor.
Fru talman! Jag inser självfallet komplikationerna med att driva överläggningar med så många inblandade parter. Jag har också respekt för att det behöver ta viss tid. Men jag har inte respekt för att man inte visar ambition att verkligen driva överläggningarna framåt så att man från varje tillfälle till nästa tar viktiga steg fram mot det som överläggningarna syftar till. Det har inte heller från början eller under överläggningarnas gång redovisats vilket syfte och vilken tidsplan dessa överläggningarna har. Jag hoppas att vi nu skall kunna gå in i ett sådant mer konstruktivt skede.

Fru talman! Så närmar vi oss ett sommaruppehåll efter ett riksdagsår, det första för den nu sittande riksdagen. Vi som haft förmånen att arbeta med skattefrågor har dock inte haft ett särskilt konkret år. Regeringen har bjudit in till utdragna samtal om en bred skatteuppgörelse. Det är bra så, men det måste vara mer konkret. Folkpartiets prioritering är solklar, som Karin Pilsäter nyligen framhöll och som liberaler alltid har framhållit: De mest skadliga skatterna måste sänkas först! Diskussionen om våra framtida skatter förs mot bakgrund av att det svenska skattesystemet utsätts för ett starkt tryck, dels från verkligheten, dels från kraftfulla intresseorganisationer som vill ha sänkt skatt på mer eller mindre specificerade områden. Inte minst börjar några klarsynta socialdemokrater i andra EU länder att alltmer aktivt driva på för sänkta skatter på arbete och investeringar i alla former. Detta påverkar självfallet också Sverige. När det svenska skattesystemet byggdes upp under de senaste årtiondena var trycket utifrån på enskilda skattebaser relativt litet. I dag har globalisering genom ny teknik, bättre kunskap och ökad rörlighet gjort att det finns mycket få säkra och stabila skattebaser i vårt land. Fastigheter, föda och fattigt folk är enligt en del det enda som numera kan beskattas hårt, vilket vi också dessvärre gör. Problemet med dessa olika skattebaser är bara att vi av olika anledningar kanske inte vill beskatta dem hårt, vare sig ur rättviseperspektiv eller ur fördelningsperspektiv. Men på de områden som vi i skatteutskottet behandlar har det under riksdagsåret inte hänt så särskilt mycket trots de snabba omvärldsförändringarna. Låt mig bara ge två exempel ur högen på senfärdighet. De förenklingar för företagande som har utlovats har skjutits på framtiden. Senast är det slopandet av de s.k. stoppreglerna för fåmansföretag och dess ägare som har skjutits på en helt obestämd framtid. Redan våren 1997 lade den snart legendariska Småföretagsdelegationen fram förslag om slopade stoppregler, men ingenting händer. Det säger sig självt att ett sådant agerande minskar förtroendet för riksdagen i allmänhet och för regeringen i synnerhet. Det kan man väl leva med, men under tiden fortsätter företagsklimatet för småföretagandet att vara dåligt. 1997 för utdelning och reavinst på aktier i onoterade bolag, har enligt färska undersökningar endast haft en liten inverkan när det gäller ökade investeringar. Om det har haft en viss inverkan har denna gällt de något större bolagen. De riktigt små företagen har fortfarande svårt att få fram riskkapital och därmed svårt att få förutsättningar att växa. Folkpartiet har med glädje deltagit i de rekordlångsamma skattesamtalen. Vi har dock förbehållit oss rätten att kritisera den lösa och slappa formen. Folkpartiet och andra har i denna kammare under riksdagsåret efterfrågat några konkreta utgångspunkter från socialdemokraterna. Vilka skatter pratar vi om? När kan det bli aktuellt med en sänkning? Detta innebär således något mer än att skattesänkningarna skall finansieras och skapa förutsättningar för tillväxt - det kan knappast någon vara emot. Med en viss envishet har socialdemokraterna hänvisat Folkpartiets krav på redovisning av utgångspunkter till att samtalen pågår. Så kan det inte fortsätta här i kammaren till hösten. Samtal skall förhoppningsvis alltid pågå för att vi skall finna breda uppgörelser om förbättringar i vårt skattesystem. Det är en av våra ständigt pågående och mycket viktiga gemensamma uppgifter i riksdagen. När verkligheten förändras måste skatterna ses över. Men en förutsättning för att vi skall kunna ha en diskussion är att vi alla redovisar våra åsikter och ställningstaganden samt vilka fördelar och nackdelar de har - för sådana finns det med alla skatter eller brist på skatter. Fru talman! Det övergripande problemet för vårt land, och därmed för våra medborgare, är det samlade höga skattetrycket. Det drabbar såväl företagandet som oss enskilda individer. Det spelar faktiskt roll vilket skattetryck vi har. Det samlade skattetrycket leder till s.k. skattekilar som gör att det inte lönar sig att arbeta eller att driva företag. Dessutom leder transfereringssystemen ofta till orimliga marginaleffekter och fattigdomsfällor för stora grupper. Den första fråga man måste ställa sig i en sådan här avslutande debatt inför sommaren är om det hos regeringen och dess underlag i riksdagen finns något systematiskt tänkande om sambandet mellan beskattning och tillväxt och därmed sysselsättning. Det är faktiskt svårt att veta. På regeringsnivå finns inga klara reflexioner inför den allvarliga industriella emigration som under det senaste året har inletts i ganska stor skala. De flesta statsråd som har med ekonomi, handel och tillväxt att göra har här i kammaren först lovat kraftfulla åtgärder, sedan hävdat att allt är bra och sedan tystnat. Ledarskapet för att åter göra Sverige till en stark tillväxtnation är inte överdrivet starkt, för att vara ironisk. När Sverige skall säljas internationellt är det dock med låga lönekostnader för duktigt folk och med låg bolagsskatt. Det visar sig av Invest in Sweden Agencys alster för läsning i utlandet. Sannolikt har alltså en viss insikt om kostnadslägets betydelse för investeringar i vårt land infunnit sig. Om inte regeringen vill ha ännu lägre löner är det faktiskt bara lägre skatter på arbete, företagande och investeringar som återstår. Fru talman! Folkpartiet har som sagt prioriterat i sin budgetmotion. Vi vill i skattesammanhang - i ett läge med kanske världens högsta skatter - först och främst sänka de skatter som är mest skadliga för arbete, sparande och risktagande. Nu finns det signaler om att den internationella konjunkturen är ganska stark och att det gynnar Sverige. Nu är rätta tiden för strukturreformer, både i allmänhet och framför allt på skatteområdet. Till de nödvändiga strukturella skattesänkningarna hör sänkt skatt på sparande, investeringar och risktagande. Detta skall ske parallellt med sänkta arbetsskatter och ett successivt införande av ett s.k. förvärvsavdrag. Till detta vill vi foga en del mindre och strategiska skattesänkningar för bl.a. kompetenskonton. Detta är de prioriteringar som Folkpartiet har gjort och redovisat. Hur fort det kan gå, framför allt för förvärvsavdraget, beror på den statsfinansiella utvecklingen. Meningen är att man skall invänta dynamiska effekter. Vi tillhör nämligen dem som tror att sänkta skatter kan ge högre skatteintäkter. Såsom den extrema fördelningsretoriken har utvecklats i Sverige och befästs i riksdagens maktfördelning är det i dag knappast möjligt att avveckla vare sig dubbelbeskattning, värnskatt eller förmögenhetsskatt - tyvärr. Det är allvarligt. Jag önskar att företrädare för majoriteten i riksdagens skatteutskott tar sommaren som tillfälle att fundera över hur vi i vårt land skall få mer sparande inom landet, ökade investeringar och fler som vågar satsa sitt riskkapital i företagande. Det är den enda rimliga långsiktiga vägen till ökat företagande och fler nya jobb. Det är så vi kan öka våra medborgares makt över sina egna liv. Framför allt gäller det dem som är arbetslösa. Tanken att den som tar risker och arbetar hårt i en näringsverksamhet skall få mer pengar i plånboken som tack för sitt bidrag till tillväxt och fler nya jobb är dock svår att smälta. Men vi menar att det är nödvändigt med slopad dubbelbeskattning på aktier och på sikt ytterligare sänkning av kapitalskatterna för att stimulera de långsiktiga drivkrafterna för företagande och jobb. Detsamma gäller förmögenhetsskatten. Den har spelat ut sin roll och leder i dag sannolikt till att ännu fler människor placerar sina pengar i andra delar av världen, med eller utan skattemyndigheternas goda minne. För att behålla välutbildade medborgare i vårt land i en alltmer globaliserad värld är det viktigt att utbildning faktiskt lönar sig. Därför är det viktigt att den nya värnskatten avskaffas - av pragmatiska skäl, men även av principiella skäl. Det är helt enkelt inte rimligt att betala mer än 50 % av sin löneinkomst i skatt. Fru talman! De välståndsskapande krafterna arbete, sparande, investeringar och utbildning måste löna sig bättre. De ger ökad tillväxt och fler nya jobb i vårt land - något som vi verkligen behöver.
Fru talman! Johan Pehrson efterfrågar regeringens och dess samverkanspartiers syn på sambandet mellan skatter och tillväxt. Jag kan väl säga någonting om Miljöpartiets och min syn på detta. Jag och Miljöpartiet anser att sänkt arbetsgivaravgift är viktigare för ökad tillväxt än avskaffad dubbelbeskattning. Sedan, Johan Pehrson, finns det ju andra samhällsmål att sträva efter än ökad tillväxt, t.ex. minskade ekonomiska klyftor i samhället. Då är en vettig åtgärd att sänka inkomstskatten för låg och medelinkomsttagare. En mindre vettig åtgärd är att avskaffa värnskatten och slopa dubbelbeskattningen på aktier.
Fru talman! Jag tillhör dem som tycker att vi har en för hög och hård beskattning på företagande i alla dess led. Man kan ju inte bara se till bolagsskatten, även om vissa käckt försöker lyfta fram att den relativt sett är numerärt låg. Det är ju andra delar i ägandet som också beskattas. Detta är ett problem, och därför bör dubbelbeskattningen slopas. Det här med ökande klyftor är någonting som oroar mig mycket. Men den absolut största orättvisan i vårt land är den mellan de människor som har arbete och de som inte har arbete, de som av strukturella skäl på lång sikt är utestängda från arbetsmarknaden. Detta är den största orättvisan och det största fördelningspolitiska problemet. Det är ju inte antalet rika i det här landet som är ett problem utan antalet fattiga, Matz.

Fru talman! Med talmannens tillåtelse tänkte jag börja mitt anförande i denna skattedebatt i en annan ände än den som brukar vara det vanliga. Samtidigt vill jag avisera, fru talman, med hänvisning till riksdagsordningen och till alla de frågor jag får här, att jag inte är säker på att jag kan hålla min tid. Jag skall dock göra så gott jag kan. Jag tänkte börja - och det är ungefär samma infallsvinkel som Marie Engström hade - med att försöka beskriva det vi kallar det goda samhället. Skälet är helt enkelt att det är detta goda samhälle som vi i huvudsak vill finansiera med skatter. Vad menar vi då med det goda samhället? Jo, vi vill ha ett samhälle där alla, inte bara några, får chansen till det goda. Men vi tycker inte att det räcker att alla, inte bara några, får chansen bara en gång, att alla får starta från samma utgångsläge. Vår bakgrund, våra förutsättningar och vår sociala situation gör att vi tid efter annan behöver lyftas upp, få en ny chans, få en möjlighet att göra en omstart och få känna att vi är lika mycket värda som andra. Vi vill att detta skall tillkomma alla, inte bara några. För att klara detta vårt mål, som naturligtvis i vissa avseenden är det Ernst Wigforss brukade kalla en provisorisk utopi, vill vi ha en välfärd som kommer alla, inte bara några, till del - en hälso och sjukvård för alla på lika villkor, en skola för alla våra barn, en utbildning för barnen som inte är beroende av hur pass välfylld föräldrarnas portmonnä är. Det är inte heller bara de rika som skall få den bästa sjukvården när de blir sjuka. Det skall alla få. Det finns faktiskt ett egenvärde i, som Tage Erlander, Sveriges längste statsminister i flera avseenden brukade säga, att direktören och metallarbetaren ligger på samma sjuksal när de blir sjuka. Fru talman! Jag vill berätta om tre människor, tre verkliga människor som jag känner, för att förklara lite mer konkret vad jag menar med det goda samhället. Den första är en kvinna i 25-30-årsåldern som jag mötte för en tid sedan vid ett besök på ett gruppboende för utvecklingsstörda. Hon berättade för mig, med hjälp av personalen på gruppboendet, att hennes största intresse i livet var att få dansa gammaldans. Hon kunde inte åka på dans själv, hon klarade sig inte själv på bussen, därför lade de anställda på gruppboendet om sina arbetstidsscheman så att de i varje fall en gång var fjortonde dag kunde åka med henne på dans. Hennes ögon strålade när hon berättade detta för mig, och hennes strålande ögon gjorde mitt hjärta varmt. Den andre är en man, en byggnadsarbetare, mellan 45 och 50 år. Han hade varit arbetslös en tid när han för något år sedan fick chansen att delta i kunskapslyftet. Han hade i sin ungdom gått i skolan i åtta år. Nu fick han möjlighet att repetera det han hade lärt sig då och kanske till en del hade glömt. Han fick lära sig nytt och han fick lära sig mer. Efter jobb nu i sommar - det har blivit bättre på byggnadsområdet - väntar gymnasiet. Den tredje är också en man, småbarnsfar. För några år sedan fick han reda på att han hade en mycket svår sjukdom. Barnen var tre och ett och ett halvt år. Frun studerade. Hon fick avbryta sina studier. Mannen genomgick under åtta-tio månader en mycket besvärlig behandling. Hans immunförsvar slogs ut nästan helt. Det ledde till att han gång på gång fick läggas in på sjukhus och väldigt ofta isoleras. Han är bra nu. Hans fru har slutfört sina studier. Efter att ha kompletterat sina gymnasiebetyg, inom ramen för kunskapslyftet för resten, läser han nu för att bli gymnasielärare. Detta var tre exempel på vad det goda samhället kan ge till människor. Det goda samhället menar vi socialdemokrater skall finansieras solidariskt. Vi vill vårda och utveckla vår generella välfärdsmodell. Där är alla med och betalar, och alla får sin beskärda del. Vår välfärdsmodell ökar jämlikheten och minskar klyftorna och ger den som behöver en andra, en tredje och om det behövs en fjärde och femte chans också. I vårt samhälle handlar det inte om dem och vi. Det handlar bara om "vi". "Vi alla tillsammans, det finns inget annat sätt", för att citera visförfattaren. Ett jämlikt samhälle, det goda samhället, är ett vänligare och ett mjukare samhälle att leva i. Det var det samhället som Jan Bergqvist, finansutskottets ordförande, talade om i inledningen av sitt huvudanförande. Det är alltså ett vänligare samhälle för alla, inte bara för några. Jan Bergqvists, min och alla andra socialdemokraters partiordförande Göran Persson uttryckte det så här på vår framtidskongress 1997: "Vi vill se ett land där alla kan växa - inte på grund av den starkes slumpmässiga barmhärtighet - utan på grund av en allmän och generell välfärd. Vi accepterar inte växande klyftor. Vi vill inte se nya gränser dras upp mellan människor, mellan invandrad och svenskfödd, mellan kvinna och man. Det är på denna övertygelse - solidaritetens och rättvisans - som vi bygger framtiden." Så långt Göran Persson. Fru talman! Skatter och skatteuttag är väldigt mycket procentsatser hit och dit. Det är olika tekniska lösningar. Det är avdrag, grundavdrag, förvärvsavdrag, skattereduktion, 3:12-regler och mycket, mycket annat av lagteknisk natur. Men det räcker inte på långt när. Man måste ha en vision, en utopi. Man måste ha klart för sig hur man vill att samhället skall se ut, vilket mål man har. När man vet det kan man gå över till de tekniska lösningarna som plogar vägen, fyller i groparna, rätar kurvorna, förbättrar sikten för att man skall nå målet, eller, för att inte vara övermodig, nå en bit på väg mot målet. Målet för oss är det goda samhället där det finns plats för alla, där alla är behövda och där alla får chansen. Det goda samhället är ett mjukare, ett vänligare samhälle att leva och verka i. Nu har svenska folket tagit vårt land ur det formliga moras av gigantiska underskott, höga räntor och en pessimism som låg som en smet över landet i mitten av 90-talet. Det har skett med en socialdemokratisk regering i ledningen och, är jag mycket angelägen att säga, med stöd av i första hand Centerpartiet, men till en del också Vänsterpartiet. Då tycker vi att det är dags att lämna tillbaka. Det är inte regeringen, Socialdemokraterna eller Centerpartiet som har fixat till det här. Det är svenska folket. Men det är under vår gemensamma ledning som det har skett. Nu vill vi pröva om man kan köra budgetsaneringen baklänges, om jag får uttrycka det lite vanvördigt. Då finns det några grundläggande utgångspunkter för oss. För att beta av statsskulden, som fördubblades på tre korta år, skall vi ha ett överskott på 2 % i den offentliga ekonomin, precis som Rolf Kenneryd sade. Vi är helt överens i den delen. Kvaliteten i vården, skolan och omsorgen om barn och gamla skall säkras. Såvitt man nu kan bedöma kommer vi under de kommande åren att ha möjlighet, när det jag nyss talade om är säkrat, att sänka en del skatter. Då är det alldeles självklart för oss att en omläggning skall ha en jämn och rättvis fördelning. Om det kan ske genom en bred uppgörelse mellan riksdagens partier är det naturligtvis mycket bra. Striden är inget självändamål för oss. Vi är beredda att ta den när det är nödvändigt, men vi provocerar inte fram den. Vi socialdemokrater vill, när det blir möjligt, delvis eller helt kompensera för de egenavgifter som alla förvärvsarbetande betalar. Vi vill pröva hur vi skall komma åt de marginaleffekter som många låg och medelinkomsttagare nu drabbas av. Jag noterar faktiskt med en viss glädje att debatten numera oftare handlar om marginaleffekter än om marginalskatter, även om Johan Pehrson syndade på nåden. Vissa skatter vill vi sänka, andra inser vi, därför att våra ögon är så öppna, att vi kanske måste sänka. Vi är beredda att pröva det. Vi vill använda skatter som styrmedel i miljöpolitiken. Vår övergripande utgångspunkt är att vi både skall bygga ut och förbättra välfärden och sänka skatter, i första hand för låg och medelinkomsttagare. Vi skall kunna göra det samtidigt. Vår absoluta och bergfasta övertygelse är att de som burit de största och tyngsta bördorna när den nödvändiga budgetsaneringen gjordes nu står först i kön. Vår uppfattning är att valet mellan skattesänkningar, verksamhet i offentlig sektor och bidragsförändringar skall styras av vad som är bäst för rättvisan och vad som mest bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi kommer under de närmaste veckorna att fortsätta de bilaterala samtal, som någon har kallat det, med företrädare för riksdagens partier. Nu skall jag försöka svara på en del av Carl Fredrik Grafs, Johan Pehrsons och en del andras frågor. När vi har genomfört samtalsomgången denna och nästa vecka, kommer vi att överväga om, och i så fall var, det finns en minsta gemensam nämnare mellan så många som möjligt av riksdagens partier. Därefter kommer vi att lägga fram ett förslag - kalla det gärna ett paket - om hur skatteförändringar kan göras. Sedan får vi se hur den ekonomiska utvecklingen blir. Om det går så bra som flera prognosmakare under senare tid har förutskickat, kanske vi kan börja med skattesänkningar redan nästa år. Då skall jag försöka svara på några av frågorna. Det förs skattesamtal, Carl Fredrik Graf. De är inbokade denna och nästa vecka. När kan vi lägga fram ett "paket"? Min bedömning är att vi skall kunna göra det under augusti månad. Strävan är att vi skall göra det under första hälften av augusti månad. Syftet är att minska marginaleffekter för folk i vanliga inkomstlägen och bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Riktmärken för oss är att det som skall göras skall göras med rättvisan i högsätet. Då tror jag att jag har svarat, åtminstone översiktligt, på frågan om innehållet. Men ni måste ha respekt för att vi skall träffa era företrädare denna och nästa vecka. Då skall jag inte stå i riksdagens talarstol och låsa fast mig både bak och framlänges. Vårt syfte är rättvisa marginaleffekter, kompensation för egenavgifter, gynnad tillväxt, sysselsättning och förenklade och breda skattebaser. När jag hörde Carl Fredrik Graf tänkte jag att han är ännu värre än den i riksdagen som skall sänka alla skatter och några till, nämligen Mats Odell. Senare i debatten fick jag ändra mig i det avseendet. Carl Fredrik Graf var inte värre än Kristdemokraternas företrädare. Det fick jag reda på när Holger Gustafsson - som har kommit ned från EU-valrörelsens himmel, välkommen - kom till riksdagen och talade om hur dåliga vi är. Icke desto mindre: Välkommen tillbaks! Holger Gustafsson hade 18 förslag. Jag började att notera, men sedan hann jag inte med. Men jag noterade att det första förslaget var ett höjt grundavdrag. Jag tror att Holger Gustafssons parti är ensamt i riksdagen om att välja den vägen. Det 18:e förslaget var det som i dagligt tal kallas ryggsäcken. Min korta enkla fråga är: Var det en prioriteringsordning? Nej, det var det inte. Sedan blev jag förfärad när Holger Gustafsson sade att man inte skall stirra sig blind på budgeteffekterna. Svenska folket har bittert fått erfara vad det innebär att inte ta ansvar för budgeteffekterna. Rolf Kenneryd var i vissa avseenden mycket kritisk. Jag har till en del förståelse för synpunkterna vad gäller tidsplanen osv. Vi har tidigare haft tillfälle att diskutera den. Jag hoppas att vi skall kunna fortsätta våra öppna och bra samtal. Det gäller naturligtvis alla! Jag noterar med glädje att Rolf Kenneryd så ordentligt slog fast att de samhällsekonomiska målen om 2 % överskott ligger fast. Rolf Kenneryd har tidigare i denna talarstol sagt att det inte skall vara skattesänkningar på kredit. I alla fall var det ungefär så, det kanske var min formulering, men innebörden var så. Vi kan ju formulera oss lite olika. Jag hoppas att vi kan bidra till - för att än en gång citera Rolf Johan Pehrson talar om extrem fördelningsretorik. Inkomsttagare i vanliga inkomstlägen har fått bära en sådan tung börda när vi skulle sanera underskottet, som innebar att vi - svenska staten - 1995 hade tillgång till 60 öre när 1 kr skulle betalas ut. Folk i vanliga inkomstlägen har fått bära de bördorna. Johan Pehrson talar om extrem fördelningsretorik. Fru talman! Jag skall alldeles strax sluta. För att inte något som helst tvivel skall råda om hur vi socialdemokrater ser på dessa frågor, skall jag slå fast följande i fyra korta meningar. Först skall vi säkra kvaliteten i välfärden. Därefter är vi beredda att göra skatteförändringar. Då vill vi i första hand sänka skatten för låg och medelinkomsttagare. När vi gör det skall rättvisan stå främst. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till finansutskottets hemställan i alla dess delar. Det innebär följdriktigt att jag yrkar avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Arne Kjörnsberg var i vissa avseenden klargörande och bra. Det berömmet kan jag kosta på mig när vi nu närmar oss sommaruppehållet. Inledningsvis hade Arne Kjörnsberg en allmänpolitisk exposé, och han redogjorde för tre olika människor han hade mött. Han berörde därmed lite grann indirekt kärnan i den politik vi vill bedriva, nämligen att den offentliga sektorns medel i första hand skall gå till de människor som verkligen behöver dem. Kjörnsberg hade träffat, kan jag fråga om han ämnar biträda det moderata förslaget om att ge ytterligare 1,6 miljarder kronor för den statliga assistansersättningen. Det är ett exempel på en kostnad för det allmänna som det allmänna måste ta just för att hjälpa människor som inte själva har möjlighet att påverka sin ekonomiska situation. Arne Kjörnsberg uttalade sig om sitt mål och sin vision med skattepolitiken. Då vill jag understryka det jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att ett av målen är att varje individ skall bli oberoende av politiska beslut när vederbörande individ skall ta ställning till sin vardagsekonomi. Då skall man inte vara beroende av att politiker höjer eller sänker bidrag av olika slag. Därmed är vi förmodligen överens om en inriktning i skattesamtalen, nämligen i fråga om att komma till rätta med marginaleffekterna. Här tycker jag att vi börjar närma oss varandra. Vi närmar oss också varandra i och med att Arne Kjörnsberg säger att man skall kompensera för egenavgifterna för låg och medelinkomsttagare. Problemet är att vi och socialdemokraterna har sagt detta i flera år. Nu handlar det om att få beslut. När skall de fattas? Vi fick veta att det nu förs skattesamtal, numera dock mellan regeringsföreträdarna och de enskilda partierna för sig. Det skall läggas fram ett förslag i början av augusti. Då vill jag rikta en uppmaning till Arne Kjörnsberg och hans partikolleger att se till att det blir sådana skarpa förslag att vi har anledning att se resultatet av dem i budgetpropositionen. Då tror jag att vi kan ta steget framåt.
Fru talman! Varje individ skall bli oberoende av politiska beslut, sade Carl Fredrik Graf. Tvåbarnspappan - barnen var tre år och ett och ett halvt år - som fick den svåra sjukdomen och som låg månadsvis på sjukhus, troligen med en dygnskostnad av liksom hans fru som fick avbryta sina studier och barnen som var på dagis halva dagen. Sedan var det exemplen med marginaleffekter. Jag log lite grann när Carl Fredrik Graf föredrog exemplen. Det är jag som har satt ihop exemplen tillsammans med förre finansministern Erik Åsbrink. Det är glädjande att Carl Fredrik Graf använder dem. Om vi är överens om dem är vi en bit på väg. Ni har sagt i flera år att ni vill kompensera för egenavgifter. Snacka går ju, Carl Fredrik Graf! Men vill man göra så måste det finnas pengar.
Fru talman! Den sista meningen om att det går att snacka har vi hört många gånger från socialdemokraterna. Vi har finansierat våra skattesänkningar. Det vet Arne Kjörnsberg. Det framgår av betänkandet. Det är alldeles riktigt att det finns ett exempel med mannen som var beroende av sjukvård. Det är alldeles riktigt att det är ett exempel på en person som är beroende av det offentligas stöd och skall därför också ha det offentligas stöd. Vad jag tänker på är exempelvis den situationen att man själv genom ökat eget arbete kanske får en annan skattesituation och en annan bidragssituation. Då har man inte situationen självständigt under kontroll. Det är den typen av vardagssituationer där jag menar att människor inte skall vara lika beroende av politikers beslut som de faktiskt är i dag. Tiden är väldigt begränsad. Man skulle behöva minst fem minuters repliktid och tre gånger. Låt mig avsluta med att ställa tre frågor som Arne Kjörnsberg inte har berört. Vi har fått klart för oss att inriktningen är låg och medelinkomsttagare, och det är en bra inriktning. Men hur blir det med vissa övriga saker? Varför har inte propositionen kommit om de ändrade fåmansbolagsreglerna? Vad har regeringen för syn på varaktigt sänkta boendekostnader? Hur blir det med jordbrukets skatter? Jag begränsar mig till dessa tre skattefrågor och förväntar mig att Arne Kjörnsberg kan lämna någon sorts besked på de här områdena, eftersom det har varit utlovat under lång tid.
Fru talman! Marginaleffekterna har jag redovisat. Jag noterar att Carl Fredrik Graf använder de exempel som jag själv har varit med om att ta fram. För resten kommer de från Gävleborg. De övriga sakerna: När det gäller jordbruket har vi aviserat förslag. Som ledamot av skatteutskottet vet naturligtvis Carl Fredrik Graf mycket väl att riktmärket är att det under hösten skall komma förslag i den delen. Det övriga får faktiskt övervägas. Vi kan inte göra allt samtidigt, även om man trodde det när man hörde Holger Gustafssons 18 punkter. Men det går inte att göra allting samtidigt, utan vi måste prioritera. Det måste Carl Fredrik Graf göra också.
Fru talman! Arne Kjörnsberg hävdar att jag på något sätt slarvigt uttryckt att budgetbalansen inte var angelägen. Jag tror inte att det kan vara möjligt att jag uttryckt detta. Skulle jag ha gjort det skall jag ta tillbaka det. Det ligger definitivt inte inom vad jag skulle vilja hävda. Vad jag möjligen kan ha sagt är att man inte behöver ha bekymmer för att Kristdemokraternas förslag skulle äventyra budgetbalansen. Det är en väldigt stor skillnad. Arne Kjörnsberg talar om det goda samhället. Jag tror att vi är överens om att om det goda samhället skall uppstå och fungera måste vi ha lönsamma näringar som kan betala löner och skatter. Jag kommer att ställa en fråga kring tre näringar som precis nu kämpar om sina konkurrensmöjligheter. De är hårt pressade av socialdemokraternas skatter utöver deras kolleger i andra länder. Jag vill fråga: Vad vill Arne Kjörnsberg göra personligen för att åstadkomma någon lättnad för lantbrukarna, för yrkesfiskarna och för åkerierna? De är i precis samma svåra situation. Lantbrukarna, yrkesfiskarna och åkerierna - glöm ingen av de tre i svaret!
Fru talman! Holger Gustafsson sade att man inte behöver stirra sig blind på budgeteffekterna. Men om den senaste deklarationen från Holger Gustafsson var okej så glömmer vi det. Däremot måste jag göra Holger Gustafsson lite besviken. Jordbruket har jag redovisat. Det andra får vi väga i det paket som vi talar om med kanske rödgröna snören - nej, röda snören blir det. Sedan får vi hoppas att det blir flera färger när vi slutligen skall paketera det och när förhoppningsvis Holger Gustafssons parti och andra kan vara. Jag ser framför mig att om vi inte kan bli överens om allt kanske vi kan komma överens om vissa principer. Sedan kan vi olika uppfattningar om niåverna. Jag tycker att det i och för sig skulle vara väldigt värdefullt. Det är ett område där jag tycker att det är exceptionellt värdefullt om vi om möjligt kan få alla riksdagens partier med, energiskatteområdet. Där handlar det för det svenska näringslivet väldigt mycket om det som Holger Gustafsson brukar kalla för fasta spelregler och långsiktighet. Där tycker jag att det vore väldigt bra om riksdagens alla partier kunde vara med. Sedan kanske vi får dela upp paketet i olika delar. Vad vet jag, vi får se.
Fru talman! Jag vill fråga skatteutskottets ordförande: Är det inte lite genant att man bara överväger, man får titta på vad som finns i paketet? Jag stod här tidigare och läste upp rad efter rad ur propositionen, där regeringen funderar och överväger, men inga konkreta förslag. Nu blir vi hänvisade till ett paket som vi inte vet vad det innehåller. Man har sagt någonting om jordbruket, men inte vad. Hela tiden är det på det sättet. Så fick jag kritik för att jag läste upp en meny på 18 punkter. Mitt syfte var att redovisa att vi har förslag på alla områden. Var god och välj ett, om det kan vara bra. Det är inte fråga om att allting skall genomföras på en gång. Vi erbjuder en meny för att kunna samverka. Jag har t.o.m. lovat i förväg att kommer regeringen med ett förslag som harmonierar med våra förslag skall vi inte mot det utan medverka. Regeringen behöver fler allianser. Tala nu om vad som ingår i paketet för bönderna, yrkesfiskarna och glöm inte åkerierna!
Fru talman! Jag hoppas att fru talman och riksdagens ledamöter hörde vad Holger Gustafsson sade, att om socialdemokraterna kommer med ett förslag som harmonierar med vad Kristdemokraterna tycker då skall de inte gå emot det. Kors i taket, höll jag på att säga. Det var en fantastisk deklaration. Jag har berättat huvuddragen i paketet: sänkta inkomstskatter för låg och medelinkomsttagare i syfte att kompensera delvis eller helt för egenavgifterna. Sedan är vi medvetna om att vissa skatter vill vi sänka, andra kanske vi måste sänka. Då får det finnas med, men det behöver vi resonera mer om. Här har ni allt från förmögenhetsskatten till dubbelbeskattning, åkerinäring, jordbruk och allt som finns. Det går inte att göra allt samtidigt, Holger Gustafsson. Då blir det ett moras av gigantiska underskott och 500 % ränta. Aldrig mer tillbaka till det! Fru talman! Jag ser att Holger Gustafsson ler, så han är säkert nöjd med vad jag har svarat. Därför stannar jag där nu. Lindh skulle lämna information om resultatet av EU

Fru talman! Europeiska rådets möte den 3-4 juni dominerades av Kosovofrågan. Finlands president Ahtisaari möttes av välförtjänta applåder när han kom till mötet i Köln med besked om en överenskommelse. Alla välkomnade de insatser han och det ryska sändebudet Tjernomyrdin gjort i samtalen med Belgrad. Europeiska rådet underströk också vikten av en resolution i FN:s säkerhetsråd om säkerhetsnärvaron och en tillfällig civil administration. En sådan resolution antogs i förra veckan, och säkerhetsrådet har därmed åter fått en central roll. Förhoppningsvis ser vi nu freden återvända till Kosovo. Det kommer att ta tid och vara en mödosam process. Vi riskerar nya bakslag, men vi måste göra allt vi kan för att säkra flyktingarnas rätt att återvända och tillsammans med de civila serberna leva ett värdigt liv i fred och säkerhet. Men det kräver ekonomiskt stöd till återuppbyggnad. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att utarbeta förslag om återuppbyggnadsstöd. Förslaget skall ta upp organisation och finansiering av sådant stöd, liksom hur ett särskilt organ för genomförandet kan se ut. Sverige kommer också att bidra nationellt till återuppbyggnaden, liksom vi tidigare gjort i Bosnien. Det kräver också ett militärt och polisiärt skydd. Den svenska regeringen har anmält att vi är beredda att delta med trupp och civilpoliser. Jag är glad att samtliga partier i riksdagen står bakom att sända svensk trupp till Kosovo. Det kräver också uppbyggnad av ett rättssamhälle, oberoende medier och ett starkt civilt samhälle, så att demokratin kan få fäste, och fortsatt stöd till länderna i Jugoslaviens grannskap, som genom kriget drabbats av ekonomisk stagnation och nya stora flyktingströmmar. EU måste vara öppet för länderna på Balkan. Samtidigt som utvidgningen österut måste gå vidare som en investering i framtida fred och säkerhet behöver de i sydöstra Europa få en ny typ av avtal med EU och veta att de också kan bli medlemmar när de uppfyller kriterierna. Genom närmare band till EU kan länder och folk på Balkan få en anledning att samarbeta närmare med varandra. Detta är också en viktig del av den stabilitetspakt för sydöstra Europa som beslutades i förra veckan. Kosovo illustrerar att EU måste bli bättre på att förebygga och lösa kriser. När Jugoslavien föll samman för tio år sedan kunde EU vare sig förutse eller hindra följderna. Europa såg inbördeskriget i Bosnien kräva 250 000 döda, 2 miljoner flyktingar och väldig förstörelse. Etnisk rensning blev ett begrepp i vår nutidshistoria. När EU:s grundlag skulle ändras föreslog Sverige och Finland, två alliansfria länder, att EU skulle bli bättre på att förebygga och hantera kriser - de s.k. Petersbergsuppgifterna. Det blev också resultatet. Amsterdamfördraget, som riksdagen godkänt med stor majoritet, säger att EU skall kunna göra humanitära insatser och bevara och skapa fred även med militära medel, om det behövs. Slutsatserna i Köln om en stärkt europeisk krishantering är ett steg på vägen i en lång process för att nå detta mål. Jag har vid ett antal tillfällen, första gången i november förra året, informerat riksdagen om dessa diskussioner. Vi kan konstatera att vi fått gehör för de frågor vi tyckt vara särskilt viktiga. Det framgår tydligt att det handlar om gemensam krishantering - inte om ett territorialförsvar. Inga förslag om ömsesidiga försvarsförpliktelser i EU har lagts fram, och inget steg i denna riktning togs i Köln. Dokumentet betonar att de alliansfria ländernas ställning inte skall påverkas. Sverige har lyft fram de folkrättsliga förutsättningarna, och beslutet innehåller nu en tydlig hänvisning till principerna i FN-stadgan. En grundläggande princip i FN-stadgan är att det krävs beslut i FN:s säkerhetsråd för fredsframtvingande insatser. EU:s behov skall vara styrande för den förmåga som byggs upp. När EU kommit tillräckligt långt har Västeuropeiska unionen uppfyllt sitt syfte och kan läggas ned. Men det handlar inte om ett mekaniskt överförande av VEU:s organisation till EU. Så kan EU bli bättre på att förebygga konflikter och kriser och att i tid ingripa med alla sina instrument: bistånd, handel, sanktioner, förebyggande insatser eller, när det behövs, militära insatser. Samarbetet med Ryssland är centralt för säkerheten i Europa. Det var därför viktigt att toppmötet kunde enas om en gemensam strategi för EU:s relationer med Ryssland. Sverige har varit pådrivande i frågor som åtgärder mot kemiska vapen, kampen mot brottslighet, åtgärder för bättre miljö och kärnsäkerhet, fria medier och öppnare handel. Vi har fått gehör för våra synpunkter. Mötet fattade också beslut om att utse Javier Solana till posten som rådets generalsekreterare och hög representant för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Till rådets biträdande generalsekreterare utsågs fransmannen Pierre de Boissieu. Europeiska rådet beslöt hur man skall lägga upp en ny regeringskonferens om reformer inför en utvidgad union. Det formella beslutet om konferensen kommer att tas i Helsingfors i december. Den skall inledas tidigt nästa år, och avsikten är att den också skall avslutas under år 2000. Kölnbeslutet innebär att i huvudsak tre frågor skall behandlas: sammansättningen av EU-kommissionen, röstreglerna och ökad användning av beslut med kvalificerad majoritet. Beslutet ligger helt i linje med vad Sverige förespråkat. Kölnmötet beslöt också att utarbeta en stadga för grundläggande mänskliga rättigheter. Ett utkast skall vara färdigt till Europeiska rådets möte i december år 2000. Sverige, liksom flera andra länder, menar att stadgan skall vara ett politiskt dokument men inte göras juridiskt bindande, eftersom det skulle skapa otydlighet i förhållande till Europarådet. Vad gäller utvidgningen bekräftade Kölnmötet beslutsamheten att fortsätta processen. Slutsatserna stöder Sveriges strävan att både öka takten i de förhandlingar som redan inletts med sex länder och så snart som möjligt öppna förhandlingar med de återstående kandidatländerna. Det finns goda förutsättningar för att våra baltiska grannar Lettland och Litauen skall få klartecken för förhandlingar vid nästa toppmöte i Helsingfors. Stats och regeringscheferna hade också en diskussion om Turkiet. I Köln presenterade det tyska ordförandeskapet ett långtgående förslag till slutsatser, som innebar något av en automatisk utfästelse att i Helsingfors ge Turkiet samma status som de kandidatländer som redan förhandlar eller genomgår s.k. screening. Sverige, liksom flera andra länder, motsatte sig detta. Från svensk sida framförde vi bl.a. att situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet inte är tillfredsställande. Den nya turkiska regeringen har ett ansvar för att vidta konkreta åtgärder som visar viljan att uppfylla de s.k. Köpenhamnskriterierna. Den viktigaste frågan på det ekonomiska området var förslaget till sysselsättningspakt. Förslaget kunde antas, och det blir nu närmast det finska och portugisiska ordförandeskapet som skall omsätta pakten i praktisk handling. Vidare befäste Europeiska rådet de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Toppmötet antog också slutsatser om det skattepolitiska samarbetet, en handlingsplan för finansiella tjänster, initiativ för skuldlättnader för de fattigaste länderna samt förslag till förbättringar av det internationella finansiella systemet. Sist men inte minst fattades beslut om den nya byrån mot bedrägerier - OLAF. På miljöområdet fortsätter det viktiga arbetet med att få in miljöhänsyn i alla politikområden. Det är från början ett svenskt initiativ att stats och regeringscheferna regelbundet skall diskutera denna fråga. Tidigare rapporter om bl.a. transport och energi skall följas av strategier för miljöhänsyn i ekonomisk politik, utrikespolitik och fiske inför toppmötet i Helsingfors. Fru talman! Vi får hoppas att mötet i Köln går till historien för att freden då återvände till Europa. Vi får göra allt för att det skall bli verklighet, väl medvetna om risken för bakslag på vägen. Vi får också gemensamt arbeta för och hoppas att det som hänt i Kosovo inte skall ske igen och att besluten i Köln är ett steg på vägen mot detta.

Fru talman! Jag kan börja med att ta upp styrkan i Kosovo. Jag förutsätter att Sverige kan delta när det internationella samfundet behöver den svenska närvaron. Exakt när detta kan ske planeras dock av ÖB för närvarande. Jag har inte fått någon närmare information av ÖB om när han menar att en svensk trupp kan delta. Det har också sagts att det, om man kommer in i ett väldigt tidigt skede, bör vara en tungt beväpnad trupp. Som det ser ut nu är det endast Natoländer och eventuellt också Ryssland som kommer in de närmaste veckorna och därför behöver ha t.ex. stridsvagnar. Det skulle i så fall inte bli aktuellt med en så tung beväpning för svensk del. Jag hoppas att en svensk trupp kan vara på plats när den behövs och när det internationella samfundet så önskar. När det gäller regeringskonferensen vill jag egentligen inte nu gå in på svenska positioner på dessa områden just därför att jag tycker att det är viktigt att vi kan ta den diskussionen tillsammans med riksdagen. Vi har tid på oss att förbereda regeringskonferensen. Det viktiga är att regeringskonferensen blir begränsad till dessa tre områden och att den därmed kan underlätta utvidgningen. Det är också viktigt att det går så fort att det inte försenar utvidgningen. Regeringen räknar naturligtvis med att vi skall kunna ha ett nära samarbete med riksdagen i dessa frågor och att vi också tillsammans med riksdagen kan fastställa de svenska positionerna.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

Det är bl.a. de diskussionerna som har gjort att ÖB har velat dra ut på det. Man har menat att de måste samtränas under en så lång tid att styrkan inte skulle kunna vara på plats förrän om en väldigt lång tid. De här diskussionerna förs just nu, och jag hoppas att vi skall kunna komma på plats så snart som det internationella samfundet önskar ha en svensk trupp på plats.
Fru talman! Vi hade ju en debatt här i går när vi diskuterade betänkandet om fredsstyrkan i Kosovo. Jag vill också understryka det som utrikesministern sade, nämligen att det var ett enigt utskott när det gällde det här betänkandet. Det är glädjande att det blev på det sättet. Det visar på styrka och kraft härifrån. Från Folkpartiets sida välkomnar vi de skrivningar som har varit och de överläggningar som har varit i Jag noterade att utrikesministern sade att EU nu går in på ett annat sätt när det gäller bl.a. att bevara och skapa fred. Men EU är väl också berett att gå in när det gäller fredsframtvingande åtgärder. Jag skulle gärna vilja ha utrikesministerns kommentar kring detta. Var det bara ett förbiseende som gjorde att utrikesministern gled förbi det här med fredsframtvingande åtgärder? Kan jag få en kommentar kring det? Jag vill ta upp ytterligare en sak. Vi kan titta lite framåt och tänka oss att den här fredsstyrkan är på plats och att det blir någorlunda lugnt i Kosovo. Hur bedömer utrikesministern Milosevic framtida roll i eventuella överläggningar om fred i den här delen i världen?
Fru talman! EU kan naturligtvis också delta i fredsframtvingande åtgärder, men enligt principerna i FN-stadgan kan det naturligtvis enbart ske om det finns ett FN-mandat. Men om det finns kan EU naturligtvis också delta i sådana auktioner. Frågan om Milosevic och återuppbyggnaden är väldigt svår. Det är en balansgång. Det handlar om att se till att man kan ge ett humanitärt stöd till de civila serber som har drabbats hårt av kriget samtidigt som vi inte kan sitta i direkta förhandlingar om ett långsiktigt stöd och om en återuppbyggnad med en person som är åtalad för krigsförbrytelser. Flertalet länder har diskuterat på ungefär liknande sätt, och man enades också om detta när vi träffades kring stabilitetspakten i Köln i förra veckan. Det skall vara ett humanitärt stöd. Och det skall vara ett återuppbyggnadsstöd så fort Jugoslavien har en regim och en regering som kan vara mer av en garant för de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! När det gäller de fredsframtvingande åtgärderna är det så som utrikesministern här säger. De skall ske enligt FN:s principer. Det blir en bedömningssituation i olika lägen. Vem har tolkningsföreträde i en sådan situation? Kommer Sverige i det läget att ha tolkningsföreträde för egen del när det gäller det resonemang som kommer att bli? Man kan ju tänka sig olika scenarier och olika situationer. Nu fokuseras mycket kring det som sker nere i f.d. Jugoslavien och i Kosovo. Men det kan ju uppstå många nya situationer som är svåra att se i dag. Vem har i så fall tolkningsföreträde när det gäller att tolka FN stadgans principer? När det gäller frågan kring Milosevic roll delar jag naturligtvis utrikesministerns uppfattning att det skulle vara besvärligt att eventuellt behöva sätta sig ned och diskutera framtiden med Milosevic. Förhoppningsvis slipper vi den situationen. Förhoppningsvis kan de klara ut det här själva i den jugoslaviska inrikespolitiken.
Fru talman! När det gäller FN-mandatet tror jag i och för sig att alla länder kommer att vara överens om att det krävs ett uttryckligt FN-mandat. Det här är ju ett beslut som fattas enhälligt. Det innebär att varje land har möjlighet att lägga in sitt veto om man anser att det inte finns ett uttryckligt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Fru talman! När det gäller insatser med eller utan uttryckliga FN-mandat är inriktningen och den grundläggande principen att man alltid skall ha ett FN-mandat. Sedan kan det finnas hypotetiska situationer som vi inte vet någonting om i dagsläget, och som jag därmed tycker att det är olyckligt att försöka beskriva i detalj, där situationen kan vara så akut. Men den typen av undantag är så hypotetiska att jag tycker att det är onödigt att vi diskuterar dem. Jag kan ge exempel på i vilka fall man skulle kunna ingripa och när EU:s gemensamma insatser verkligen skulle kunna betyda någonting för att ge en ökad säkerhet och stabilitet i Europa. EU skulle kunna ingripa betydligt tidigare också med förebyggande insatser utan att det behöver gå så långt att man faktiskt behöver de fredsframtvingande insatserna. Ett exempel är när vi nu ser en ungersk minoritet i Rumänien som är väldigt utsatt. Både Ungern och Rumänien skulle vilja se beväpnad personal på plats från EU-länderna för att undvika att det blir konflikt mellan dessa grupper. Det är en insats där EU skulle kunna göra stor nytta som man inte har kunnat göra tidigare men som man kan göra i framtiden enligt de beslut som vi fattade och de riktlinjer som vi fastlade i Köln.

Fru talman! Vi är helt överens om vad vi beslutade om i Köln. Det jag tillade var att jag tror att man skall undvika hypotetiska frågor i säkerhetspolitiken. När det sedan gäller sysselsättningspakten har vi i Sverige det senaste året fått 130 000 nya jobb. Arbetslösheten minskar nu mycket snabbt och kraftigt i Sverige, till skillnad från under den tidigare regeringen då arbetslösheten ökade och jobben försvann. Samma utveckling, om än inte riktigt lika tydlig, kan vi nu se i flertalet europeiska länder. Det är en väldigt glädjande utveckling. Det visar hur viktigt beslutet var att EU började ett gemensamt arbete med en sysselsättningspakt med gemensamma riktlinjer för sysselsättningen och mål för att få ned arbetslösheten.

Fru talman! Rekommendationerna är i mångt och mycket sådant som jag hoppas att alla länder kommer att följa. Sedan kan det alltid finnas något område där länderna redan har kommit olika långt. Jag tror t.ex. att Sverige har kommit betydligt längre när det gäller jämställdhet och arbetet med att genomföra intentionerna för jämställdheten och sysselsättningen än vad flertalet andra länder har gjort. Vi kan också se att Sverige redan ligger väldigt lågt när det t.ex. gäller nivån för företagsbeskattning, vilket gör att en del av riktlinjerna inte är riktigt lika aktuella för oss. Den viktiga slutsatsen om sysselsättningspakten är att arbetet för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i Europa nu går framåt, och det går bra. Det tycker jag är ett memento för moderaterna, som har gått emot sysselsättningspakten och sysselsättningsriktlinjerna.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga som gäller relationerna mellan Natostyrkor och Rysslands styrkor. Hur ser regeringen på den situationen att Rysslands styrkor gick parallellt med Natostyrkorna in i Kosovo? Vad drar man för slutsatser av det faktumet?
Fru talman! De första rapporterna såg naturligtvis alarmerande ut. Det är dock viktigt att komma ihåg att det var en väldigt liten grupp ryska soldater. Detta håller nu på att klaras upp. Det blir nu ett möte mellan den amerikanska försvarsministern och den ryska försvarsministern i morgon. Detta var väl ett inslag i debatten om under vilket befäl de ryska styrkorna skall stå. Jag tror inte att det är riktigt så alarmerande som det kanske delvis har getts intryck av i nyhetssändningarna.
Fru talman! Det är naturligtvis väldigt angeläget att inte på något sätt skapa motsättningar mellan Ryssland och de västeuropeiska länderna. Det är vi säkert alla överens om. Bedömer regeringen att den risken minskar i en framtid där vi får en EU samordnad säkerhetspolitik jämfört med Natos roll och säkerhetspolitik?
Fru talman! Jag håller fullständigt med Holger Gustafsson om vikten av att vi inte ökar spänningarna mellan USA och Ryssland. Jag tror heller inte att vi nog kan tala om vikten av att vi ökar samarbetet mellan EU och Ryssland. Jag tror att det är positivt för Europa och därmed också positivt för Ryssland att vi får ett mer gemensamt arbete i EU kring utrikesoch säkerhetspolitiken. Ett lika viktigt område, och kanske ännu viktigare, är den Rysslandsstrategi som vi antog vid rådet i Köln och som handlar om hur vi på olika områden skall kunna samarbeta och integrera Ryssland i fortsättningen.
Fru talman! Jag noterade att utrikesministern berättade att man också vill arbeta fram ett underlag kring de mänskliga rättigheterna och föra in detta i EU-sammanhang. Jag tycker att det kan vara ett positivt steg, och kanske också ett naturligt steg i och med att man vidgar sitt samarbete för att åstadkomma ett folkens Europa. Jag delar också uppfattningen att det är klokt att man inte gör detta juridiskt bindande för att undvika att man får dubbla kommandon här. Det kan bara komplicera förhållandena. Jag tror att det är ett riktigt ställningstagande. Men det är ändå viktigt att veta vilket uppdrag man gav, hur man har tänkt att utforma detta och på vilket sätt det är tänkt att användas sedan. Är det kanske ett sätt att trycka på ytterligare när det gäller handelskontakter? Man kan kanske koppla ihop mänskliga rättigheter och andra kontakter tydligare och ge tydligare direktiv för hur man skall jobba med biståndsfrågor. Framför allt är det viktigt att detta inte på något sätt underminerar det MR-arbete som finns. Det är viktigt att man är tydlig samtidigt som det är bra att inte ha det juridiska dubbla kommandot. Jag skulle vilja veta lite mer hur ni har tänkt kring dessa frågor.
Fru talman! Det är mycket viktigt att man inte på något sätt underminerar det viktiga arbete som sker i t.ex. Europarådet. Det är därför vi vill ha det som en politisk deklaration och inte som en juridiskt bindande deklaration. I den här formen tror jag att det kan komplettera Europarådets arbete t.ex. genom att det ligger till grund också för EU:s biståndsarbete, för EU:s kontakter och diskussioner både multilateralt och bilateralt. Det är också viktigt att understryka vikten av att vi i de respektive länderna alltid kommer ihåg att förklara och informera om de mänskliga rättigheterna och därmed även informerar om det viktiga arbete som görs i Europarådet.
Fru talman! Jag vill gärna komplettera något. I mitt förra inlägg var jag inne på detta med handel. Jag vet att Kofi Annan har uttryckt vikten av att de stora företagen tar ett ansvar när det gäller mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är bra att man också lägger en del av ansvaret på andra. Vi vet att Bill Clinton också har talat om ILO:s viktiga roll och att man skulle titta på barnarbete osv. Man skulle kunna jobba tydligare med MR frågorna i handelskontakter. Å andra sidan ser vi ju också handeln som ett instrument i fredsarbetet. På det sättet skapar man bra kontakter. Jag tycker att handeln också borde påverkas av MR-arbetet. Tycker inte utrikesministern det?
Fru talman! Det var en ledande fråga, men jag kan svara ja på den. Ett exempel på att det görs är det som gjordes inför WTO-diskussionen. Där strök man under ILO, arbetarskydd, miljöfrågor och liknande. Jag tror att vi kan bli bättre i olika sammanhang på att också ta in handelsfrågorna när det gäller mänskliga rättigheter. Sedan tror jag i och för sig att utökad handel i sig också kan vara väldigt positivt för att befrämja de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Tack för informationen. Som utrikesministern vet delar vi Thage G Petersons oro inför den militarisering som sker. Vi tolkar detta så att alliansfriheten är körd, om man uttrycker det lite slarvigt. Med en gemensam utrikespolitik, gemensam säkerhetspolitik, gemensam försvarspolitik, gemensamt vapensamarbete osv. upplever vi att det är svårt att säga att man är alliansfri. Dessutom skall man ju nu ha en gemensam utrikespolitisk talesman och militär kapacitet. Jag skulle vilja ställa tre frågor. Hur tror utrikesministern att det kommer sig att man i andra länder tolkar beslutet i Köln ungefär som Expressens ledarsida tolkar det här hemma? Är det den svenska regeringens tolkning som är den rätta, eller är det andra länders tolkning som kanske är den rätta? Jag skulle också vilja fråga hur regeringen har meddelat sina vänner i EU att man avser att använda sitt veto mot ett gemensamt försvar, som t.ex. EU kommissionens ordförande tycker är nästa naturliga steg. Har den svenska regeringen meddelat ett sådant veto? Den sista frågan handlar om FN-mandat eller FN:s principer. Egentligen kan det bli något hypotetiskt fall, sade du, där man kanske går ifrån krav på FN-mandat. Den svenska regeringen hade stor acceptans för att Nato gjorde det. Kommer den svenska regeringen, på ungefär samma bevekelsegrunder, att ha samma syn om en gemensam militär EU-aktion skulle ske?
Fru talman! För det första hade EU inte kunnat genomföra motsvarande aktion som Nato gjorde i För det andra tycker jag att Birger Schlaugs argumentation är fullständigt obegriplig när det gäller den gemensamma säkerhets och utrikespolitiken. Jag förstår inte att inte Birger Schlaug, som också brukar tala väl om de internationella frågorna, tycker att det är viktigt att EU får en förmåga att gemensamt förebygga konflikter och hantera kriser när de uppstår. Inser inte Birger Schlaug att det är positivt att man kan hjälpa hotade minoriteter och ställa upp när det finns ett embryo till en konflikt för att det inte skall gå så långt som det gjorde i Kosovo? Jag begriper inte vad Miljöpartiet har för problem med att det blir EU i stället för VEU som sköter minröjningen i Kroatien, Bosnien och Kosovo i fortsättningen. Jag förstår inte vad det skulle vara för problem med att EU skyddar en ungersk minoritet i Rumänien när båda länderna vill ha beväpnad EU personal som skyddar en utsatt minoritet. Detta är för mig fullständigt obegripligt. I det läget anser jag dessutom att det är Birger Schlaug som inte har läst på den svenska alliansfriheten. Den svenska alliansfriheten har aldrig inneburit att vi har stått passiva vid internationella konflikter. Vi har tvärtom deltagit i väldigt många sammanhang i FN trupper och för att aktivt bevara freden. Det kommer vi att fortsätta att göra både i FN och i EU. I detta säger vi samma sak som Österrike, Finland, Tyskland, Storbritannien gör och som nästan samtliga de länder som deltog vid mötet i Köln gör. Alla betonar att detta är krishantering, inte ett gemensamt försvar.
Fru talman! Jag trodde inte att vi skulle ha en debatt. Jag ställde tre väldigt vänliga och hövliga frågor med en ganska mild ton. Jag förväntar mig bara svar på de frågorna, så kan vi ta debatten sedan. Mina frågor var egentligen väldigt enkla. Om man läser uttalanden från olika presskonferenser i andra europeiska länder, om man läser andra länders tidningar osv. får man en helt annan bild av Kölnmötet än den bild som Anna Lindh och Göran Persson ger i Sverige. Jag undrar om Anna Lindh har funderat på varför det är så. Jag ställde också en annan fråga. Har regeringen meddelat att man avser att använda sitt veto mot ett gemensamt försvar, som EU-kommissionens ordförande anser är nästa naturliga steg? Har man meddelat det, eller hur hanterar man den frågan? Eftersom jag inte får ordet en gång till vill jag bara väldigt kort ta detta med FN en gång till också. Jag vet mycket väl att EU inte hade kunnat göra det Nato gör. Jag frågade inte om det. Jag talade om framtiden. Den svenska regeringen hade mycket stor acceptans för det Nato gjorde, och det kan vi diskutera i sak. Men nu gäller det själva principen. Kommer den svenska regeringen att ha lika stor acceptans om EU gör någonting liknande i framtiden utan FN-mandat? Jag förstår att Moderaterna vill att ni skall jobba för sysselsättningspakten, eftersom det till stor del är moderat politik.
Fru talman! Jag skall svara på de tre frågorna. Ingripandet i Kosovo hade inte ett entydigt stöd i folkrätten. Därmed hade EU inte kunnat agera på motsvarande sätt som Nato har gjort. Detta hade Sverige inte kunna stödja som en EU-insats. Däremot hade en gemensam krishantering i EU kunnat förebygga den situationen. Då hade det kanske inte behövt gå så långt. Birger Schlaug säger att vi tolkar besluten olika. Jag har sett en sammanställning av pressklipp som Per Gahrton har gjort. Jag anser att den är oerhört subjektiv. Jag kan ge Birger Schlaug en annan sammanställning av pressklipp. Då kan han se andra pressklipp och hur detta tolkas i enlighet med hur vi också tolkar det i Sverige. När det gäller vad EU-kommissionens ordförande har sagt är Prodi mycket ensam om denna uppfattning. Även om EU-kommissionens ordförande har en viss makt så har han inte makt att ensam inrätta ett gemensamt EU-försvar.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp en fråga som Carina Hägg tidigare var inne på, om de mänskliga fri och rättigheterna. Här i riksdagen har vi varit rörande överens om att vi inte kan acceptera dubbla jurisdiktioner när det gäller de mänskliga fri och rättigheterna. Det bästa hade varit om EU hade införlivat Europakonventionen. Men EG-domstolen accepterar ingen domstol över sig, och den inställningen kan man väl ha ett visst stöd för i Romfördraget. Det kan alltså finnas ett problem här. Under COSAC-mötet i Berlin vid månadsskiftet var det mycket starka krafter som arbetade för att de här grundrättigheterna också skulle in i fördragen. Det var svag argumentering emot. Nu framgår det av Kölnmötet att man är överens om att man skall arbeta fram en stadga och att den högtidligen skall utropas gemensamt av kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Det finns en risk för en inneboende logik, för att man låser in sig i ett hörn så att man inte kommer ur detta utan måste införliva det med fördragen. Och då har vi dubbla jurisdiktioner när det gäller de mänskliga fri och rättigheterna, vilket vore mycket olyckligt. Jag hoppas att regeringen med kraft driver den svenska linjen. Men jag är lite fundersam över varför man har accepterat ordet stadga i sammanhanget. För mig anknyter det ordet till jurisdiktion. Det är möjligt att det inte är korrekt översatt. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan.
Fru talman! Som jag sade tidigare har vi sett riskerna med att man får en stadga som blir juridiskt bindande. Men jag tror inte att det finns någon risk för att man går i den fällan och hamnar i ett hörn där man är tvungen att anta något i fördraget som gör att det kan uppstå tveksamheter om i fall det är Europarådets arbete och domstol som gäller eller inte. Övertygelsen var nämligen så stor bland länderna om att Europarådets arbete är viktigt, att det gäller att stödja det och att det inte får bli någon tveksamhet om hur frågor skall hanteras juridiskt. Europarådet har många fler länder som ingår i dess jurisdiktion, och det är därför viktigt att man i alla de länderna också kan fortsätta att arbeta med mänskliga rättigheter. Det fanns en diskussion om ifall man skulle kunna hitta något annat begrepp än stadga. Det hade t.ex. kunnat vara bättre med en deklaration. Men nu blev det något slags överenskommelse om att det heter stadga men att det inte skall bli ett juridiskt bindande dokument, utan det skall vara mer av en politisk stadga.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag ville bara ha ett klarläggande om den svenska regeringen är beredd att stoppa ett sådant här förslag med sin vetorätt.
Fru talman! Det kommer över huvud taget inte att bli aktuellt. Majoriteten av medlemsländerna betonade tvärtom risken för att man hamnar på samma linje som Europarådet och att det därmed är svårt att avgöra vilken domstol som skall fälla avgörandet.
Fru talman! Jag vill först tacka för informationen. Jag tycker att det är bra att vi har en sådan här diskussion om de här viktiga frågorna i riksdagen, inte bara i EU-nämnden och utrikesutskottet. Det finns flera frågor där vi står bakom regeringens ståndpunkter, dock inte alla. Maj Britt Theorin säger i det senaste numret av Statstjänstemannen: För en federation krävs tre ting: en gemensam domstol, en gemensam valuta och ett gemensamt försvar. Det finns redan en gemensam domstol, och 11 av de 15 medlemsländerna har en gemensam valuta. Det finns också en klar majoritet för ett gemensamt försvar inom EU. Anser utrikesministern att besluten i Köln har påskyndat utvecklingen mot en federativ statsbildning i Europa? Delar utrikesministern vår uppfattning att en sådan utveckling mot en federation inte är önskvärd? På vilka sätt kommer man att driva den här frågan i EU?
Fru talman! Jag tror att det finns en mycket utbredd uppfattning om att flertalet länder inte vill gå så långt som till en federation. Det finns naturligtvis några som är mycket federativa. Flertalet tycker att det är viktigt att vi ser överstatlighet på de områden där överstatlighet är bäst, men i övrigt också nationella och lokala beslut där det är bäst. Det finns inte en majoritet för ett gemensamt försvar. Här kan vi i stället se en majoritet både av alliansfria länder som av den anledningen inte vill ha ett gemensamt försvar och av de Natoländer som anser att det är Nato som skall sköta det gemensamma försvaret och som av det skälet inte vill se att EU har något som helst med ett gemensamt försvar att göra. Detta är en uppfattning som finns hos ett begränsat antal personer men som definitivt inte omfattas av flertalet medlemsländer i EU.
Fru talman! Jag har en fråga till. I överenskommelsen sägs det att insatserna skall ske i enlighet med FN:s principer, som vi har diskuterat här innan. Jag undrar vem eller vilka som skall avgöra vad som är i enlighet med FN:s principer. Diskuterades den frågan på Kölnmötet? Finns det inte en fara i att någon mer än FN tolkar principerna? Om det byggs upp en arabisk, afrikansk eller asiatisk säkerhetspakt måste den i logikens namn också ha rätt att tolka vad som är FN:s principer. Jag undrar: Diskuterade man över huvud taget frågan om vem som tolkar vad som är FN:s principer?
Fru talman! Det brukar inte behövas någon tolkning av FN:s principer därför att ett FN-mandat är ett FN-mandat i de frågor som handlar om fredsframtvingande insatser. Det här brukar vara väldigt tydligt i säkerhetsrådsresolutionerna. Om någon vill tolka in någonting annat i säkerhetsrådsresolutionerna än vad som de facto står där har varje land i det läget också vetorätt.
Fru talman! Jag tycker att det är välkommet att utrikesministern i allmänhet är tydlig när det gäller det som beslutades i Köln. I några frågor tycker jag dock att det finns vissa oklarheter. En av dem är mandatfrågan. I Köln talade man om beslut i enlighet med FN stadgans principer, men den svenska regeringen har talat mer om konkreta FN-mandat. Jag noterade att utrikesministern tidigare också talade om att Sverige kan tänkas lägga sitt veto i vissa sammanhang. Jag tycker att det är en felaktig signal i dagens läge. Det vore mycket bättre om utrikesministern pratade om vikten av att stärka EU:s förmåga att stärka fred och säkerhet och om hon satte det arbetet i centrum. Det skapar nämligen oklarheter. Det är ju så att det krävs enhällighet för att fatta vissa beslut. Då kan man fråga sig om det är på den punkten som utrikesministern talar om eventuella svenska veton. Vi har också utförandefrågan, och det handlar även om det egna deltagandet. Det är ju frivilligt i den här typen av operationer, så där behövs inga veton för att Sverige skall kunna ha en egen linje. Jag skulle vilja att utrikesministern klargör vad hon egentligen menar. Vill utrikesministern verkligen redan nu sända signalen att Sverige kan tänka sig att blockera att de andra EU-länderna går vidare och hanterar en krissituation i närområdet? Det tycker jag i så fall är olyckligt. De fördragsmässiga förutsättningarna för en stark GUSP finns i allt väsentligt på plats i och med Amsterdamfördraget. I och med mötet i Köln kom också möjligheten att i praktiken utföra de beslut som man fattar gemensamt. Det var dock tråkigt när den svenska regeringen ägnade sig åt småfrågor som t.ex. frågan om man skall skapa funktioner i EU samtidigt som man avvecklar identiska funktioner i VEU eller om man rentav skall säga att man lyfter in VEU-funktioner, artikel 5 undantagen, i EU. Det sänder en oklar signal. Jag tror att det är bättre att man säger vad det handlar om, att det är moraliskt riktigt att EU skaffar sig förmågan att förebygga och förhindra krig, kriser och konflikter i närområdet därför att Europa blöder.
Fru talman! Jag upprepar vad jag har sagt tidigare. Det skall ske enligt principer i FN-stadgan. Det betyder att det skall finnas ett FN-mandat. Det finns möjlighet för de enskilda länderna att använda sitt veto om det mot förmodan skulle finnas olika tolkningar när det gäller ett FN-mandat. Självklart skall vi i första hand arbeta för att främja fred och säkerhet. Självklart är det den diskussionen vi i första hand skall ta. Men min uppgift här är att svara på de frågor som riksdagsledamöterna ställer. När det gäller integrationen av VEU i EU är det inte bara en lek med ord, utan det handlar om att man skall lära sig av vad som har fungerat bra och vad som inte har fungerat bra i tidigare organisationer. När man nu bygger upp en expertis vad gäller krishantering i EU och när man bygger upp kompetens för att t.ex. kunna tyda satellitbilder i EU bör man skaffa det som en egen kompetens och inte automatiskt bara ta över det som har funnits tidigare i VEU. På det här sättet får man möjlighet att börja om från början, och se till att man gör det som är allra bäst för Det brukar sällan ge ett lyckat resultat att bara föra över funktioner från en organisation till en annan. Det är bättre att man från grunden bygger upp det som man behöver.
Fru talman! Det är ju också så att en utrikesminister sänder signaler. Jag tycker att det är tråkigt att Sverige går in i det här med att utrikesministern sänder signalen till riksdagen eller på annat håll att Sverige kan tänkas använda vetorätten. Det är fel utgångspunkt. Det är möjligt att det skulle kunna tänkas bli så. Jag har svårt att se när det skulle vara. Men signalen bör tvärtom vara att Sverige helhjärtat går in i arbetet för europeisk fred och säkerhet. Fru talman! Jag slås av resonemanget om EU:s militarisering, som fördes förut. Det är ett ganska underligt resonemang. Sverige har varit med i FN i decennier, ett FN som har den här typen av förmåga och har haft den länge. Vi har deltagit i de flesta operationer. Ingen har pratat om FN:s militarisering med ett skri på läpparna. Jag tycker att det kanske bör sägas för att ge proportion i diskussionen. Göran Lennmarker tog tidigare upp frågan om EU:s sysselsättningsrekommendationer. När man tittar i dem från 1999 finner man sådant som att man talar om ett sänkt skattetryck för att skapa fler jobb. Man talar om att sänka momsen på tjänstejobb för att skapa fler jobb. Man pratar om behov av sänkningar av skatten på arbete för att skapa fler jobb, och man pratar om avreglering för att småföretagen skall kunna skapa fler jobb. Allt detta bryter den svenska regeringen emot. Varför skriver ni under på saker som ni inte tänker följa?
Fru talman! När det gäller sysselsättningsriktlinjerna och så småningom sysselsättningspakten är det ju de socialdemokratiska regeringarna i Europa som har drivit detta, tyvärr ofta mot en konservativ och även moderat opposition. Här hade vi tyvärr inte något moderat stöd för att inrätta också sysselsättningsriktlinjer i EU. Nu har vi fått det. Det tycker vi är bra. Vi kan också se att i Sverige har det arbete vi gjort givit väldigt bra resultat. Vi har fått 130 000 nya jobb det senaste året. Vi hoppas också att utvecklingen i övriga Europa skall bli en allt kraftigare minskad arbetslöshet och alltfler människor i jobb. Vi har ett helt batteri av åtgärder i sysselsättningspakten. Vi har skattefrågor. Vi har frågor om det livslånga lärandet, vikten av kompetensutveckling, vikten av att vi fortsätter att utbilda och utveckla arbetskraften och att vi ser till att vi stärker de lågutbildades kompetens. Det är oerhört viktiga frågor på svenskt socialdemokratiskt initiativ.
Fru talman! Nu handlade ju inte min fråga om Moderaternas politik. Den är väl känd här. Det är regeringen som representerar Sverige i det här arbetet i EU. Frågan kvarstår: Varför skriver man under på saker som man inte har minsta tanke på att följa? Ni har talat vitt och brett i ett antal år om det gemensamma agerandet för jobben. Men ni har inte ett gemensamt agerande. Ni lägger upp en lista i EU som ni sedan bryter mot på hemmaplan. Om alla länder gör precis som ni, utrikesministern, har EU inte den minsta lilla gemensamma strategi för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag tror att de saker som är utpekade är oerhört viktiga. Arbetslösheten är delvis en prisfråga, där ni prissätter människor ur arbetsmarknaden med alltför höga skatter på arbete, inte minst arbetsgivaravgifter. Följ de rekommendationer ni själva har varit med och skrivit under. Jag tror att det skulle skapa ett sammanhang för svenska folket här hemma, att ni tror på samma sak här som där. Vi lovar att vi stöder sänkt skatt på arbete för fler jobb.
Fru talman! Om alla länder hade haft en lika snabb minskning av arbetslösheten och en lika snabb ökning av sysselsättningen som Sverige har haft hade vi kunnat se att det här området hade varit en succé i Europa. Nu har tyvärr inte alla länder haft samma succéartade minskning av arbetslösheten och ökning av sysselsättningen som Sverige har haft. Nu får vi hjälpas åt för att också de ytterligare arbetslösa, både i Sverige och i de andra länderna, skall få jobb under det närmaste året. Sverige har lagt ett antal förslag som också har blivit mycket uppskattade av andra länder. I vissa fall, t.ex. när det gäller skattefrågorna, har vi inte alltid haft samma utgångspunkt som alla andra länder. Men vi har gjort det kanske allra bästa resultatet när det gäller ökningen av sysselsättningen.
Fru talman! Först vill jag tacka för informationen. Jag tycker att det är ett bra sätt att vi från riksdagen har möjligheter att ställa frågor efter ett sådant här ganska stort och omfattande möte. Jag tänker ställa en fråga angående samarbetet med Ryssland. Det är ju positivt att man stärker och utökar samarbetet med Ryssland. Den del jag tänkte utveckla lite mer och ställa frågor kring är miljösituationen i Ryssland.

Det är naturligtvis ett hot, inte minst mot vår egen närmiljö. Jag skulle vilja veta om man har kommit någon vart på vägen när det gäller åtgärdspaket, eller om man fortfarande står och stampar och diskuterar frågan, men ännu inte har kommit med några konkreta förslag. Jag tycker att det är bråttom med åtgärder när det gäller det här området. Hur har diskussionen gått och i vilken fas är den nu?
Fru talman! Jag håller med om att det här är ett väldigt stort problem, och dessutom ett akut problem. Det är en av de frågor som vi också från svensk sida drev att man skulle dra in i Rysslandsstrategin, och som vi också fick gehör för att man skulle ta med som ett prioriterat område. Jag tror att det var väldigt viktigt att just kärnsäkerheten kom med som ett prioriterat område i Rysslandsstrategin. Det handlar inte bara om att EU skall prioritera. Det handlar också om att Ryssland skall prioritera de här frågorna och tycka att de är viktiga. Med de här tydliga signalerna från EU, att man anser detta och kärnsäkerheten vara ett av de mest prioriterade områdena i samarbetet med Ryssland, räknar vi också med att Ryssland mer aktivt än tidigare skall vara med i arbetet på att faktiskt göra något åt kärnsäkerheten i bl.a. Murmanskområdet.
Fru talman! Det är precis det som man har räknat med rätt länge, att Ryssland aktivt skulle vara med och delta. Det var det som den nordiska strategin byggde på, att man förväntade sig att Ryssland också skulle ha råd att gå in med pengar. När vi var i Murmanskområdet med Nordiska rådet hade man inte på fyra månader kunnat betala ut löner till dem som arbetar i området därför att ekonomin var så skral. Att då tro att man skall kunna gå in med pengar och sanera miljön som en första åtgärd är ganska naivt, tycker jag. Man måste faktiskt från EU:s sida se att man här behöver gå in med konkreta planer och också tillskjuta pengar för det, men naturligtvis under förutsättning att man ser att det blir åtgärdat. Hur långt har det kommit? Står det fortfarande och stampar med att man förväntar sig att Ryssland, i det här fallet, skall prioritera en miljö som man inte klarar av av ekonomiska skäl?
Fru talman! Samarbetet har ju börjat. Det finns också en hel rad med förslag till åtgärder, både på planeringsstadiet och sådana som har börjat genomföras. Det finns naturligtvis betydligt mer pengar att hämta till det samarbetet när det nu är ett prioriterat projekt för hela EU, och står med som ett prioriterat projekt för hela EU. Det finns mer pengar t.ex. i EU systemet än vad det finns i det nordiska samarbetet. På det här sättet kan man se till att man verkligen samlar alla resurser som finns tillgängliga för att göra ordentliga insatser när det gäller kärnsäkerheten. Det vi nu har gjort genom det här beslutet är att ge högre prioritet både politiskt och genom att det kommer att läggas mer pengar på samarbetet från EU:s sida, och därmed, förutsätter jag, också från rysk sida. Därmed tror jag att åtgärdspaketet kommer att kunna genomföras betydligt snabbare än vad som annars hade varit fallet.
Fru talman! Kölnmötet var en framgång för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Det var en milstolpe när det gäller att stärka krishanteringsförmågan i Europa. Vi skall inte glömma att det är resultatet av ett svensk-finskt initiativ. Jag hoppas att utrikesministern går från ord till handling och bidrar till att utveckla de instrument som behövs för tidig icke-militär konfliktlösning också i EU:s regi. Det är oerhört viktigt att man följer upp överenskommelserna med handlingsprogram för hur man skall kunna undvika fredsframtvingande insatser. För ordningens skull vill jag säga att jag stöder helt och fullt regeringens syn i den diskussion som förts tidigare beträffande FN-mandat för fredsframtvingande insatser. Däremot är det mer tveksamt om de exempel som nämnts över huvud taget är relevanta. Den Makedonienstyrka som diskuterades i EU nämnden baserar sig på ett kapitel 6-mandat och är inte alls fredsframtvingande. Resonemanget faller på sin egen orimlighet. Det är klart att man skall kunna göra preventiva insatser utan en lång process också i FN. Det ligger i EU:s egen natur och i EU:s i dag befintliga mandat att kunna göra sådana insatser, om man hade haft en sådan mekanism. Det bör bli möjligt även i fortsättningen. Jag tog fasta på att utrikesministern sade att finansieringen av Kosovostyrkan inte var ett problem i dagsläget. Det välkomnar jag naturligtvis. De 220 miljoner som finns i vårpropositionen räcker ett långt stycke in på hösten. Men det är viktigt att vi så snart som möjligt får klarhet i hur resten av tiden skall finansieras. Det skall naturligtvis inte förhindra att styrkan sätts in. Så snart som möjligt i höst bör vi ta ett nytt beslut om eventuella tilläggsresurser.
Fru talman! Jag vill bara tillägga till det Viola Furubjelke sade att regeringen tidigare, vilket jag också har redogjort för i kammaren, har antagit ett handlingsprogram för förebyggande insatser. Vi avser nu påbörja motsvarande arbete i EU, så att vi skall få ett bra program för förebyggande insatser. Ett område där vi arbetar mycket från svensk sida är t.ex. försoningsfrågor. Jag tror att våra insatser kommer att efterfrågas även i Kosovo. Sverige har speciell expertis, som vi har blivit ombedda att använda i olika internationella sammanhang, senast i

Fru talman! Det gällde detta med att förenkla. Förhoppningsvis är det en målsättning som skall vara en del i skattesamtalen. Jag hoppas att det inte handlar om att förenkla det rationella utan om att förenkla företagandet. Den retorik man har kan påverka. Det kan bli en förenklad retorik. Jag tillhör också dem som tycker att de som burit den tyngsta bördan under några tuffa år skall få störst chans att få det lite bättre nu. De som har burit den allra tyngsta bördan är de som befinner sig i arbetslöshet därför att det är för svårt, dyrt och krångligt att driva företag här i landet. Sänkta strategiska skatter för ökat företagande är att gynna de som har det allra svårast, som har drabbats allra hårdast de senaste åren.
Fru talman! Ibland blir man sina egna ords fånge. Johan Pehrson är ett exempel på det. Han talar om strukturella reformer och att förenkla. Det innebär att ge fördelar till dem som har det relativt bra. Ni skulle kunna förenkla hur mycket ni vill, Johan Pehrson, om ni nu hade möjligheten till det. Men det hjälper inte den som är långtidsarbetslös. Vi vet av erfarenhet vilka som får de nya jobben först. Det är de som har jobb. Vem kommer på andra plats? Det är oftast de som just har slutat skolan och har en modern utbildning. Vem kommer i tredje rummet? Det är de som möjligen varit arbetslösa en kort tid. Vem kommer i fjärde rummet, långt efteråt? Jo, det är de som varit arbetslösa länge. Därför har regeringen föreslagit särskilt stöd för de långtidsarbetslösa. Finansutskottet har ställt sig bakom förslaget. Det är modellen. Man kan inte bara sänka arbetsgivaravgifterna. När ni säger strukturella reformer menar ni egentligen försämringar av arbetsrätten. Gör det bättre för dem som makten har och sämre för dem som är ganska maktlösa.
Fru talman! Det var det där med extrem fördelningsretorik. Jag tillhör dem som tycker att det är bra att vi får in mycket skattepengar. Men det betyder inte att jag tror att det kan ske bara genom höga skatter. Poängen med Folkpartiets politik är att det skall bli fler och växande företag, så att alla de som är långtidsarbetslösa skall kunna få arbete. Jag har svårt att anlägga ett så defensivt perspektiv, att det bara är med bidrag som vi skall kunna knäcka arbetslöshetens gissel. Jag är också för det goda samhället, som vi fick höra Arne Kjörnsberg tala om i sitt inlägg. Men för att betala vård, skola, omsorg osv. krävs mycket skattepengar. Det kräver inte höga skatter utan höga skatteintäkter. Det får vi om det blir fler nya jobb i nya företag.
Fru talman! Problemet för Johan Pehrson är att er trovärdighet är så liten. Jag håller med om resonemanget, att det är pengarna som kommer in som är det viktiga. Det är därför vi talar om breda skattebaser och låga skattesatser, där det är möjligt. Problemet är egentligen inte skattetrycket, utan skillnaden mellan utgiftstryck och skattetryck. Det var 12-15 procentenheter till skattetryckets nackdel när ni hade ansvaret. Det var därför 500 000 arbeten försvann på tre korta år. Nu är det precis tvärtom. Förra månaden hade 135 000 människor fått arbete jämfört med samma månad året innan. Miljöpartiet, sliter med denna fråga. All erfarenhet visar att det är mycket lättare att förlora 500 000 jobb än att ta tillbaka dem. Redan Anna-Greta Leijon varnade för detta, när hon var arbetsmarknadsminister. Hon uttryckte det så här: Det är livsfarligt att släppa upp arbetslösheten till tvåsiffriga tal. Inget land har hittills kunnat visa hur man skall få ned den igen. Sverige är på väg att visa det.
Fru talman! Arne Kjörnsberg uppehöll sig länge vid några exempel på det goda samhället. Jag tror att vi alla instämmer i hans slutsatser i anledning av exemplen. Jag inser att det här i kammaren finns olika synsätt på fördelningspolitiken. Men jag har inte svårt att instämma i det som Arne Kjörnsberg sade på den punkten. Jag kan dock inte underlåta att erinra om att det finns repor i det synsättet som har diskuterats tidigare under dagen, exempelvis i form av höjt högkostnadsskydd. Mycket av skattediskussionen handlar om att skapa resurser för det goda samhället. Det är ett balansstycke där det gäller att nå balans i sambandet mellan skattebasernas storlek och skattesatsernas storlek. Där skiljer vi oss uppenbarligen. Ett annat problem med skattesamtalen är att de så småningom skall infasas också i regeringsunderlagets budgetförhandlingar. Jag ser med viss oro på hur denna infasning skall kunna ske. Skattesamtalen får inte bli en upprepning av det som hände i den s.k. Rosengrengruppen. Man var i allt väsentligt överens när gruppens arbete avslutades, och ändå har vi så pass lång tid efter det att det avslutats ännu icke sett några resultat av detta. Ser Arne Kjörnsberg också denna risk?
Fru talman! Jag är medveten om att risken finns, men jag ser den inte. Jag vet inte hur samtalen gick till i den grupp som Rolf Kenneryd hänvisar till. Men jag känner ju väl till de samtal som vi har haft kring skattefrågan. Detta kommer inte att bli helt enkelt, men jag tycker att det finns en sådan öppenhet och redobogenhet att försöka göra någonting att jag tror att vi skall ha goda möjligheter. Som jag sade i tidigare replikskiften kanske det kan bli så att vissa partier kan bli överens om både principer och nivåer. Andra kanske inte kan vara med på nivåerna, om jag får använda den bilden. Dessutom tycker jag att vi skall anstränga oss alldeles särskilt mycket för att kunna bli överens om energiskatterna av de skäl som jag tidigare nämnde. Jag tror att det finns goda möjligheter för detta. Jag tycker mig ha märkt det under de samtal som vi har haft. Jag har antytt, och det var ju skälet till min tidsbestämning, att det inte finns något formellt beslut om när Socialdemokraterna skall redovisa sitt skattepaket. Men jag är medveten om att om den ekonomiska utvecklingen blir sådan att vi kan påbörja sänkningen av inkomstskatterna för folk i vanliga inkomstlägen, måste detta presenteras på något sätt i budgeten. Det var därför som jag sade att det kan ske under augusti månad, förhoppningsvis kanske t.o.m. under första hälften. Jag skall inte bagatellisera problemen, men jag tror faktiskt att vi har möjlighet att tillsammans göra någonting viktigt för vårt land i dessa frågor.
Fru talman! Jag ser alldeles uppenbart den risk som jag tidigare påtalade, men jag skall också försöka att lägga manken till för att undanröja den risken. Låt oss hjälpas åt med det. Jag noterade också att Arne Kjörnsberg i sitt inlägg med tillfredsställelse noterat att debatten nu har kommit att i större utsträckning handla om marginaleffekter än om marginalskatter. Jag delar denna tillfredsställelse. Det innebär ju att det finns de som har marginaleffekter som uppgår till mer än 100 % i mycket låga inkomstlägen. Ändå lade företrädare för regeringsunderlaget för lite mer än en vecka sedan fram ett förslag om lättnader i fastighetsbeskattningen, som skulle innebära att marginaleffekterna i just dessa låga inkomstlägen skulle öka med kanske upp till ett tiotal procentenheter. Har Arne Kjörnsberg över huvud taget hunnit överväga lämpligheten av detta i en situation där vi i övrigt försöker att komma till rätta med dessa besvärande marginaleffekter?
Fru talman! Resonemanget om marginaleffekter och marginalskatter håller jag med Rolf Kenneryd om. Vad jag noterade var att det t.o.m. i den allmänna debatten och t.o.m. i de där tidningarna som trycks på rosa papper numera är marginaleffekter som diskuteras till större del än marginalskatter. Jag skall vara ärlig och inte försöka att svänga mig här, Rolf Kenneryd. Den fråga som Rolf Kenneryd ställde om effekterna av eventuella förslag på fastighetsskatteområdet har jag inte funderat på. Jag har inte hunnit helt enkelt, eller det kanske har varit slarvigt av mig att jag inte har kommit så långt i mitt eget beredande att jag har några synpunkter i den frågan. Därför är det lika bra att jag säger som det är. Men i de fortsatta skattesamtalen - vi skall ju träffas om någon vecka - kanske vi kan ta upp även den frågan.

Fru talman! Den budget som har diskuterats i dag, och som vi senare kommer att fatta beslut om, är en budget som Vänsterpartiet står bakom. Jag delar, liksom min grupp, uppfattningen att den är viktig och kan med nöjsamhet konstatera att många delar i den budgeten är positiva och stora framsteg. Vi har en större satsning på kommuner och på miljön. Vi och andra talare har tidigare också konstaterat att arbetslösheten har sjunkit. Tidigare talare från mitt parti, Marie Engström och Lars Bäckström, har på ett föredömligt sätt beskrivit de fördelar som finns med denna budget men också en hel del av de problem som återstår för oss att lösa. Ett problem som har kommit i skymundan i denna debatt, när vi har diskuterat solidaritet och rättvisa, är den internationella solidariteten. Jag personligen, Vänsterpartiet och många med oss måste ändå faktiskt tillstå ett visst misslyckande med denna budget, där biståndet inte har fått den tilldelning som vi hade önskat. Vi har indragning av reservationer på 2,9 miljarder och som skjuts över till nästa år. Det är alltså inte en neddragning av budget, men det förhåller sig ändå på det viset att planerade insatser för år 1999 inte kan genomföras. Jag vet att med större delen av de insatser som är planerade och med en viss omplanering från Sida och andra organisationer kommer man att lyckas att göra en oerhört bra insats under 1999, trots detta. Men vi måste vara klara över att det har konsekvenser för skuldavskrivningar för exempelvis insatser efter orkanen Mitch i Centralamerika, där man får lägga tyngdpunkten på åren 2000, 2001 och inte på år 1999. Det har därför kommit en rätt omfattande kritik från kyrkor och enskilda organisationer. I vissa delar har man skjutit över målet, men jag vill ändå säga att jag till stor del har stor förståelse för en hel del av den kritiken. Som jag ser det beror väldigt mycket av problemen för Vänsterpartiet och andra partier som också vill driva biståndsfrågorna på utgiftstaket. Jag kan bara konstatera, och även andra har gjort det, att det är ett svårhanterligt instrument i budgetsammanhang. Jag tror att det finns anledning att återkomma till detta särskilt. Vad gäller biståndet vill jag understryka att det är påtagligt svårt att laborera med ett utgiftstak när man har planerade och oplanerade insatser. Men när nu riksdagen har behandlat budgeten och utrikesutskottet har tagit upp dessa frågor på allvar, vill jag med stor tillförsikt ändå konstatera att det yttrande som utrikesutskottet har gjort i detta sammanhang, och som finansutskottet instämmer i, är av stor betydelse för vår fortsatta planering på detta område. Enprocentsmålet ligger fast. År 2000 kommer reservationer att kunna användas. Man får ändå se år 1999 och även den indragning som skedde år 1998 som undantag. Det är med långsiktighet som planeringen av biståndet kommer att bedrivas framöver. Regeringen, Pierre Schori m.fl., har tidigare också uttalat sig om betydelsen av biståndet. Jag vill också påpeka att insatserna för Kosovo, som vi nyligen debatterade här med utrikesministern, visar på det engagemang och intresse som vi från alla partier har i frågan. Återuppbyggnadsinsatserna måste sannolikt följas av beslut om ytterligare tilldelning av biståndsmedel. För att följa linjen att uppfylla biståndsmålet 0,7 % kan det bli nödvändigt med en extra utbetalning för Kosovo eller något annat. Därför vill jag understryka att när vi i höst går in i nya budgetförhandlingar är just biståndet en hjärtefråga för vårt parti. Jag tror att jag har många med mig från kyrkor, internationella organisationer, enskilda organisationer, många enskilda ledamöter och andra partier.

Fru talman! Begränsningsbeloppet för biståndet har i dagens debatt kallats för "dråpslaget mot Sida". Som Eva Zetterberg var inne på har det i debatten utanför denna kammare skildrats som om det nu vore fråga om dramatiska nedskärningar av biståndet. Därför är det viktigt att slå fast några saker. För det första: Utrikesutskottet har fått bekräftat att biståndsramen i år kommer att hållas. Begränsningsbeloppet är alltså inget hinder för att Sverige skall kunna uppfylla det biståndspolitiska mål som har ställts upp för 1999, dvs. bistånd på minst För det andra: Begränsningsbeloppet för biståndet är lika stort som det anslag som har anvisats för i år, dvs. 11 150 miljoner kronor. Det betyder att om de tillgängliga medlen fördelas effektivt kommer det inte att bli någon ökning av reservationsmedlen i år. För det tredje: Biståndsministern har den 6 maj i kammaren tydligt redovisat att de reservationer som inte kan utnyttjas i år kommer att föras över till nästa år. Det innebär att den totala biståndsramen inte skärs ned, som det har påståtts i flera fall i den allmänna debatten. Vad det är fråga om är en annan fördelning i tiden. Senareläggningen av utbetalningarna görs också så att man så långt som möjligt skall kunna undvika negativa effekter. Särskilt försöker man skydda de humanitära insatserna, framför allt i Kosovo, Centralamerika och andra katastrofområden runt om i världen. En beredskap för oväntade situationer skall också skapas. Sammantaget har alltså debatten, tycker jag, varit felaktig. Den har bortsett från verkligheten vad gäller detta begränsningsbelopp.
Fru talman! Jan Bergqvist beskriver helt korrekt situationen. Samtidigt vill jag understryka att det har haft negativa konsekvenser för biståndet eftersom det fanns, och finns, planerade insatser som inte har kunnat äga rum under 1999. Men det är viktigt att understryka, som Jan Bergqvist också gör, att Sida har hanterat saken på ett föredömligt sätt. De mest prioriterade insatserna kommer att bli av, och de reservationer som finns för 1999 överförs till år 2000. Det är min fasta förhoppning att vi tillsammans med regeringspartiet, Miljöpartiet och andra intressenter i denna fråga kommer att se till att reservationen för år 2000 kommer att kunna användas på tänkt sätt.